Herr talman! Jag tackar utrikesministern för det utförliga svaret. Sydafrika var det enda landet i hela världen i vilket rasåtskillnaden var fastställd i grundlag. I grundlagen var det klart uttalat att människorna i Sydafrika inte hade lika värde. Människovärdet hade olika valör. Apartheidsystemet har satt djupa rötter. Att eliminera apartheid från alla lagar och förordningar kommer knappast att möta något motstånd i det nya parlamentet. Utrikesministern och jag delar uppfattningen att Sydafrika nu står inför den svåra uppgiften att i den grå och mödosamma vardagen arbeta för att undanröja apartheidsystemets förödande effekter. Det är klart att befrielsen härifrån i första hand ankommer på Sydafrikas folk att genomföra. Det finns också en stark beslutsamhet hos en bred majoritet att uppnå detta mål i det praktiska livet, även om de sydafrikanska högerextremisternas och fascisternas revanschlystnad inte får underskattas. De massakrer som förekommit under de senaste dagarna är ett oroväckande tecken på att faran inte är över. Det internationella samfundet har ett stort ansvar vad gäller att medverka och ge aktivt stöd till en demokratisk och progressiv utveckling. Det är förpliktande att på ett nytt och konstruktivt sätt göra dessa insatser som ett fullföljande av den långvariga internationella sanktionspolitiken och stödet till befrielsekrafterna i Sydafrika. Sanktionerna medverkade till apartheidregimens fall men tillfogade också landets befolkning och i synnerhet de fattiga mycket stora umbäranden. Alla är nu ense om att se framåt, att söka läka såren. ANC:s plan för framtiden, fastställd i ett konkret och detaljerat program, främst för arbete, utbildning och bostäder åt alla, är ett uttryck för en stark ambition men också en nödvändighet. Sveriges stöd har faktiskt minskat under det senaste budgetåret. Det gäller nu att höja nivån på vårt bistånd och ytterligare förstärka insatserna, eftersom vi vet att Sydafrika har lyckats med det första steget genom de demokratiskt genomförda parlamentsvalen. Det har via SIDA byggts upp en beredskap för detta. Det gäller nu att snabbt föra ut biståndsinsatserna på ett så verksamt sätt som möjligt i samverkan med den nya regeringsadministrationen i Sydafrika. Utrikesministern säger att biståndet från omvärlden inte kan lösa Sydafrikas problem. Nej, det har även jag understrukit. Men utrikesministern gör det på ett så starkt sätt att det kan få en negativ effekt. Sverige bör dels genom sitt eget exempel, dels genom ett aktivt agerande i internationella fora, verka för att biståndet förstärks väsentligt. Jag delar utrikesminsterns uppfattning om betydelsen av handelsförbindelser och utländska investeringar. Sverige har en goodwill i Sydafrika som den svenska regeringen i fortsättningen kan ha stor nytta av. Sverige gjorde en historisk insats för Sydafrikas folk under de långa, svåra åren. Sverige kan fullfölja denna politik genom att vara aktivt och pådrivande. Sydafrika kan, om utvecklingen i landet blir politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt gynnsam, spela en stor roll inte bara i södra Afika utan på hela den afrikanska kontinenten, vilket i dag är starkt behövligt, med hänsyn till den mycket allvarliga utvecklingen i många länder i området. Ser man frågan från detta perspektiv får en aktiv och progressiv politik en helt annan dimension. I fråga om den restriktivitet som trots allt finns i en del av utrikesministerns svar bör en omprövning ske i en mer positiv och dynamisk anda. AWEPA vill gärna verka på detta sätt och utgår från att Sverige i fortsättningen kommer att ge organisationen, som gjort viktiga pionjärinsatser, ett verksamt politiskt och ekonomiskt stöd.
Herr talman! Jag hade, som framgår av interpellationen, förmånen att tillsammans med 15 kolleger här i riksdagen vara valobservatör i det första fria valet i Sydafrika, som äntligen har kommit till stånd, efter 350 års förtryck av den färgade befolkningen. Vi socialdemokrater har i årtionenden kämpat mot apartheid och förtrycket av den svarta befolkningen. Det var därför verkligen en upplevelse att få närvara vid denna historiska händelse. Herr talman! Jag kommer aldrig att glömma den syn som mötte oss i den första vallokalen vi besökte. Det var ute i den fattiga kåkstaden i Soweto. När vi kom fram dit var det en jättelång kö till vallokalen. En mycket gammal dam satt längst fram. Hon hade redan väntat i många timmar för att vara säker på att få rösta. Hennes kommentar till mig var: Detta har jag väntat på i hela mitt liv. Herr talman! Det var första gången jag besökte detta vackra land. Visst har jag läst och sett inslag på TV om de svart kåkstäderna, men att uppleva denna slum i verkligheten var en chock. Vi besökte ett svart område som hette Duduza. I kilometer efter kilometer av plåtskjul bodde tusentals människor, utan vatten, utan el, utan sophämtning, osv. Senare under veckan besökte vi ett område för den vita överklassen. Fy, vilka kontraster! Det var så att man mådde illa. Herr talman! Nu gäller det att vi inte slår oss till ro. Nelson Mandela och den nyvalda regeringen måste även fortsättningvis kunna lita på oss svenskar, och jag tror att de gör det. De måste kunna lita på att vi med aktiva insatser är beredda att hjälpa Sydafrika att bli ett bra samhälle för alla att leva i -- och jag vill betona alla. Det behövs enorma insatser, främst inom utbildningsområdet. Det måste till en jättesatsning på byggande av bostäder för alla dem som lever sämre än vad djuren gör i vårt land. Jag vet att det inte är en slump att det nya skolsystemet, som ANC skall införa, nästan är en kopia av vårt svenska skolsystem, dvs. före skolpengens tillkomst. Alla skall ha rätt till en obligatorisk skola i tio år. Under de närmaste åren utlovas 2,5 miljoner nya arbeten, och 1 miljon nya bostäder behöver byggas. För att kunna genomföra detta behövs verkligen vårt stöd. Jag tänker inte, herr talman, upprepa Hans Göran Francks frågor. Men jag tycker att det vore bra om utrikesministern kunde förtydliga regeringens syn på ett fortsatt stöd till AWEPA och inte bara hänvisa till SIDA.
Herr talman! Det är bra att Hans Göran Franck har ställt denna interpellation, så att vi får tillfälle att diskutera hur Sverige som nation skall förhålla sig till Sydafrika i framtiden och hur Sveriga skall kunna stödja ett demokratiskt Sydafrika. I svaret på interpellationen tar utrikesministern upp den glädje som vi alla känner över valresultatet. Liksom tidigare talare hade också jag förmånen att delta som valobservatör, och jag är stolt över att Sveriges riksdag skickade en stor delegation, liksom AWEPA. Det är viktigt att ha observatörer direkt på plats, och för oss som var med var det ett historiskt tillfälle som vi aldrig kommer att glömma. Det var också viktigt att den svenska regeringen deltog i presidentinstallationen, att Bengt Westerberg själv kunde delta. Det är en viktig signal från Sverige. Men jag menar att glädjen över själva valresultatet inte får fördunkla framtiden och behovet av fortsatta insatser. Jag vill därför fortsätta att diskutera med utrikesministern hur alla vi som har deltagit från partier och enskilda organisationer i Sverige i framtiden skall kunna stå på den nya demokratiska regeringens sida, inte bara i arbetet för ett demokratiskt Sydafrika utan i arbetet för ett Sydafrika där alla människor har rätt till en god levnadsnivå. Så är ju inte fallet i dag. Herr talman! I interpellationen frågar Hans Göran Franck och alla vi som står bakom den hur Sverige skall kunna ge ytterligare stöd och bistånd till Sydafrika. I svaret hänvisar utrikesministern till de insatser som görs, till behovet av internationella insatser och till att det inte är bistånd som skall åstadkomma förändring utan Sydafrikas egen regering. Jag tror att vi alla delar uppfattningen att det naturligtvis är landets egen regering som skall utföra det stora arbetet och att den internationella opinionen är viktig. Jag och Vänsterpartiet instämmer i att Sverige, som har legat före på biståndsområdet, har en viktig roll i att dra med sig andra länder och skapa ett brett internationellt stöd. Men, herr talman, detta minskar ju inte Sveriges ansvar. Det pinsamma i historien är ju att Sverige, som under alla år har stött ANC och olika biståndsprojekt i enskilda organisationer, i år faktiskt minskar biståndet till Sydafrika. Det går inte att komma ifrån, trots dessa uttalanden om hur vi skall ge stöd i framtiden. Den borgerliga regeringens bistånd till Afrika har totalt sett minskat med 120 miljoner kronor den här budgetperioden. Och just stödet till Sydafrika har de facto minskat, i och med att stödet till ANC som politiskt parti med rätta togs bort. Men det finns ju en rad andra organisationer och verksamheter som faktiskt är med och bygger upp det nya Sydafrika. Herr talman! Jag skall bara nämna några exempel på biståndsinsatser där Sverige faktiskt har spelat en viktig roll. Hans Göran Franck och flera andra av oss här i riksdagen hade tillfälle att delta, besökte vi något som hette Legal Resources Centre i Durban; det finns flera kontor runt om i Sydafrika. Det är en oerhört viktig organisation, som stöder människor som hittills har kommit i kläm med rättvisan och med stor risk även i framtiden kommer att göra det. Det är fall där militär och polis har begått övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Denna organisation utgör ett ovärderligt stöd för enskilda personer, men den lyfter också fram och visar på övergreppen i massmedierna och genom rapporter. Det är ett av de områden där Sveriges biståndspengar har gjort stor nytta. Ett annat exempel som jag gärna vill nämna gäller en organisation som heter National Childrens Rights Committee. Vi hade förmånen att få träffa Shirley Mabusela och flera andra av dem som arbetar konkret just med att stärka barnens rättigheter. Organisationen kan närmast betraktas som en Rädda barnen-organisation men med mycket starkt stöd. Hittills har man med knappa resurser, med stöd av UNICEF, svenska Rädda barnen och indirekt av SIDA och svenska biståndspengar, kartlagt hur speciellt barn och kvinnor har drabbats av fattigdom under apartheid. Denna organisation är nu beredd att aktivt verka för att barnens levnadssituation förbättras och att kvinnors hälso och utbildningssituation förbättras. Man har på en rad olika områden visat på hur man skall kunna gå vidare. Det kan man göra, bl.a. med hjälp av svenska biståndspengar. Herr talman! Jag vill till slut upprepa frågan till den svenska regeringen. Det är bra att vi kan glädjas tillsammans över demokratins framgångar i Sydafrika. Men det räcker inte, utrikesministern! Vi måste också ge aktivt stöd i praktiken.
Herr talman! Jag tycker att det är oerhört roligt att vi här i Sveriges riksdag gemensamt kan glädjas över det som sker och har skett i Sydafrika. Jag tycker till och med att det kanske är behövligt, med tanke på de många dystra -- för att inte säga fasansfulla -- rapporter som kommer från andra delar av Afrika. Jag tänker då på Rwanda. Vi behöver detta, och Afrika behöver detta. Därför är det också så viktigt att den nya sydafrikanska regeringen, med president Mandela i spetsen, lyckas i sitt mycket svåra och hårda arbete. Självfallet skall Sverige vara där, och självfallet är min starka förhoppning, som jag har gett uttryck för flera gånger tidigare, att det breda svenska engagemanget skall fortsätta. Jag hoppas verkligen det. Jag förstår att detta också är er aktiva strävan och förhoppning. Det finns ju en risk att engagemanget minskar nu när målet, i form av apartheidsystemets avskaffande, är nått, även om vi vet att arvet efter det finns kvar. Men så får inte ske. Visst är det sant att det har blivit en smärre neddragning av biståndet på grund av växlingen från stödet till ANC, som ju var helt nödvändig och principiellt riktig. Trots allt fattade riksdagen den 22 april beslut om ett stöd på 220 miljoner kronor för budgetåret 1994/95. Det är i alla fall en ganska god fortsättning. I detta finns många mycket angelägna insatser. Min förhoppning är att det svenska biståndet nu gradvis kommer att övergå i ett bredare utvecklingssamarbete med Sydafrika. Det är alldels nödvändigt, och jag tror att vi kommer att finna att det är den sydafrikanska regeringens önskan. Man kommer att vilja se Sverige aktivt på många fält och på många olika områden. Jag tycker att det är ganska naturligt att vi ser satsningar på undervisnings och miljöområdena. Vi kan se pilotsatsningar för att försöka förbättra bostadsområdena, sanitära insatser där Sverige har stor erfarenhet. Som jag nämnde är Sverige aktivt även på det internationella planet. Det gäller planeringen av kraftfulla insatser från Världsbanken till förmån för ett socialt uppbyggnadsprogram för eftersatta organ och områden i Sydafrika. Där är Sverige redan engagerat. Det kan t.o.m. bli tal om samfinansiering med svenska biståndsmyndigheter. Jag menar att det också är väldigt viktigt att Sverige har en möjlighet att delta i EU:s gemensamma planering. Jag tror att vi kan göra en betydande insats där. Jag tror också att vi kan förvänta oss ytterligare internationella insatser i FN:s regi. Sverige skall vara engagerat i dessa. Vi ger i dag 120 miljoner kronor till CADK, vilken jag tror kan bli en mycket viktig samarbetsorganisation för hela södra Afrika. Sverige kommer att arbeta aktivt för att Sydafrika skall inlemmas på ett riktigt sätt. Detta är några av de områden vi är verksamma inom. Jag är alldeles övertygad om att svenska organisationer måste fortsätta ett brett arbete. Det gäller också AWEPA. Jag tycker också att det är kolossalt viktigt att vi fortsätter att ge bistånd till rättsvårdande institutioner och till MR-institut för uppbyggandet av en demokratisk samhällskultur. Vi förstår alla att det tar tid innan apartheidtänkandet är avskaffat i alla olika delar av det sydafrikanska samhället. Där kan Sverige fortsätta att göra en insats.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att det finns en bred uppslutning kring en aktiv och progressiv Sydafrikapolitik. I allt väsentligt är det också på det sättet. Det finns ett sådant samförstånd som det går att bygga vidare på. Utrikesministern vidgår att det har skett en viss neddragning av biståndet. Jag tycker att det är angeläget att vi nu, när den första etappen gått såpass bra, verkligen utökar insatserna. Jag tyckte att jag fick en viss förståelse från utrikesministern för att det inte bara gäller Sydafrikas folk och att den regering som finns där skall lyckas. Sydafrika kan, om nästa fas går bra, bli en motor i maskineriet i södra Afrika och också i de övriga delarna av Afrika. Det är därför jag menar att en satsning på Sydafrika kan få stora effekter utöver de effekter som uppstår för Sydafrikas folk. Biståndet bör ses mot den bakgrunden. Det är naturligtvis väldigt viktigt att Sydafrika får en god ekonomisk tillväxt. Därför bör alla initiativ som är möjliga tas för att engagera näringsliv och organisationer för att den sydafrikanska ekonomin skall komma på fötter och bli så god som den har förutsättningar att bli. Det finns resurser och tillgångar latenta i detta stora land som det går att bygga på. Till slut vill jag säga att det är viktigt att engagera enskilda organisationer som AWEPA, men många andra organisationer kan också göra väldigt viktiga insatser. Jag uppfattar utrikesministern så, att hon är medveten om betydelsen av att de många frivilligorgansiationer och frivilligkrafter som har gjort så mycket får ett aktivt stöd.
Herr talman! Jag tycker att det är bra om vi kan lägga det partipolitiska käbblet åt sidan när det gäller en så här viktig fråga. Som jag sade var det en upplevelse att vara i Sydafrika. Jag är övertygad om att vi som var där noggrant kommer att följa utvecklingen och se vad som händer i Sydafrika framöver. Jag gör det åtminstone själv. Jag läser varenda tidningsartikel och ser vartenda TV program som handlar om Sydafrika. Jag tolkar utrikesministern så, att hon kanske är beredd att se till att vårt bistånd kommer att öka under nästkommande år. Jag tror att det är nödvändigt i demokratins inledningsskede. Jag är också övertygad om att Sydafrika är ett ganska rikt land, bara man ser till att få i gång investeringar och annat. Vi skall framför allt vara med och bidra till att de resurser som finns i detta land fördelas rättvist över befolkningen. Det tror jag är det viktigaste av allt. Jag tolkar också utrikesministern positivt när det gäller AWEPA. Jag tror och vet att AWEPA kommer att vara nödvändigt även i framtiden för att följa upp utvecklingen i Sydafrika.
Herr talman! Ja, det är positivt att vi är överens om att man skall satsa på Sydafrika. Det är positivt att samtliga partier ställer sig bakom att Sverige spelar en viktig roll och har goda förbindelser med det nya Det går dock inte, herr talman, att blunda för att det finns skillnader mellan partierna när det gäller hur vi vill bistå Sydafrika i framtiden. Utrikesministern säger att det har skett en viss smärre förändring -- en liten sänkning -- i det svenska biståndet. Det är en betydelsefull signal, utrikesministern! Det är väldigt svårt att vara trovärdig i arbetet för att Sydafrika skall få ett ökat och bredare stöd internationellt när man samtidigt själv inte är beredd att ta en ökad börda på detta område. Utrikesministern talar om att vi skall delta i EU:s satsning på biståndsfrågor. Jag hoppas att det inte blir fallet och att Sverige inte blir medlem i EU. Jag tror att det är dumt att gå med i EU för Sveriges del bl.a. just därför att EU styr biståndsfrågorna och biståndsdiskussionen på ett sätt som vore djupt olyckligt för Sverige. Jag menar att våra möjligheter att stödja Sydafrika genom bistånd ökar betydligt om vi står utanför EU. Herr talman! Jag vill också nämna frågan om att satsningen på Sydafrika och biståndet dit inte bara ger effekter för Sydafrika utan för hela regionen. Det var Hans Göran Franck och Anita Johansson också inne på. Jag beklagar alltså att man från regeringens sida totalt sett har minskat biståndet till hela Afrika. Vi har diskuterat Angola vid flera andra tillfällen. Där var också utgången av valet positiv, men situationen efter valet har dess värre varit förödande. Kriget pågår fortfarande. Jag menar att en satsning på ökat bistånd och självfallet på att verka för att svenska organisationer på alla plan skall öka kontakten med Sydafrika är viktig, men det räcker inte. Vi måste också satsa på det svenska biståndet och se till att Sverige lever upp till sitt rykte internationellt. Herr talman! Just under valet träffade vi många sydafrikaner som haft kontakt med Sverige -- både svarta och vita. De sade: Ni har gjort väldigt mycket i Sverige, men slutet har inte kommit. Det är nu stödet till oss måste börja. Ni måste behålla och utöka kontakterna och utöka biståndet och relationerna på alla plan. Ni får inte se det som ett färdigt arbete.
Herr talman! Jag vill bara säga att jag ser detta som en första och inledande diskussion runt hur ett effektivt, bra och konstruktivt bistånd -- jag skulle egentligen hellre vilja använda uttrycket samarbete -- till det fria demokratiska Sydafrika skall utformas. Denna diskussion måste naturligvis i allra första hand föras med den nya sydafrikanska regeringen. Vi måste lyssna på deras prioriteringar och önskemål. Vi har också våra egna prioriteringar och våra egna önskemål. Jag förstod att vi är tämligen ense när det gäller inriktningen. Jag ser detta som en första diskussion, och jag tror att det blir anledning att återkomma till denna diskussion flera gånger efter uppbyggande och samtal. Jag vill bara försäkra att den svenska regeringen avser att vara mycket aktiv såväl i diskussionerna med den sydafrikanska regeringen som i de internationella mötesforum där vi nu också får en möjlighet att diskutera och agera.
Herr talman! Jag kan vara mycket kortfattad. För mitt parti, Socialdemokraterna, är det en hederssak att göra alla de ansträngningar som jag har talat om tidigare i dag. Jag hoppas att det skall finnas en bred enighet om dessa, oavsett vilken regering som kommer att finnas i vårt land. Det är därför mycket viktigt att det till Sydafrika går signaler om att man där kan räkna med ett brett svenskt stöd men också att Sverige kommer att fortsätta att agera på den internationella arenan för att mobilisera andra länder och olika internationella organisationer i det här arbetet. Man får ju inte slå sig till ro efter den framgång som nåtts och tycka att sydafrikanerna får sköta sig själva. Det gäller nu verkligen att agera lika kraftfullt som tidigare för att det här skall lyckas och bli den framgång som vi alla önskar. Det är självklart så, som utrikesministern säger, att det här är en första debatt. Vi måste i fortsättningen konkretisera oss ännu mera. Låt mig till slut bara nämna att jag under mina tre besök i Sydafrika har träffat många barn och ungdomar, och de har stora förhoppningar. Jag tror att de vet att det finns gränser, men alla de insatser som kan göras för att stimulera barnen och ungdomarna i Sydafrika kan bidra till en bättre framtid för dem.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att vice statsminister Bengt Westerberg vid sitt besök i samband med presidentinstallationen har gett den nya regeringen de riktiga signalerna från svensk sida.
Herr talman! Carl Fredrik Graf har frågat mig dels vilka åtgärder som har vidtagits i regeringskansliet för att lösa frågan om samordning mellan reservpensioner och ATP, dels vilka initiativ jag är beredd att ta för att slopa denna samordning. Innan jag går in på själva frågorna vill jag ge en liten bakgrund. Reservpensioner utbetalas enligt äldre bestämmelser till dem som fullgjort tjänstgöring i försvarsmaktens reserver eller i Väg och vattenbyggnadskåren. De senaste författningar som innehåller föreskrifter om reservpensioner är och en kungörelse för väg och vattenbyggnadskåren . De äger dock fortfarande tillämpning på dem som anställts enligt de äldre kungörelserna om de inte använt sig av viss rätt som fanns år 1962 att gå över till de nya bestämmelserna. Rätten till reservpension kan utbytas mot ett engångsbelopp. För närvarande utbetalas reservpensioner till ca 5 600 personer. Dessutom finns ca 500 personer som har rätt till en framtida reservpension. De yngsta av dessa är födda år 1941. Det har hävdats bl.a. av Carl Fredrik Graf i den nu aktuella interpellationen att reservpensioner inte är att likställa med vanlig tjänstepension. Jag vill dock peka på en likhet, nämligen att reglerna för reservpensioner redan före 1962 innebar samordning med statlig lön eller tjänstepension. För reservpensioner innebär samordningen att tilläggsbeloppet minskas med hänsyn till den eller de andra förmånerna. Däremot är grundbeloppet alltid skyddat mot samordning. Det senare gäller även för den samordning med ATP som interpellationen avser. De som berörs av samordningen är framför allt de som har hel ålderspension från ATP. För närvarande berörs därför främst de som är födda åren 1914-1928.

Som svar på Carl Fredrik Grafs frågor vill jag sammanfattningsvis säga att frågor som berör reservpension regleras genom avtal mellan Statens arbetsgivarverk och personalorganisationerna. Regeringen kan inte ensidigt gå in och ändra i avtalsbestämmelserna. Några åtgärder från regeringskansliets sida har således inte vidtagits, och jag anser det också olämpligt att jag skulle ta något initiativ i frågan.
Herr talman! Det tillhör ju konvenansen här i kammaren att man skall tacka statsråd för svar. Jag nöjer mig med att tacka för redogörelsen. Jag tycker däremot att svaret var väl tunt. Finansministern sysslar i sitt dagliga värv med de stora ekonomiska linjerna, finanspolitik och sådana saker, och jag har stor respekt för det som hon uträttar i den egenskapen, men i detta fall tycker jag mig inte ha fått några svar på de frågor som jag ställt. Den ena frågan gällde vad som har hänt i regeringskansliet efter upprepade påstötningar från olika håll i detta ärende. Det framgår delvis av finansministerns svar att egentligen ingenting har hänt, eftersom det i svaret nämns uttalanden från början av 80-talet. Det gör att jag har anledning att ställa några följdfrågor. Den första gäller sista meningen i svaret, där finansministern säger att det är olämpligt att ta något vidare initiativ i frågan, eftersom regeringen inte ensidigt kan ändra på avtal. Då är frågan vem som i så fall skall ta initiativ. Det har i debatten visat sig att många andra är beredda att ta initiativ och att föra en diskussion i den här frågan. Jag tror alltså att det finns en öppenhet, som regeringen borde kunna ta till vara. Det andra och principiellt viktiga ställningstagandet är vilken syn fru finansministern har på denna fråga. Är det fråga om en pension eller en premie? Reservofficerare anställda enligt nyare förordningar får ju tjänstgöringspremier, och dessa betraktas inte som pension, men syftet har varit detsamma. I den proposition som skrevs i samband med att lagstiftningen kom till 1943 var det uttalade syftet att underlätta rekrytering av reservofficerare, på samma sätt som tjänstgöringspremierna för dem som är anställa enligt nyare förordningar. Man kan av detta dra den slutsatsen att pensionerna har väsentligt annan karaktär än vanlig tjänstepension. Jag är intresserad av att veta vilken principiell syn finansministern har på denna fråga. Jag vill tillägga att den här frågan enligt min mening har betydelse inte bara för de 5 600 reservofficerare som är berörda utan också rent allmänt speglar statsmakternas syn på hur man skall hantera frågor om rekrytering av personal till försvarsmakten. Av det skälet är det principiellt viktigt att vi kan få dessa frågor klarlagda.
Herr talman! Den långa redovisningen i det skriftliga svaret är till för att beskriva en del av de turer och förändringar som har förekommit sedan de första bestämmelser som Carl Fredrik Graf anförde kom till, dvs. sedan 1943. Som framgått har frågan diskuterats ett antal gånger därefter. Det senaste tillfälle när frågan i sak behandlades i riksdagen var med anledning av motionen till 1979/80 års riksmöte, varvid försvarsutskottet förklarade att det hela var en avtalsfråga. Det är också den sakliga innebörden i mitt svar. Detta är en avtalsfråga och bör behandlas på det sätt som brukligt är i avtalsfrågor, dvs. den bör inte blir föremål för initiativ eller andra åtgärder från vare sig enskilda regeringsledamöter eller andra politiska instanser.
Herr talman! Då återstår fortfarande frågan från mitt första inlägg. Vem skall i så fall ta initiativ? Riksdagen har uttalat att detta är en avtalsfråga. Det har man gjort i senare skeden också, bl.a. under andra hälften av 80-talet. Men regeringen förfogar ju över författningen. Om jag har förstått saken rätt kan regeringen reglera där. Det finns ju en författning från 1962, ändrad 1970, som tar sikte på dessa frågor. Regeringen borde definitivt kunna ta ett initiativ i den frågan. Av det här svaret drar jag tyvärr den slutsatsen att finansministern är ointresserad av att ta några initiativ. Jag har inte fått något motiv till varför det är olämpligt att gå vidare med den här frågan. Ingen annan tycks kunna göra det bättre än regeringen. Jag efterlyser ett initiativ.
Herr talman! Som framgår av svaret anser jag att det är olämligt att jag tar något initiativ i frågan. I förhandlingsfrågor mellan parter på arbetsmarknaden tas initiativ lämpligen av endera av förhandlingsparterna. Det är också i överensstämmelse med nu gällande riksdagsbeslut i den här frågan. Det är mitt svar på Carl Fredrik Grafs olika frågor på det här området.
Herr talman! Jag utnyttjar min sista möjlighet till replik genom att konstatera att initiativ har tagits från många olika håll i den här frågan. Det är bara regeringen som inte tagit något initiativ. Det är inte kritik enbart mot den nuvarande finansministern, utan den träffar även tidigare regeringar som under ca 20 år visat underlåtenhet att agera. Min bedömning av den här frågan är att regeringen borde visa ett betydligt större intresse att dels ändra i aktuell författning, dels ta något slags initiativ för att få i gång förhandlingar med berörda parter. De är intresserade av förhandlingar. De har upprepade gånger skrivit till regeringen i ärendet utan att få något svar. Svaret på frågan om vem som annars skulle göra det var enligt finansministern de andra parterna. De har redan tagit initiativ. Bollen ligger nog hos regeringen. Riksdagen har ju vid upprepade tillfällen också uttalat att det är en förhandlingsfråga, precis som finansministern säger. Det kvarstår att jag efterlyser litet handlingskraft från finansministerns sida i denna fråga.
Herr talman! Det förvånar mig en aning att Carl Fredrik Graf anser att regeringen skall ta initiativ i avtalsfrågor. Det brukar inte vara en ståndpunkt som framförs från hans parti. Detta är en avtalsfråga. Eventuella förändringar bör naturligtvis komma fram efter diskussion mellan de avtalsslutande parterna.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har ställt frågan om Sverige har rätt att stå utanför EU:s valutaunion. I inledningen till frågan omnämns kort något om EMU-processen. Låt mig först göra några förtydliganden kring denna process och därefter besvara frågan. Maastrichtfördraget har nu trätt i kraft och därmed också den del av dess regelverk som rör den ekonomiska och monetära unionen . EMU skall enligt fördraget förverkligas stegvis. Den andra fasen -- som inleddes den 1 januari 1994 -- är en förberedelsefas. För deltagande i själva valutaunionen -- den tredje fasen -- skall medlemsländerna kunna uppvisa en ekonomisk stabilitet som uttrycks i ett antal överenskomna kriterier för inflation, räntor, offentliga finanser och fast växelkurs, de s.k. konvergenskriterierna. En granskning kommer att äga rum 1996, och vid behov även 1998, för att utröna i vilken utsträckning förutsättningarna för bildandet av en valutaunion är uppfyllda. Så långt fördraget. Vid en bedömning i dag, år 1994, av valutapolitiken i Västeuropa kan dock ingen gå förbi konsekvenserna av de dramatiska händelser som skakade valutamarknaderna under 1992 och 1993. Även om kartan i form av fördragstexten om EMU:s olika faser naturligtvis fortfarande finns, kan ingen gärna ha undgått att lägga märke till att terrängen förändrats en del sedan kartan gjordes i I verkligheten har den fortsatta vägen mot valutaunionen blivit mer osäker. Det gäller både tidtabellen och det sätt på vilket länderna kan tänkas genomföra det valutapolitiska samarbetet syftande till gemensam valuta. T.ex. förefaller tanken att alla länder samtidigt skulle gå med i tredje fasen av EMU orealistisk. Snarare får man tänka sig en successiv utvidgning av en från början liten kärna av länder med likartade ekonomiskpolitiska förutsättningar. En anledning till den ökade osäkerheten är den svaga ekonomiska utvecklingen i Europa som bl.a. har lett till stigande arbetslöshet och till en kraftig försämring av de offentliga finanserna i EU länderna. Beträffande framför allt kraven på sunda offentliga finanser har förutsättningarna för ett tidigt uppfyllande av Maastrichtfördragets kriterier kraftigt försämrats. Det ekonomiska samarbetet i EU har därför i dag givits en delvis annan inriktning, och man prioriterar nu i högre grad frågor om tillväxt för att minska den höga arbetslösheten. Den vitbok om tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning som presenterades i december förra året är ett konkret bevis på att EU-länderna i dag är djupt bekymrade över den höga arbetslösheten och är beredda att vidta åtgärder för att minska den. För undvikande av missförstånd vill jag påpeka att detta inte innebär att kravet på låg inflation prioriterats ned. Låga prisökningar är tvärtom en avgörande förutsättning för en uthållig sysselsättningsökning. Vad beträffar kraven på de offentliga finanserna är det fel att, som Birgitta Hambraeus vill göra gällande, EU-kommissionen skall ''kontrollera varje medlemsstats statsbudget''. Man måste skilja på budgetens innehåll på olika huvudtitlar och ändamål å ena sidan och budgetsaldot å den andra. Maastrichtfördraget innehåller ett förfarande där rådet av ekonomi och finansministrar kan agera om ett land bedriver en oansvarig finanspolitik som kan riskera att skada grannarnas ekonomier och påtagligt avviker från de riktlinjer om de offentliga finanserna som man kommit överens om. Innan ett land deltar i själva valutaunionen går EU:s sanktionsmöjligheter inte längre än till att rikta en rekommendation till landet i fråga samt att offentliggöra denna. Inte minst mot bakgrund av att de flesta EU-länder i dag har större underskott i de offentliga finanserna än vad Maastrichtfördraget föreskriver är det ännu oklart hur detta förfarande kommer att tillämpas i praktiken. De kriterier på stabilitet som ställts upp av EU länderna för ett deltagande i valutaunionen syftar till att säkerställa långsiktig stabilitet i den ekonomiska utvecklingen. Såväl penning som finanspolitik bedrivs under fas två på nationell nivå. Det ankommer på varje enskilt land att verka för att uppfylla de överenskomna kriterierna på stabilitet. Kraven är riktmärken för medlemsländerna. Regeringen för en ekonomisk politik som främjar tillväxt och fler jobb samt ger en stabil bas för välfärden. Det är en från våra egna värderingar och utgångspunkter utformad politik. Som en viktig konsekvens har dock politiken att konvergenskraven uppfylls om ett antal år. EU:s riktmärken för den ekonomiska utvecklingen -- låg inflation, låga räntor, sunda statsfinanser och stabil växelkurs -- ligger i linje med regeringens ekonomiska politik. Det finns således ingen motsättning mellan EU:s kriterier på stabilitet och de långsiktiga målen för regeringens ekonomiska politik. Låt mig därefter övergå till resultatet av medlemskapsförhandlingarna om EMU. Birgitta Hambraeus frågar om förhandlingarna säkerställt en rätt för Sverige att stå utanför valutaunionen. Jag vill dela upp mitt svar i två delar. Dels regeringens inställning till deltagande i en valutaunion i Europa, dels formerna för ett svenskt beslut att gå med i valutaunionen. Regeringens inställning till deltagande i EMU:s valutaunion, såsom den kom till uttryck i den svenska förhandlingspositionen rörande EMU, har tidigare presenterats i riksdagen. Positionen innebär att Sverige vill delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen. Angående formerna för beslut om Sveriges deltagande gäller följande. Om Sverige kommer att delta i en tredje fas av EMU beror dels på när vi uppfyller inträdeskraven, dels på om vi själva vill. Sverige kommer inte att automatiskt bli medlem i den slutliga valutaunionen enbart för att vi ratificerar medlemskap i EU. Sverige har i förhandlingarna anmält, och detta har noterats till protokollet, att riksdagen har det slutliga avgörandet. Formerna för hur ett medlemsland fattar beslut om att delta i valutaunionen avgör landet självt, och det står följaktligen inget om detta i Maastrichtfördraget. Storbritannien och Danmark har dock i protokoll till fördraget förbehållit sig rätten att säga nej till EMU:s tredje fas. Tyskland och Nederländerna har gjort klart att dessa länders parlament har det slutliga avgörandet. När och om det blir aktuellt för Sverige att gå in i EMU:s valutaunion kommer de länder som då ingår i EU att granska Sverige för att se om vi uppfyller de då gällande konvergenskraven. Bland dessa länder ingår då även Sverige. Uppfyller Sverige kraven har vi rätt att vara med i valutaunionen. Ett sådant steg kommer emellertid, som regeringen också redovisat för riksdagen, för EU-länderna och i pressen, att föregås av en inhemsk beslutsprocedur. När EMU:s tredje fas blir aktuell för Sverige kommer således frågan om ett svenskt deltagande att avgöras av riksdagen, som behandlar frågan på basis av en särskild proposition om Sveriges deltagande i EMU:s tredje fas. Sammanfattningsvis: Regeringen vill delta i EU:s valutaunion om en sådan kommer till stånd, eftersom detta skulle förbättra förutsättningarna för ökad sysselsättning, investeringar och tillväxt. För att deltagande i valutaunionen skall kunna bli möjligt måste målen för regeringens ekonomiska politik först uppnås. Ett svenskt inträde i valutaunionen förutsätter vidare att riksdagen tar ställning för ett deltagande efter förslag från regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för ett utförligt och mycket upplysande svar på min interpellation. Det är väldigt viktigt att det blir klarhet i vad som faktiskt gäller. Jag drar slutsatsen att förhandlingarna inte har säkerställt att Sverige kan stå utanför valutaunionen. Visserligen har regeringen gjort en protokollsanteckning om att den tänker lägga fram en proposition till riksdagen och att riksdagen skall avgöra. Men den protokollsanteckningen har inte förts in i fördraget, och därmed är den inte juridiskt giltig. Danmark och England har fått anteckningar införda. Maastrichtavtalet binder oss vid alla tillfällen där vi inte har fått ett skriftligt undantag, särbestämmelse eller engångsregel, införd i själva anslutningsakten. Maastrichtfördraget är mycket tydligt när det gäller EMU. Valutaunionen utvecklas stegvis, precis som finansministern säger. Vi är nu inne i den andra fasen, där man försöker att hjälpa länderna till konvergens. Sverige gör självt sitt bästa att uppnå den konvergensen. I dag står det i Svenska Dagbladet att man verkligen tror på detta igen. Henning Christophersen har sagt att det nu börjar att ordna upp sig. Blir det en högkonjunktur är han övertygad om att Maastrichtavtalet kommer att fullföljas programenligt, med en valutaunion före detta årtusendes slut. Det är klart utsagt i Maastrichtavtalet att det icke är de olika länderna som bestämmer när de själva vill gå in i valutaunionen. Det finns tvärtom ett protokoll fogat till Maastrichtavtalet där det står att inget land får hindra införandet av valutaunionen. Vilka länder som skall ingå i denna valutaunion bestäms med majoritetsbeslut vid en regeringskonferens. De länder som då har uppnått konvergenskraven skall ingå senast år 1999. Det är alltså klart och tydligt steg för steg. Det står igenting om att en valutaunion först skall godkännas av de olika ländernas parlament. De finns vissa frågor som regeringskonferenser inte själva kan besluta, men här är det tydligt utsagt att regeringskonferensen beslutar om att införa en valutaunion. Om Sverige skall bli medlem måste vi redan nu göra vår riksbank oavhängig. Jag vill gärna fråga finansministern: På vilket sätt förbereder regeringen nu Riksbankens oavhängighet? Det gjordes en utredning som väckte en oerhörd bestörtning. Socialdemokraterna var kraftfulla motståndare till att göra Riksbanken oavhängig, dvs. att ta bort möjligheten till demokratisk kontroll av vår riksbank, som för övrigt är världens äldsta och riksdagens egen bank. Plötsligt hörde man ingenting mer om detta. I Maastrichtavtalet står det klart och tydligt att vi redan från början skall starta den process som leder till vår riksbanks oavhängighet. I den tredje fasen, när valutaunionen inträder, blir vår riksbank ett helt osjälvständigt avdelningskontor, som jag förstått det, till den gemensamma centralbank som man redan har börjat bygga. Jag syftar på EMI, dvs. det ekonomiska och monetära institutet i Min fråga till finansministern är: På vilket sätt förbereder vi nu att göra vår riksbank oavhängig och utanför demokratisk kontroll? Det krävs faktiskt en grundlagsändring för detta. Hur bär vi oss åt med det? Skulle vi bli medlemmar i unionen har vi skrivit under på att detta skall ske. Där står EU:s lag över även svensk grundlag, såvitt jag förstår. Jag vill gärna att finansministern bekräftar att det är på detta sätt. Det är en sanning som också bör sägas av regeringen. Det är endast om man har fått infört i protokollet till anslutningsakten att vi har begärt ett undantag som det är juridiskt giltigt. Alla andra protokollsanteckningar kan vi naturligtvis göra för oss själva, men de har inte någon juridisk giltighet. Sverige har i förhandlingarna inte begärt att få ett undantag, och vi har självfallet inte heller fått något undantag. Det vore välgörande om finansministern ville bekräfta detta. Det finns nämligen en beskrivning -- en tolkning av förhandlingsresultatet -- som dessutom har gått på remiss, och som är gravt missvisande. Det verkar där som om vi hade fått ett undantag, att vi har rätt att själva bestämma om en valutaunion, och att riksdagen skall fatta beslut, osv. Kommer finansministern att se till att remissinstanserna får klart för sig att det endast är om ett undantag finns inskrivet i anslutningsakten som vi får ett undantag, annars gäller Maastrichtavtalet fullt ut? Det är oerhört viktigt för vår demokrati att det finns klarhet i vad som gäller. Man skall inte sopa problemen under mattan, utan vi skall med öppna ögon ta ställning till om vi vill lämna Sveriges rätt till självbestämmande och gå in i en union. Det vore att lura in oss om man säger: Det är nog inte så farligt, vi bestämmer nog själva i alla fall. Det är att lura människor, och jag tror verkligen inte det om finansminstern. Jag hoppas och tror att finansministern här kommer att bekräfta att det jag har sagt är sant.

Herr talman! Också jag vill tacka finansministern för svaret. Har förhandlingarna säkerställt Sveriges rätt att stå utanför valutaunionen?, frågar Birgitta Hambraues. Frågan ligger nära: Varför ställer man en sådan fråga, när svaret så många gånger har givits här i kammaren? Vi vet alla att avgörandet för Sveriges deltagande i EMU ligger dels i denna riksdags hand, dels i de andra medlemsstaternas händer. Sveriges riksdag har avgörandet i sin hand. Om inte Sverige kan möta EMU-villkoren får vi inte vara med hur gärna vi än vill. Svårigheten är att komma in, inte att hamna utanför. Uppenbarligen har interpellanten ännu inte förstått det som större delen av Europas sakkunskap och politiker insett, nämligen betydelsen av en ekonomisk och monetär union. Det är svårt att se något annat skäl till att interpellanten ställer denna fråga, än att misstänkliggöra syftet med EMU. Syftet med EMU är att få högre levnadsstandard, bättre välfärd, fler jobb, mindre arbetslöshet och att helt enkelt skapa tryggare villkor för människor. Det vet interpellanten, och ändå frågar hon. Är interpellantens sakkunskap på den ekonomiska området större än den som Europas samlade finansministrar som helhet kan uppvisa? Några objektiva belägg för detta är svårt att se. Därmed inte sagt att samlad kunskap är allena saliggörande, men det stärker onekligen beslutsunderlaget. Interpellantens linje, ett Sverige utanför EMU, där de flesta av våra viktigaste handelsländer är med, innebär med största sannolikhet stora risker inte bara vad avser investeringar, välfärd, levnadsstandard, utan också vad avser jobb och värdet på vår valuta. Fråga svenska folket om det föredrar en hårdvaluta som den tyska, en framtida ecu, ett slags euromark, eller en mjukvaluta -- esperantogeld, som tyskarna säger. Hade Sverige haft samma hårdvaluta som Tyskland, hade varje svensk krona i dag varit avsevärt mer värd än på 60-talet. Skulle de flesta svenskar tacka nej till avsevärt högre levnadsstandard? Att döma av den ekonomiska debatten i övrigt i Sverige förefaller det osannolikt. Debatten om agendan och tidsgränserna för EMU är oerhört svensk, man skulle kanske t.o.m. kunna kalla den för litet fyrkantig. Åtgärdsarsenalen och tidsgränserna är arbetsredskap inom EU. Den som följer EU samarbetet borde ha hunnit notera det. Utan mål och tidsram kommer man inte så långt i det internationella samarbetet. Skulle man sedan inte hunnit uppnå målet till det utsatta datumet, får man väl ta nya tag och sträva vidare utfrån den verklighet man kämpar i. I den verkligheten ingår tyvärr också bakåtsträvare som uppenbarligen inte ens vill uppfylla de villkor som långsiktigt befrämjar välstånd. Det svåraste med ett sådant ställningstagande som interpellanten gör är det svek det innebär mot våra bröder och systrar i Öst och Centraleuropa. Interpellantens linje riskerar nämligen att skapa en grogrund för ett mer protektionistiskt Västeuropa som inte orkar hjälpa våra öst och centraleuropeiska vänner genom ökad frihandel och därmed starkare marknadsekonomi och demokrati. Den som tror att Sverige ensamt, med 8,5 miljoner invånare, kan utgöra en marknad för Öst och Centraleuropa borde delta i den moderna skolans mängdlära för att få balans i sina ställningstaganden. Europadebatten i den här kammaren borde lyftas från en nivå där svaren är självklara. Man borde mer gå in på frågor om hur Sverige skall lyckas klara av EMU:s villkor och hur vi skall klara av vårt politiska ansvar att se till att Sverige får vara med i EMU så snabbt som möjligt. I annat fall riskerar vi att snabbt köras om av våra nordiska grannländer. För närvarande anses bara Luxemburg och möjligen Danmark klara EMU:s krav samt Norge och Österrike av kandidatländerna. Det finns anledning för Sverige att se om sitt hus, precis som regeringen vill, så att man uppnår de ekonomiska mål som är så eftersträvansvärda. Även den europeiska socialdemokratin har i sin valplattform, inför ''Europavalet'', varmt tillskyndat Maastrichtavtalet, inklusive EMU och valutaunionen, just för att skapa arbetstillfällen och skydda basen för den sociala välfärden. Eftersom interpellanten uppenbarligen inte har förstått värdet av dessa politiska mål eller hur de ekonomiska sammanhangen fungerar finns det anledning att ställa en följdfråga till statsrådet i hopp om att svaret skall kunna bidra till att klara ut den förvirring som interpellantens fråga kan åstadkomma för svenska folket. Svaret är självklart för de flesta, dock inte för interpellanten. Varför eftersträvar statsrådet de mål som valutaunionen syftar till? Svaret är enkelt för den som inte tar brödet på bordet för givet.

Fru talman! Jag får också tacka för svaret. Detta är en väsentlig debatt. Det är en debatt som inte bara förs i Sverige. Den förs faktiskt i hela Europa. Om man följer den debatt som förs i Europa finner man att det finns andra än lyriker som beskriver vad EMU kan ställa till med och delvis redan har ställt till med. EMU-processen har också skarpa kritiker, kanske inte bland centralbankschefer och finansministrar men bland andra människor. Det är ett märkligt fenomen att regeringen och jasidan nu på något sätt försöker hävda att Maastrichtavtalet inte gäller i alla delar. Jag måste som ledamot i riksdagens EU-delegation säga att jag faktiskt får motsatt information ute i Europa, nämligen att Maastrichtavtalet skall gälla. Finansministern och andra ministrar talar om kartan och terrängen. Det är terrängen vi skall följa. Då är frågan varför vi skall förbinda oss att följa en karta som uppenbarligen inte gäller. Självfallet har terrängen förändrats när det gäller framkomligheten till den gemensamma valutan, men ute i Europa möter jag ett annat intryck av denna förändring. Man hävdar att man är på väg tillbaka, att man kan uppnå konvergensvillkoren och att man inom en ganska snar framtid kanske kan låsa valutorna gentemot varandra. Det står för övrigt i Svenska Dagbladet i dag. Henning Christophersen, EU-kommissionens finanspolitiskt ansvarige, är tämligen säker i dag i Svenska Dagbladet. Flera medlemsländer kommer att ha uppfyllt valutaunionens krav 1997--98 och han tror på ett beslut om en gemensam valuta före år 2000. Jag och många med mig ute i Europa menar att försöken med fasta växelkurser sannolikt har lett till en fördjupad socialkris i EU. EU-kommissionen begärde för övrigt en rapport hösten 1991. Den begravdes, eftersom den var litet obehaglig. Fem fristående ekonomer varnade för att detta skulle leda till regionala obalanser och behov av insatser och resurser långt utöver de resurser som EU förfogade över. Den här rapporten ville man inte släppa, eftersom den kom just före den danska folkomröstningen. Den information som jag har fått från Europa visar att de fasta växelkurserna sannolikt också bidrog till spekulationsattackerna mot de svagare valutorna under 1992--93. När ett land släpar efter ser naturligtvis spekulanterna detta och attackerar valutan. Frågan är om det är realistiskt att tro att man i en så pass stor öppen marknadsekonomi skall kunna undvika en mycket ojämlik utveckling i olika delar i unionen. T.o.m. under en övergångsperiod har det visat sig vara svårt. Efter det att man har infört en gemensam valuta kommer det att fordras mycket stora ekonomiska resurser för att jämna ut skillnaderna i unionen. Vi kan inte räkna med den rörlighet av arbetskraften som t.ex. finns i USA. Finansministern säger att det finns en annan inriktning av den ekonomiska politiken. Jag vill säga att man under det sista året i viss mån har börjat uppmärksamma arbetslösheten, men konvergensvillkoren är ju inte på något sätt ändrade. Vid toppmötet i höstas handlade det främst om svagare socialt skydd, mer lönedifferentiering, nedskärning av offentliga utgifter osv. Det fanns ingen målsättning preciserad i siffror när det gällde minskningen av arbetslösheten eller pengar till satsningar på infrastruktur. Inte heller tillmötesgick man kravet på en sänkt räntenivå. Jag menar att kursen med konvergensvillkoren ligger fast. I många europeiska länder är arbetslösheten en ickefråga i den ekonomiska politiken. Inom EU är den möjligen en socialpolitisk fråga. Det är tyvärr den erfarenhet jag har. Jag har tagit del av det avtal som vi fick förra veckan. Jag kan, liksom Birgitta Hambraeus, inte finna att det finns någon juridiskt bindande möjlighet för Sverige att likt England och Danmark egentligen själv fatta dessa beslut. Möjligen kan man göra andra politiska bedömningar. Holland och Tyskland hänvisar man också till. Holland och Tyskland ville veta om alla medlemsländer hade uppnått konvergensvillkoren innan de anslöt sig till den gemensamma valutan. Några sådana villkor har inte Sverige ställt. Tvärtom för man resonemanget att man stegvis skall kunna bygga upp den gemensamma valutan. Punkt 4 i artikel 109j är mycket klar på den här punkten. Den säger att rådet med kvalificerad majoritet skall kunna besluta att den tredje fasen skall inledas senast den 1 januari 1999. I protokollet som Birgitta Hambraeus hänvisade till är man också skarp i sina formuleringar. Man fastslår den oåterkalleliga karaktären av gemenskapens utveckling mot tredje fasen och säger att alla medlemsstater, oavsett om de uppfyller de nödvändiga villkoren för införandet av en enda valuta, skall respektera önskan om att den tredje fasen snabbt skall inledas. När det gäller Sverige har Christophersen också sagt att vi visserligen kan besluta men att det måste bli ett positivt beslut.
Fru talman! Jag skall försöka kommentera några av de mer väsentliga frågorna. Jag vill först säga till Birgitta Hambraeus att det självfallet inte är fråga om att någon stat skall luras in i vare sig den ena eller andra formen av samarbete. Jag utgår från att Birgitta Hambraues inte heller tror det. Vi har en debatt, omfattande remissrundor och inte minst en folkomröstning för att Sverige skall kunna medverka i den europeiska processen på ett samarbetsvänligt sätt. Jag tycker själv att det på något sätt vore att förringa Sveriges betydelse om vi inte efter bästa förmåga skulle vara med och påverka både den fredliga och den ekonomiska utvecklingsmöjlighet som detta samarbetsforum kan medverka till. Det är den stora frågan. När det gäller EMU och den tredje fasen vill jag säga att ingen kan tvinga Sverige eller något annat land att vara med. Jag tror att Birgitta Hambraeus och även Bengt Hurtig själva kan förstå att det inte finns något intresse från andra medlemsländer av att ha med ett land som är ovilligt att delta i denna process. Sverige har förklarat, precis som Tyskland och Holland, att vi har en intern demokratisk beslutsprocess. Det har inte ett smack med Maastrichtfördraget att göra, utan detta gäller vår interna svenska beslutsprocess när Sveriges riksdag skall ta ställning till frågan om Sveriges deltagande i den tredje fasen. Detta tycker jag är en mycket väsentlig del av beslutsprocessen. Det förvånar mig en aning att Birgitta Hambraeus förringar betydelsen av beslut i Sveriges riksdag i en så här viktig fråga. När det gäller Riksbanken kan jag nämna för Birgitta Hambraeus att det inte pågår några förändringar eller några förberedelser av det slag som hon tycks förmoda. Däremot kan jag nämna att i den händelse det hade funnits ett mera välutvecklat penningpolitiskt samarbete redan i dag är det min gissning att den penningpolitik som man hade bedrivit, inte minst från den tyska centralbankens sida, hade tagit större hänsyn till intressena -- inte bara i Tyskland -- i alla andra länder inklusive Sverige. Det hade med stor säkerhet varit till fördel för den svenska ekonomiska utvecklingen om en mera samordnad penningpolitisk verksamhet hade ägt rum, men så är alltså inte fallet. Den stora frågan som lätt leder till missförstånd när det gäller den tredje fasen av EMU och det valutapolitiska samarbetet handlar om att många tror eller åtminstone påstår sig tro att detta skulle vara aktuellt nu. Man radar upp en mängd problem och säger att det inte fungerar. Det handlar i stället om att detta kan, efter beslut i Sveriges riksdag, komma att bli aktuellt om ett antal år -- när Sveriges ekonomi är i betydligt bättre skick och när vi kan dra mycket stora fördelar av ett mera utvecklat samarbete. Till Charlotte Cederschiöld kan jag säga att det finns mycket stora fördelar involverade i ett sådant här mera utvecklat samarbete, framför allt när det gäller Sveriges möjligheter att vara ett attraktivt land för investeringar. Det finns få saker som är så avskräckande för dem som skall investera som instabila växelkurser eller instabila räntor. Det är väl känt att det historiskt finns en del instabilitet. Jag tror att Sverige kommer att få stora fördelar om landet kan bli attraktivt med en stabilitet i både växelkurser och räntor. Detta får naturligtvis i första hand effekt på antalet sysselsättningstillfällen, antalet jobb. Det blir också en ekonomiskt stark bas för en skattefinansierad välfärd, vilket jag hoppas att vi alla är mycket intresserade av. Bengt Hurtig talade om EU:s vitbok. Denna är ett mycket starkt tecken på den betoning på tillväxt och sysselsättningsökning som det ekonomiska samarbetet har inom EU. Det tycktes som om Bengt Hurtig menade att man i det sammanhanget måste göra sig av med konvergenskraven. Så är icke fallet. Det är nämligen av stor betydelse just för tillväxt och sysselsättningsmöjligheterna framöver att man har stabila växelkurser, små prisökningar, låga räntor och sunda offentliga finanser. Jag tror inte att det är många människor, förutom Bengt Hurtig, som tror att instabilitet i växelkurserna eller stora och instabila prisökningar är ett bra sätt att locka till sig investeringar och jobb. Jag tror under inga omständigheter att det är så. Jag menar att det är viktigt att den svenska ekonomiska politiken bekräftar och främjar de tillväxt och investeringsmöjligheter som finns inom ramen för vår egen ekonomiska politik, vilket ger oss större möjlighet att delta i det framtida samarbetet inom

Fru talman! Självfallet skall inte svenska folket luras in i den europeiska gemenskapen, säger finansministern. Det är verkligen också min högsta önskan. Den debatt som vi för nu måste vila på fakta. Det görs olika bedömningar, och ingen kan säga något säkert om framtiden. Men det finns faktiskt vissa fakta. Det är oerhört väsentligt att vi inte missleder svenska folket. Alla remissinstanser får nu en liten orange skrift från UD där man gör en tolkning av förhandlingsresultatet. Det famgår alltså inte klart vad som står i avtalet. Det innebär bl.a. att man ger sken av att vi har ett juridiskt bindande undantag från EMU, vilket vi alltså inte har. Jag vill gärna att finansministern bekräftar detta. Det jag säger stämmer. Sverige har icke fått ett juridiskt bindande undantag från att vara med i den tredje fasen av EMU. Vi kan naturligtvis misslyckas med våra försök att sanera våra finanser. Men om vi uppnår konvergenskraven har vi ingen juridisk möjlighet att stanna utanför enligt Maastrichtfördraget. Det vore skönt att få det bekräftat. Jag förstår att Charlotte Cederschiöld talar för Moderata samlingspartiet här. Hon är helt och oerhört överlägset säker på att denna valutaunion är en förutsättning för vår framtid och att den är oerhört väsentlig för Sverige. Centerpartiet har en annan inställning. Vi har sagt att endast om förhandlingsresultatet säkerställer att vi kan vara utanför valutaunionen är vi villiga att arbeta för ett medlemskap. Vi är mycket tveksamma, liksom åtskilliga fristående ekonomer, till om det verkligen är till fördel för Sverige att ge upp den svenska kronan och den svenska riksbanken och gå in i en mycket stor ekonomi med en valuta som skall passa länder med mycket olika förutsättningar. Att ett land har kvar sina ekonomiska styrmedel medför stora fördelar, inte minst för näringslivet. Jag konstaterar att Moderaterna och Centern tydligen gör helt olika bedömningar. Jag tycker att vitboken verkar utgöra ett gammalmodigt dokument. I kap. 10 gör man visserligen en intressant iakttagelse. Där talar man om sådant som vi redan har genomfört i riksdagen -- kretsloppssamhället -- som om det gäller något avlägset i framtiden som ingen har tagit upp. I Sverige är vi så otroligt mycket före andra länder. Genom att behålla vår rätt till egen ekonomisk styrning kan vi fortsätta att vara ett föregångsland. Om vi kommer med i unionen tvingas vi in i ett gammalmodigt sätt att tänka -- en monetaristisk, snäv, gammalmodig modell som inte passar i det postindustriella samhället där Sverige har kommit längre än länderna på kontinenten.

Fru talman! Vi fick beskedet att Sverige skall förbehålla sig rätten att fatta beslutet att eventuellt stå utanför det tredjet steget i EMU och att vår demokratiska interna beslutsprocess skall respekteras. Jag gör bedömningen att om Sverige har uppfyllt konvergensvillkoren och vi skulle fatta ett sådant beslut i Sveriges riksdag skulle det leda till en kris i Europeiska unionen. I november 1993 sade Henning Christophersen att Sverige folkrättsligt har förpliktat sig att delta i det tredje steget. Det är den uppfattningen vi stöter på ute i Europa. Det är möjligt att man vill ställa till med en sådan kris. Det är något som återstår att se. Jag tror att Tyskland kanske kan göra det med den styrka landet har och den respekt man åtnjuter. Frågan är bara om Sverige har den kraften att kunna stå upp för ett sådant beslut om det skulle bli aktuellt. Jag har inte sagt att konvergenskraven skall avskaffas. Men jag menar att all erfarenhet visar att de hittills har varit helt otillräckliga för den ekonomiska politiken. De ökade klyftorna mellan olika regioner och mellan olika skikt, den höga arbetslösheten och den sociala krisen visar att det måste till en helt annan och mycket kraftfullare ekonomisk politik om man skall kunna lösa de här problemen. Om det nu är så, att vi själva kan avgöra om vi vill delta i en del av avtalet eller inte skulle vi väl kunna göra undantag även för en del andra saker, exempelvis hur stort vårt bidrag till EU skall vara. Hur skulle det vara att försöka bestämma att Sverige inte skall bidraga med mer än 10 miljarder kronor fast 20 miljarder kronor är utlovat? Om vi kan göra undantag från det ena, borde vi kunna göra undantag från det andra. Jag tror att ett sådant beslut skulle leda till samma typ av kris. Birgitta Hambraeus har varit inne på ämnet Sveriges riksbank. I Sveriges regeringsform står det att riksbanken är riksdagens myndighet. Det står också att riksbankens målsättning är att ansvara för penningpolitik och kreditpolitik. Kan dessa formuleringar angående riksbanken stå kvar i regeringsformen vid ett medlemskap i den europeiska unionen?
Fru talman! Till finansministern vill jag säga att jag helt och hållet instämmer i svaret. Men det är viktigt att påpeka i debatten att det är oändligt väsentligt att lyckas föra samman investeringarnas betydelse för jobben. I debatten har man många gånger en känsla av att dessa samband är litet oklara. Det kan troligtvis hänga ihop med den debatt som fördes i denna kammare åren 1989 och 1990, då många investeringar inte längre gjordes i Sverige. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen hade mycket svårt att tillstå att det skulle få konsekvenser för arbetslösheten. Till Birgitta Hambraeus vill jag säga att vi moderater tror att det är ganska farligt att sända ut signaler om att man i Sverige skulle vara beredd att slå in på en väg som leder till en inflationistisk devalveringspolitik. Det skulle nämligen kunna uppfattas på det sättet, om vi sade ett tydligt nej till EMU i ett läge där vi skulle kunna vara med. Att säga nej skulle också vara ett sätt att tala om för dem som vill investera i Sverige att risken är större i Sverige än på annat håll. Sverige riskerar att få betala en riskpremie, en högre ränta. Vad innebär då en högre realränta? Man har räknat på 1 % och fått fram att investeringarna under två till tre år minskar med 3 %. Det betyder i sin tur ökad arbetslöshet. BNP minskar med 0,5 % och statens räntekostnader ökar med 7 miljarder kronor. Kommuner och landsting skall dessutom punga ut ytterligare 300 miljoner kronor. Som vi ser det kan nej-sidan helt enkelt inte finansiera välfärden i sitt alternativ. Precis som finansministern, tror jag inte att det ekonomiska samarbetets mål faller samman bara därför att man inte kan uppnå målen i de ögonblick som man har tänkt sig. Det är alltså terrängen som gäller. De redovisningar som har gjorts här i kammaren om den inhemska beslutsproceduren vad gäller EMU gör att debatten är litet underlig. Man kan fråga sig vad det är för märkliga mål som motiverar interpellantens vilja att riskera svagare krona, högre arbetslöshet, urholkade pensioner och det som kan följa med ett långsiktigt utanförstående, som jag ser det. Jag tror att svensken i gemen faktiskt delar finansministerns mål, som jag också delar. Det kan man se av de opinionsundersökningar som har gjorts och som visar att majoriteten av svenskarna tror att Sverige snart kommer att bli medlem av den europeiska unionen.
Fru talman! Några av svaren på de frågor som Birgitta Hambraeus upprepade finns med i det första skriftliga svaret. Jag upprepar dem gärna. Framför allt handlar de om Sveriges inställning till EMU. Den svenska positionen är framförhandlad mellan de fyra regeringspartierna och socialdemokratin om att Sverige vill delta i den framväxande ekonomiska monetära unionen. Även formerna för detta är framförhandlade, och det är överenskommet mellan regeringspartierna och socialdemokratin att Sveriges riksdag har det slutliga avgörandet. Sverige blir alltså inte automatiskt medlem därför att Sverige ratificerar medlemskap i EU. Denna interna beslutsprocess har vi informerat om. Tyskland och Holland har gjort på samma sätt. Deras parlament har också det slutliga avgörandet. Detta har vare sig med Maastrichtfördraget eller med EU-länderna i övrigt att göra. Det är dessutom väldigt viktigt att vi i Sverige inte beter oss som om EU-länderna skulle ha rätt att godkänna eller inte godkänna hur Sveriges riksdag fattar sina beslut. Det vore att förminska värdet av Sveriges riksdag. Formen för detta ställningstagande är mycket central, för att just framhäva att detta beslut är internt, att det är Sveriges riksdag som har att avgöra det och att ingen annan har med det att göra; det är Sveriges riksdag som bestämmer. Birgitta Hambraeus tyckte att vitboken var gammalmodig. Det tycker inte jag. Jag tycker att den innehåller en hel del av intressant slag, inte minst när det gäller ganska stora satsningar på informationsteknologi och den nya teknikens användning för att just främja investeringar och jobb i de europeiska länderna. Just från miljösynpunkt, som det nämndes, Birgitta Hambraeus, är det väldigt centralt att komma med i själva beslutsprocessen. Vad är en självständighet värd om de avgörande besluten för den svenska miljön, de svenska jobben och den svenska välfärden skulle fattas av organ där Sverige inte är representerat? Man kan visserligen här bestämma alla möjliga saker, men det centrala är ju om det behövs mer av internationellt samarbete för att lösa miljöproblem och ekonomiska problem. Min uppfattning är att mer av internationellt samarbete hjälper till att lösa problemen på ett bra sätt. Det ger oss därmed fler jobb och en starkare bas för en välfärdspolitik, som jag är övertygad om att både Birgitta Hambraeus och jag är vänner av. Men det förutsätter att Sverige är med och samarbetar för att lösa problemen. Bengt Hurtig tog upp synpunkten att konvergenskraven har funnits vara otillräckliga för att skapa ekonomiskt framåtskridande. Det kan jag gärna hålla med om. Det var nog så, att ett skäl till valutaoron både åren 1992 och 1993 var att man i fråga om det valutapolitiska samarbetet hade kommit i otakt med det andra ekonomisk-politiska samarbetet -- man hade gått litet för snabbt fram, medan det andra haltade. Det har man noterat, och ytterligare samarbete inom finanspolitiken på andra områden i form av både en vitbok och riktlinjer för ekonomisk politik är nu på god frammarsch. När dessa båda politikområden kommer bättre i samklang med varandra finns också goda förutsättningar att nå de ytterligare positiva effekter som kommmer av det samarbete som också inkluderar den ekonomiska monetära unionen. Jag vill gärna säga att allt detta samarbete vad gäller EMU -- som inte handlar om nuet utan om en framtid efter ett beslut i Sveriges riksdag -- har som främsta syfte att skapa en starkare ekonomisk utveckling i Sverige; det finns också stora möjligheter att uppnå detta syfte. Det betyder att människor kan få jobb med större säkerhet och att vi kan ha en större säkerhet i den ekonomiska basen vad gäller exempelvis pensioner, sjukvård, äldreomsorg och barnomsorg. Allt detta är mycket viktiga delar i det svenska välfärdssamhället. Att uppnå en bättre miljöeffekt i Sverige kräver ett överstatligt samarbete. Miljöföroreningarna känner ju inga nationsgränser. Allt det som vi i Sverige är måna om att få bra uppnår man lättare genom mer samarbete. När den tiden kommer, efter ett beslut i Sveriges riksdag, ingår faktiskt ett deltagande i den ekonomiska monetära unionen.

Fru talman! Jag kan konstatera att i den avtalstext som vi fått tillgång till finns ingenting som säger att Sverige har rätt att fatta beslutet om det tredje steget. Det är i stället ett ensidigt yttrande från Sverige som man litar till. Jag vidhåller att detta tyder på att man faktiskt är beredd att ta en kris i relationerna om man skulle ge sig in på ett sådant här beslut. På något sätt är det så i Sverige att man inte möter några riktiga unionsanhängare. Snarare möter man på något sätt två olika nej-linjer. En nej-linje gäller stora och centrala delar av Maastrichtfördraget. Man säger: Det här står visserligen i texten -- det här är kartan -- men vi skall göra så här. Det är också en variant på nej till Maastricht som etablerar sig. Det kommer således verkligen att bli intressant att se hur det blir. Vi menar att konsekvensen egentligen borde vara att man ärligt sade: Det här kan vi inte ställa upp på. Det är alltför stor osäkerhet över huvud taget. Frågan är alltså om det här relativt hastigt tillkomna projektet kommer att fungera. Jag noterar också att finansministern nästan instämde i att det sätt på vilket man lade upp valutasamarbetet i början av 90-talet bidrog till krisen och till de spekulationer som vi fick och som gav sig på särskilt de valutor som inte var riktigt starka. Det är just den information som vi har fått t.ex. av irländarna i EU-parlamentet. De var mycket kritiska och menade att valutan attackerades därför att man inte hade sådana resurser att man kunde stå emot. Vad jag tror behövs för att man skall klara de ekonomiska och sociala målen -- arbetslösheten, minskade klassklyftor och minskade regionala klyftor -- är stora ekonomiska resurser. Men de ekonomiska resurserna finns inte vare sig hos kommissionen eller hos ministerrådet, dvs. i de centrala institutionerna, utan de resurserna finns i de nationella statsbudgetarna. Det är där så att säga som den politiska förändringen måste ske för att vi skall kunna få en ändring på det här. Vidare noterar jag att finansministern inte svarade på frågan om den skrivning i vår regeringsform som gäller Riksbanken kan stå kvar vid ett medlemskap i den europeiska unionen.
Fru talman! Jag instämmer verkligen med finansministern. Det internationella miljöarbetet är alltså oerhört viktigt. Sverige deltar för fullt i det sammanhanget. Jag tror att miljöministern just nu deltar i ett internationellt samarbete när det gäller miljöfrågor. I Genève bestämde man, lyckosamt nog, att Baselkonventionen nu skall utvidgas så att det blir förbjudet för irländare att skicka giftigt avfall till uländer. EU bromsade. Danmark försökte påverka EU men lyckades inte utan vände sig till Norge och Sverige. Tillsammans med resten av världen fick vi till sist med oss EU. När en bromskloss är i vägen är det faktiskt bättre att vara utanför, om man vill få bort bromsklossen. Befinner man sig innanför binds man ju. Liksom Danmark kan man då inte agera självständigt. Så till vitboken. Kretsloppssamhället där har det inte blivit något av men ändå börjar ett kretsloppssamhälle nu nalkas. Informationsteknik talas det också om. Men allt det som man talar om i vitboken är ju något som vi har genomfört för länge sedan. Vi har kommit mycket, mycket längre än vad EU har gjort. Det som är skrämmande i vitboken är att man säger att vi skall öka vår konkurrenskraft dels genom en elit som skaffar sig mer och mer av kunskaper, dels genom att sänka lönerna för de lågavlönade och att minska den sociala tryggheten för de lågavlönade. Det är där man ser en möjlighet att konkurrera. Jag tycker att det är skrämmande. Vidare finns det nu ett vilande grundlagsförslag om att Sverige, efter en folkomröstning, skall bli med i unionen. Därmed skall vi skriva under alla de fördrag som finns i unionen, inklusive Maastricht. Därmed tar dessa över svensk lag. Finansministern säger: Vad vi gör här i vår interna process och vad vi beslutar i riksdagen har de ingenting att göra med. Men det är precis vad de har. Vi i Sveriges riksdag har inte längre rätt att fatta beslut som strider mot de fördrag som vi har anslutit oss till. Det är oerhört väsentligt att få en bekräftelse från finansministern, som ju bara läste upp en mycket luddig text. I anslutningsfördraget finns det icke inskrivet att vi har något som helst undantag från EMU. Bekräfta detta, för det är sanningen! När det gäller Riksbanken kan vi ju inte ha kvar den grundlag som vi nu har om vi går med i unionen. Bekräfta detta, snälla finansministern!
Fru talman! Jag skall ta upp några av de saker som Birgitta Hambraeus nämnde. Till att börja med vill jag säga att jag tycker att det var en oerhört egenartad tolkning som här gjordes, nämligen att det är lättare att påverka beslut inom en organisation genom att vara utanför densamma. Min erfarenhet och, tror jag, Sveriges erfarenhet i nästan alla internationella sammanhang är att det är lättare att påverka genom att vara med. I sak betyder detta att om Sverige väljer -- vilket jag tycker att vi skall göra -- att använda vårt medlemskap för att stärka de miljövänliga krafterna inom EU, kan vi få en ganska god utväxling av medlemskapet på miljöpolitikens område. Jag tror att det är mycket mera positivt för miljön både i Sverige och i andra delar av världen än om vi sitter utanför och möjligen försöker påverka därifrån. Birgitta Hambraeus sade något om att det när det gäller vitboken och EU skulle vara av intresse att minska den sociala tryggheten för lågavlönade. Detta är faktiskt någonting som varken finns med i vitboken eller som ligger inom EU:s domäner att besluta om. Socialpolitiska regelsystem fattas det nämligen nationella beslut om, och så kommer det att vara i fortsättningen också. Av de formuleringar som jag har upprepat ett antal gånger -- nämligen i fråga om regeringens inställning till deltagande i EMU:s valutaunion, där positionen är att Sverige vill delta i den framväxande ekonomiska och monetära unionen -- framgår naturligtvis att vi med hänsyn till denna inställning, att vi vill delta, inte har begärt något undantag formellt sett när det gäller att inte kunna delta.

Det här är skälen till att det ligger i Sveriges intresse att kunna delta även i detta utvidgade ekonomiska samarbete. Som jag har sagt ett antal gånger är det en väldig skillnad mellan att delta i någonting nu och mellan att delta i någonting om ett antal år. Jag tror att det är ganska viktigt att Birgitta Hambraeus, Bengt Hurtig och andra som deltar i debatten verkligen försöker klarlägga detta, därför att slutsatsen för Sveriges del beträffande ett deltagande i EMU:s tredje fas skulle, tror jag, bli annorlunda om detta tas nu jämfört med om det tas när ekonomin är i ett bättre skick och när vi tydligare kan se fördelarna. Men då är det min bestämda uppfattning att vinsterna i fråga om jobb, välfärd och miljö är mycket stora och att det alltså ligger i Sveriges intresse att vara med.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka den enskildes rättssäkerhet. Sten Andersson har i interpellationen uttryckt uppfattningen att det måste vara rätt att enskilda inom rimliga gränser reagerar och ingriper när brott begås. Jag vill först erinra om att det är en av polisens grundläggande uppgifter att förhindra och beivra brott. Det är således i första hand polisen som skall ingripa vid brott. Jag delar emellertid Sten Anderssons uppfattning att det är viktigt att också enskilda reagerar när ett brott begås. Enskilda har nämligen rätt att ingripa bl.a. för att avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Och jag är av den uppfattningen att det inte är bra om enskilda inte vågar ingripa utan vänder ryggen till på grund av att reglerna på området är oklara eller obegripliga. Emellertid bör enskilda självfallet inte ingripa mot brott i situationer där de befarar att själva komma till skada. Det är således mycket viktigt att allmänheten känner till vilka regler som gäller i sådana situationer som Sten Andersson har beskrivit i sin interpellation. Av detta skäl har regeringen nyligen till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till ändringar av bl.a. bestämmelserna i 24 I 24 kap. brottsbalken finns bestämmelser om att den som handlar i nödvärn eller någon annan nödsituation skall vara fri från ansvar. Förslagen i den nämnda propositionen innebär inte några större materiella förändringar av nuvarande bestämmelser. Däremot kommer de föreslagna förändringarna att medföra att det för den enskilde på ett tydligare sätt än för närvarande står klart var gränsen går mellan ett brottsligt och ett straffritt ingripande i sådana situationer som har beskrivits i interpellationen. Högsta domstolen har nyligen prövat frågan om nödvärn och nödvärnsexcess. Av domen framgår klart att det finns en bred marginal till förmån för den som på bar gärning ingriper mot brott. Först om han tar till uppenbart oförsvarligt våld kan han dömas, och inte ens då fälls han till ansvar om situationen var sådan att han hade svårt att besinna sig. I det här sammanhanget bör något också nämnas om reglerna i 23 kap. brottsbalken om bl.a. medverkan. Det straffrättsliga ansvaret vid medverkan har belysts i departementspromemorian Efter Lindome, som professorn i straffrätt, Madeleine Leijonhufvud, har utarbetat på regeringens uppdrag. Promemorian mynnar närmast ut i att det finns skäl som talar för att lagstiftningen bör innehålla ett utökat medhjälparansvar och ett vidgat ansvar för underlåtenhet att hindra, anmäla eller avslöja brott. Det bör i sammanhanget framhållas, som också görs i promemorian, att det inte är en framkomlig väg att sänka beviskravet i brottmål eller att förändra reglerna för bevisbördans placering. Däremot är det viktigt att stötande resultat i rättsskipningen undviks. Regeringen har nyligen gett en särskild utredare i uppdrag att bl.a. vidare bearbeta de överväganden som har gjorts i den av mig nämnda departementspromemorian. I grund och botten handlar Sten Anderssons interpellation om att visa respekt för andra människor och deras egendom. Detta är inte i första hand en lagstiftningsfråga. I stället är det en uppgift för dem som har att förmedla normer i samhället. Jag tänker då i första hand på familjen. Men även skolan och andra -- enskilda och organisationer -- som kommer i kontakt med främst ungdomar har en mycket viktig funktion att fylla på det här området. Regeringen tillsatte redan under 1993 Trygghetsutredningen, som bl.a. har till uppgift att undersöka hur myndigheter, organisationer, enskilda m.fl. bättre kan samverka för att minska brottsligheten och därmed öka tryggheten i samhället. Jag vill framhålla att en av mina viktigaste uppgifter som jusititieminister är att bryta brottsutvecklingen. För en ökad rättstrygghet krävs dock att alla samhällets aktörer bidrar, var och en på sitt område. Kampen mot brottsligheten måste således drivas med kraft och intensitet på olika plan. Men självfallet får brottsbekämpningen inte drivas så att den går ut över enskildas rättssäkerhet.
Fru talman! Jag tackar för svaret som jag tycker visar att statsrådet är medveten om problemen. Jag är också medveten om att det inte är så lätt att lösa dem. Men om vi faller undan för argumenten att vi inte skall ingripa är risken stor att samhället alltmer förfaller. Bakgrunden till min interpellation är ett beklagligt mord i Malmö för två månader sedan. Många ställde frågan: Skall vi våga säga ifrån då vi själva eller andra blir utsatta för något eller blir provocerade, eller skall vi alltid vänta och kalla på polisen? Polisen måste ju ofta göra hårda prioriteringar. Tyvärr hinner polisen ofta heller inte fram. Mordet i Malmö gäller en man i 50-årsåldern som sade till en ung pojke att han inte skulle sparka på den cykel som pojken gett sig på. Det slutade med att den äldre mannen drogs in i en trappuppgång. Där blev han brutalt nedslagen, varpå han avled -- just på grund av att han hade sett det som sin medborgerliga skyldighet att tala om för pojken att det han gjorde faktiskt var fel. Efter detta gick polisledningen i Malmöhus län och polisfacket ut och varnade kraftigt: Människor skall inte ingripa om de inte med 110 % säkerhet kan hantera situationen. Det kan ju låta vettigt. Men när vet man att det finns en sådan säkerhet? Man kan ju sitta på en buss där någon skojar genom att stänka öl på medpassagerarna. Det kan också handla om barn som rycker upp blommor i en plantering eller om att någon som man möter ute på gatan tigger om cigaretter. Skall man alltid vara tillmötesgående i sådana situationer? Eller skall man inte vara det? Man vet ju inte vad som kan hända. Denna människa som frågar om en cigarett kan ju vara knarkare och reagera mycket negativt. När man säger till barnen att de inte skall rycka upp blommorna i en plantering kan det sluta med att man får en tegelsten genom fönstret till vardagsrummet. Jag förstår allt detta, men man får ändå inte helt ge upp. Jag är mycket glad för att statsrådet anser att vi inte heller kan göra så. Jag förstår också att en person på 50 år, som står ute på torget och blir angripen eller ser en nedknarkad person på 110 kg vilt svänga ett basebollträ omkring sig, skall vara litet försiktig och inte ingripa. Detsamma gäller så klart vid ett väpnat bankrån. Men principen måste ändå vara att vi skall ha som ambition att ingripa där vi ser att det finns någon som helst möjlighet för oss att på ett vettigt sätt hantera situationen. Det är bra att statsrådet säger att de som griper in skall erhålla ett bättre skydd. Det borde även gälla vittnen. Man läser i pressen att en del vittnen upplever sin situation som hotfull. Det har tyvärr alltför ofta hänt att det som vittnen har sagt i ett polisförhör plötsligt är helt glömt efteråt. Man kan misstänka att det förekommit någon form av hot mot den personen, som tidigare såg allting så klart, men en tid efteråt ser allting mera oklart. Jag tror att statsrådet och jag är helt överens. Jag skulle dock vilja tillägga att samhället borde ha någon form av tidig reaktion mot ungdomar som begår brott eller som kan misstänkas komma att begå brott framöver. Den allmänna uppfattningen i dag är att om en 13--15-åring begår ett brott händer ingenting. Man gör några noteringar på ett papper och inget mer. En 14-åring, som t.ex. börjat snatta och blir tillsagd: ''Om du håller på så här får du kanske inget körkort när du fyller 18'', uppfattar det som allting annat än ett hot. Det är också helt klart, fru talman, att polisen ibland upplever sin situation som hopplös. Man får t.ex. tag på en ung brottsling på förmiddagen, men sedan ser man honom eller henne ute någon timme senare på samma plats. Om vi inte kommer till rätta med detta får det mycket negativa effekter för samhället och, framför allt, för ungdomarna. Får de inte klara regler för vad som gäller och vilka effekter ett brottsligt handlande har, kommer samhället och vi alla totalt att bli de stora förlorarna.
Fru talman! Sten Andersson i Malmö tar upp och spinner vidare på något som jag också påpekade som en mycket viktig del i mitt svar, när jag i slutet talade om ansvaret för normgivning. Vi är helt överens om att det först och främst är familjerna, men även skolan som har ett ansvar. Det är därför inte i första hand en lagstiftningsfråga. Sten Andersson efterfrågar förändringar för att vi skall kunna ge tidiga och, vill jag tillägga, tydliga reaktioner. Jag kan nämna att för bara ett par veckor sedan beslutade regeringen om en lagrådsremiss som tar upp en del av dessa punkter. Jag hoppas att vi före sommaren skall kunna lämna en proposition till riksdagen. Det vi där tar upp, i den första delen som rör ungdomar, är att begränsa möjligheten till åtalsunderlåtelse. Det är ett viktigt sätt att vara tydlig. Vi sätter också tidsgränser för hanteringen av ungdomsmål. Jag vill också kort kommentera problemet med vittnens rädsla. I brottsofferpromemorian, som har resulterat i en proposition som riksdagen förhoppningsvis tar ställning till i dagarna, finns bl.a. en del förändringar för vittnen. Det innebär att en del uppgifter rörande vittnen inte skall bli offentliga, nämligen sådana uppgifter som saknar betydelse för själva huvudförhandlingen. Det är alltså i många olika delar som vi försöker nå dessa mål som Sten Andersson och jag har gemensamt, nämligen att skapa trygghet. För att vi skall skapa trygghet måste vi alla medverka för att beivra brott.
Fru talman! Låt mig bara kort korrigera en felsägning. Jag sade att en person på 50 år inte skulle attackera en knarkare på 110 kg. Jag menade så klart en person på 50 kg. En sådan ingriper inte, om han eller hon är helt smart, mot en nerdrogad knarkare på 110 kg som svänger ett basebollträ. Sedan vill jag tacka för det sista svaret som jag ser positivt på. När jag vill ha reaktioner mot de ungdomar som begår brott innebär det inte att jag har någonting emot ungdomar. Jag tror att det för deras egen skull och deras framtid är viktigt att när de kommer in på ett s.k. villospår eller sidospår samhället talar om för dem: Nu har du, min vän, passerat gränsen, och det tillåter vi inte.

Fru talman! Lars-Erik Lövdén har ställt ett antal frågor till mig som rör regeringens politik mot den ekonomiska brottsligheten. Jag har som svar på tidigare interpellationer från Socialdemokraterna framhållit, att regeringen ser mycket allvarligt på den ekonomiska brottsligheten som, inte minst under slutet av 1980-talet, kommit att bli ett stort samhällsproblem. Härom råder det inga delade meningar mellan Lars-Erik Lövdén och mig. Det finns emellertid betydande skillnader mellan regeringens insatser och det arbete som socialdemokratiska regeringar har lagt ner i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Socialdemokraterna kritiserar regelbundet regeringen för att vara ointresserad av eller för att av ideologiska skäl överse med den ekonomiska brottsligheten. För regeringen, som värnar om en marknadsekonomi baserad på näringsfrihet, fri konkurrens, entreprenörskap, valfrihet, moral och etik, är det självklart en viktig uppgift att effektivt och på bred front förebygga och bekämpa en brottslighet, som bl.a. utgör ett hot mot marknadsekonomin och mot moralen i affärslivet. Lars-Erik Lövdén menar, att den socialdemokratiska oppositionen ligger bakom den pågående satsningen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag vill emellertid framhålla, att regeringen under hela mandatperioden varit aktiv när det gäller att förbereda och genomföra åtgärder för att öka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Så har regeringen bl.a. tagit initiativ till översyn av skattebrottslagen och uppbördslagstiftningen samt vissa delar av aktiebolagslagstiftningen och konkurslagstiftningen, reglerna om beslag och husrannsakan samt reglerna om näringsförbud. Vidare har regeringen fattat beslut om nya och effektivare samarbetsformer mellan de berörda myndigheterna på grund av vad som kommit fram inom ramen för de två projekten RÅSOP och Rubicon. Regeringen har också fattat beslut om omfattande ekonomiska satsningar. Inom det aktuella området vill jag särskilt nämnda de sammanlagt 110 miljoner kronor som under innevarande och kommande budgetår satsas på polisväsendet i kampen mot den grövre kriminaliteten och då särskilt den ekonomiska brottsligheten. Vidare kommer åklagarväsendet att tillföras medel för 30 nya åklagare det kommande budgetåret vilket innebär en fördubbling av antalet eko-åklagare. Skatte och exekutionsväsendet förstärks också med sammanlagt ca 200 miljoner kronor för en effektivare skattekontroll innevarande och kommande budgetår. Regeringens samlade insatser har nu lett till att vi kunnat flytta fram positionerna och fatta ett flertal beslut, som kommer att bli avgörande för en effektiv kamp mot ekobrottsligheten, och det är dessa beslut som nu är föremål för Lars-Erik Ökade resurser är emellertid inte kungsvägen till en effektiv ekobrottsbekämpning. Kampen mot den ekonomiska brottsligheten måste för att bli framgångsrik föras av myndigheter som generellt är bärkraftiga och väl rustade för sina uppgifter. När det t.ex. gäller polisen är grundförutsättningen för ett framgångsrikt brottsbekämpande arbete i allmänhet att det finns ett tillräckligt stort antal poliser. 1990 var antalet poliser så lågt som 15 300 på grund av de socialdemokratiska regeringarnas beslut under 1980-talet om en kraftig minskning av antalet antagna polisaspiranter. I juli i år har vi återigen mer än 17 100 poliser i riket och nästa år kommer vi att ha över 17 500. Jag är, som Lars-Erik Lövdén vet, motståndare till att lösa problem av det slag det här är fråga om genom att bilda nya myndigheter. Däremot anser jag att det finns en hel del att göra vad gäller de olika myndigheternas inre organisation och samarbetet myndigheterna emellan. Rollfördelningen mellan åklagare och polis står här i förgrunden. Regeringen har, som jag nyss nämnde, helt nyligen beslutat om en ny organisation för Rikskriminalpolisen, och den ger Rikskriminalpolisen en mer profilerad ställning inom Rikspolisstyrelsen. Den ekonomiska brottsligheten har i detta sammanhang uppmärksammats särskilt genom det regeringsuppdrag som lagts på Riksåklagaren om bildandet av ett centralt ekobrottskommando. Organisationsförändringar kommer också att ske under åklagarledning i syfte att skapa bättre möjligheter generellt när det gäller samverkan mellan polis och åklagare. Några nya myndigheter behövs inte, som jag tidigare nämnt, men väl en förbättrad lednings och samverkansstruktur. Åklagarens möjligheter att ta ansvar för den övergripande operativa ledningen i komplicerade förundersökningar måste underlättas. Också inom skatteförvaltningen har ett förändringsarbete inletts vilket bl.a. kommer att medföra att resursåtgången för den s.k. grundhanteringen minskar och att andelen kvalificerade eko och skattebrottsrevisorer ökar. En rättssäker skatteprocess är av största betydelse för att upprätthålla respekten för och lojaliteten mot skattesystemet. Om detta råder förhoppningsvis ingen politisk oenighet. Som Lars Erik Lövdén vet, har regeringen på grund av Rättssäkerhetskommitténs betänkande, också lagt fram förslag om åtgärder för att förbättra rättssäkerheten vid beskattningen. Vid utformningen av förslaget har vi lagt stor vikt vid att reglerna inte får vara sådana att de på ett felaktigt sätt försvårar myndigheternas kontrollverksamhet. Jag anser inte som Lars-Erik Lövdén att skattekontrollen försvåras av förslaget. Regeringens politik syftar alltså sammantaget till att utan systemförändringar eller ändringar i myndighetsstrukturen, men i nära samverkan mellan väl rustade myndigheter med en tydlig rolloch ansvarsfördelning effektivisera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Lars-Erik Lövdén frågar nu vilka konkreta åtgärder regeringen avser att vidta för att verkställa riksdagens beslut om ökade resurser till ekobrottsbekämpningen. Svaret på den frågan är, att regeringen enligt gängse rutiner i regleringsbrev kommer att ställa medlen till myndigheternas förfogande och meddela sådana föreskrifter och riktlinjer för medelsanvändningen som tillgodoser riksdagens och regeringens intentioner. Lars-Erik Lövdén frågar vidare om regeringen är beredd att vidta åtgärder så att en ny samordnad organisation för bekämpande av ekonomisk brottslighet kan träda i kraft redan under hösten Riksåklagaren fått direktiv att starta verksamheten senast den 1 juli 1995. Vi har inte bedömt det rimligt och möjlighet att kräva att verksamheten i sin helhet är fullt utvecklad tidigare. Vi håller det emellertid inte för uteslutet att verksamheten helt eller delvis kan komma att starta tidigare, och vi förutsätter att myndigheterna kommer att lägga ner all kraft på att komma i gång med verksamheten så snart det kan ske. Lars-Erik Lövdén frågar också om regeringen är beredd att, utöver den centralt anordnade organisationen, tillskapa motsvarande samordnade resurser regionalt och främst i storstadsområdena. I ett särskilt regeringsbeslut har Riksåklagaren fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättandet av regionala ekobrottskommandon. Vi har emellertid bedömt det lämpligt att inhämta erfarenheter från arbetet i rikskommandot innan en sådan ordning införs. När detta kan ske är emellertid ytterst beroende av Riksåklagarens uppfattning om lämpligheten med en sådan ordning och möjlighterna när det gäller genomförandet. Självfallet är verksamheten i storstadsregionerna här av särskilt intresse. Vad gäller frågan om en översyn av lagstiftningen i syfte att förenkla och samordna regler så att man försvårar för ekobrottslingarna att utnyttja lagstiftningen för sina syften vill jag peka på de två utredningar, som jag berört tidigare, och som tillsattes förra året nämligen den som skall se över uppbördslagstiftningen och 1993 års skattebrottsutredning. Dessa båda utredningars uppdrag är just det som efterlyses av Lars-Erik Lövdén. Med samma målsättning bereds inom mitt departement också frågan om en översyn av bestämmelserna om brott mot borgenärer i brottsbalken och frågor om lagstiftningsåtgärder inom konkursrättens område. Avslutningsvis frågar Lars-Erik Lövdén om jag anser det vara förenligt med grundlagens krav på saklighet och opartiskhet att i en av regeringen utgiven och av statsmedel finansierad informationsbroschyr, bedriva en ensidig och partipolitiskt inriktad agitation. Svaret på frågan är givetvis nej! Någon sådan agitation förs inte heller. Vi har genom den information som lämnas i skriften ''Svart på vitt'' på ett sakligt sätt redovisat vilka åtgärder som har vidtagits i kampen mot den ekonomiska brottsligheten de senaste 20 åren. Hur förargligt det nu än må vara så innehåller den fakta som kanske inte är så smickrande för Socialdemokraterna. Detta får dock inte avhålla oss från att lämna information.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för det långa och utförliga svaret. Svaret snarare understryker än döljer det faktum att regeringen har varit alltför passiv i frågan om kampen mot ekobrotten, även om regeringen så här i elfte timmen kvicknar till som en följd av opinionstrycket. I sedvanlig ordning beskyller justitieministern socialdemokraterna för att vara ansvariga för situationen i stället för att ta sitt eget ansvar. Det började inte särskilt bra för justitieministern på det här området. 1991 togs ekobrottsligheten bort som prioriterat område för polisen, med motiveringen att den typen av brott främst drabbar det allmänna. Nu säger justitieministern att regeringen under hela mandatperioden har varit aktiv när det gäller att förbereda och genomföra åtgärder för att öka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det är egentligen bara justitieministern och regeringen som har den uppfattningen. Ekobrottsbekämpare på fältet, konkursförvaltare som Rolf Åbjörnsson och en mängd debattörer, inklusive många borgerliga ledarskribenter, hyser en helt annan uppfattning om regeringens aktivitet på området. Nu kommer också kritiken från näringslivet. Den Magnus Lemmel, vid ett seminarium för riksdagsledamöterna, näringslivets syn på den ekonomiska brottsligheten och dess effekter. Från näringslivets håll säger man nu öppet att konkurrensaspekten i samband med ekobrott har underskattats i den allmänna debatten. Magnus Lemmel framhöll bl.a. att den allmänna moralupplösningen hos företagare är särskilt farlig för nystartade företag. Den utbredda ekobrottsligheten riskerar genom smittoeffekter att få förödande effekter för en sund affärsmoral, hävdade Magnus Lemmel. Han konstaterade också att det är hög tid för näringslivets företrädare att aktivt medverka till att moralen på det här området stärks. Industriförbundet sade sig vara berett att medverka i den informationskampanj mot ekobrottslighet som var socialdemokraternas förslag och som riksdagen mot de borgerliga regeringspartiernas vilja nyligen beslutade om. Det är socialdemokratin som har varit pådrivande under de senaste åren, när det gäller att vidta åtgärder för ekobrottsbekämpningen. Detta har nu också gett resultat i riksdagen. Den senaste vintern har riksdagen förklarat sig beredd att ge ökade resurser till ekobrottsbekämpningen. Trots hårt motstånd från regeringspartierna finns det nu beslut om att satsa totalt 128 miljoner kronor extra på brottsbekämpning under nästa budgetår. I stort sett alla de förslag som vi socialdemokrater har lagt fram har vunnit riksdagens gehör. Efter riksdagens beslut är det nu nödvändigt för regeringen att handla. Vi välkomnar självfallet regeringens beslut om att nu se till så att man verkställer det socialdemokratiska förslaget om en ny organisation för ekobrottsbekämpning. Det är senkommet men det är välkommet. Inrättandet av ett ekobrottskommando är en viktig fråga för oss när det gäller att komma åt ekobrotten. Även om det återstår att se om det centrala ekobrottskommandot blir den effektiva, operativa ledning som vi socialdemokrater har efterfrågat är det bra att riksåklagaren har fått i uppdrag att snarast lägga fram ett förslag om ett ekobrottskommando. Vi skrev i vår motion i januari följande: Inom ramen för denna nya ekobrottsorganisation bör den operativa verksamheten bygga på arbetslag, där såväl ekopoliser, ekonomer, åklagare och skatterevisorer kan ingå. Genom ett sådant lagarbete kan resurserna koncentreras och utnyttjas på effektivaste sätt. Var och en ingående yrkesfunktion bör dock formellt kunna stå kvar inom den egna myndighetens organisation. Vi efterlyser både en central ekobrottsorganisation och regionala organisationer med det här upplägget. Det är, som jag sade tidigare, bra att regeringen så här långt har biträtt vårt förslag i det här avseendet. Vad som däremot inte är bra är att regeringen är så långsam i sin hantering. Först den 1 juli nästa år är regeringens riktmärke. Vi menar att man mot bakgrund av det utredningsarbete som har bedrivits under lång tid -- jag erinrar om riksåklagarens och rikspolischefens rapport i januari 1992 -- redan inom några månader borde kunna sjösätta en ny sådan här organisation för ekobrottsbekämpning. Fru talman! En effektiv kamp mot ekobrotten kräver tre saker: 1. En bättre organisation. Där är regeringen nu med på tåget, efter att Socialdemokraterna har drivit regeringen framför sig. 2. Utökade resurser. Riksdagen har nu beslutat om det, och det borde vara välkommet för justitieministern. 3. En bättre lagstiftning. Jag vill konstatera att regeringen på det området under de här åren har bedrivit en politik som snarare underlättat ekobrotten än medverkat till att motverka dem. Jag skall bara nämna några punkter. Genom slopandet av generalklausulen mot skatteflykt, genom förändringar i bevis och betalningssäkringslagen och nu senast genom de förslag som ligger på grundval av Rättssäkerhetskommitténs betänkande kommer det att bli betydligt svårare för myndigheterna att komma åt den här typen av ekobrott. Samtidigt har regeringen gjort så allvarliga ingrepp i skattelagstiftningen att skatteplanering och skattefusk underlättas snarare än motverkas. Jag vill avslutningsvis ställa ett par frågor till justitieministern: Är justitieministern beredd att se till att den nya organisationen kan träda i kraft redan i höst? Är justitieministern beredd att se till att de medel som har anvisats också kommer den direkta ekobrottsbekämpningen till del och inte tunnas ut i polisorganisationen?
Fru talman! Jag har framställt en interpellation om kriminalpolitiken som skall debatteras senare. I den interpellationen finns en fråga som hör till den här debatten, och därför vill jag göra ett kortare inlägg redan nu. Den fråga jag ställde till justitieministern i min interpellation var denna: Är regeringen beredd att göra ekonomisk och organiserad brottslighet till högprioriterade områden i brottsbekämpningen på samma sätt som gäller i fråga om vålds och narkotikabrott? Justitieministern har gett mig ett svar i ett stycke i interpellationssvaret, men hon svarar inte på min fråga. Hon säger att regeringens kriminalpolitik innefattar kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Men min fråga gällde ju om justitieministern var beredd att ge samma höga prioritet åt kampen mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten som mot narkotika och våldsbrottsligheten. Jag uppfattar justitieministerns svar på den här punkten som undvikande, eftersom det inte står någonting om detta. Det är något förvånande att justitieministern inte svarar mig direkt på denna fråga, eftersom det har förekommit en riksdagsbehandling, där synen var en annan än den som justitieministern har företrätt. Jag vill därför ha ett klart svar på min enkla fråga.

Ekoprogram som var alarmerande, på det sättet att det i en ny undersökning från polishåll talas om att den organiserade brottsligheten omsätter närmare 70 miljarder kronor. Mot den bakgrunden är de åtgärder som regeringen står för trots allt mycket blygsamma. Det är dessutom så, vilket jag i detta sammanhang särskilt vill understryka, att den organiserade brottsligheten hotar att bli långt värre. Nu talar jag om den organiserade brottsligheten, som i mångt och mycket sammanhänger med den ekonomiska brottsligheten. Men det som är det stora riskmomentet nu är den internationella utvecklingen. Visserligen har regeringen medverkat vid ett seminarium i de här frågorna som hölls för en tid sedan, vilket är intressant, men jag anser att det fortfarande görs en klar underskattning av problemets storleksordning. Jag kan stödja mig inte bara på vad riksdagen har sagt utan också på detta att riksdagsrevisorerna klart och tydligt har sagt att de anser att det är en brist på ledning från regeringens sida. Det är en allvarlig kritik. Lars-Erik Lövdén var inne på vad Rolf Åbjörnsson har sagt vid tidigare tillfällen, men häromdagen höll han ett anförande i södra Sverige där han klart underkände de åtgärder som regeringen vidtar -- de är helt otillräckliga, enligt hans mening. Justitieministern sammanfattar kort sina synpunkter till mig i ett enda stycke, och det är ganska blygsamt. Justitieministern säger att straffen för häleri och svindleri har skärpts. Hon talar om ett centralt ekobrottskommando och om bättre samverkansformer. Hon talar vidare om en översyn av skattebrottslagen. På den punkten gav ju riksdagen underkänt åt regeringen, genom ett riksdagsbeslut som fattades i mars månad, där en majoritet ville klart förstärka skattekontrollen.
Fru talman! Låt mig börja med frågan om prioritering av ekobrottsbekämpning. Jag trodde inte att det var nödvändigt att säga det som jag trodde var allmänt känt, nämligen att regeringen i sin regeringsdeklaration inför detta riksdagsår markerade att även ekobrott skall vara prioriterade. Jag utgick från att riksdagen nogsamt tar del av vad regeringen uttalar som sina målsättningar. Det är riktigt, som Lars-Erik Lövdén påpekade, att vi när vi tillträdde som regering inte hade med ekobrottsbekämpning som ett prioriterat område, av det enkla skälet att resurserna för ekobrottsbekämpningen hade nedrustats under andra halvan av 80-talet. Det vore därför ohederligt att säga att det var möjligt att prioritera ekobrottsbekämpningen när vi tillträdde. Det gick inte att prioritera allt. Det saknades över 1 000 poliser i Sverige. Ekobrottsorganisationen var nedrustad. Om jag hade varit i samma situation i dag skulle jag fortfarande ha stått för att det är brott mot person och narkotikabrottslighet som måste komma i första hand när man måste välja. Nu har vi under dessa två och ett halvt år byggt upp resurserna och har därmed möjlighet att även prioritera ekobrottsbekämpningen. Nu kan vi med hedern i behåll säga att vi kan göra detta. Det är inte bara vi från regeringens sida som hävdar att det var en nedrustning under andra halvan av 80-talet. Hans Göran Franck åberopade riksdagens revisorer, som helt klart framför kritik. Men det kan vara intressant att ta del av det de säger: Mot slutet av 80-talet avmattades arbetet med den ekonomiska brottsligheten. Polisen lyckades inte fylla vakanser inom ekorotlarna i tillräcklig utsträckning. Ärendebalanserna växte och många brottsanmälningar blev inte föremål för utredning. Det blev allt tydligare att myndigheterna inte hade resurser och kompetens att klara av situationen. Notera att detta var i slutet av 80-talet. Det var den situation som rådde när vi tillträdde. Den som tror att man kan bygga upp en så kvalificerad organisation över en dag eller över ett år inser inte vad en sådan organisation egentligen innebär. Jag skulle också vilja göra en koppling till det Ekoinslag i morse som Hans Göran Franck nämnde. Där fanns ytterligare intressant information som stämmer med det vi skriver i vår skrift Svart på vitt, nämligen att det i slutet av 70 talet -- då var det inte socialdemokratiska regeringar -- lades upp en plan för hur man skulle kunna beivra ekobrott. Bl.a. 1978 kom en utredning som visade på hur man skulle kunna bygga upp organisation inom polis och andra berörda myndigheter för att angripa den ekonomiska brottsligheten och annan organiserad brottslighet. Men vi skall komma ihåg att de planer som lades upp under de borgerliga åren -- det framgår tydligt av skriften Svart på vitt -- höll fram till mitten av 80-talet. Sedan var det en successiv nedrustning. Till de konkreta frågorna. När det gäller organisationen för den centrala ekobrottsbekämpningen tycker jag att det framgick tydligt av mitt tidigare svar att det inte går att ge något löfte om att denna skall kunna starta till hösten. Vi satte i gång RÅSOP-projektet tillsammans med riksåklagaren för att få erfarenhet. Nu gäller det att vidareutveckla de erfarenheter som RÅSOP-projektet har gett. Enligt riksåklagarens bedömning är det inte möjligt att komma i gång till hösten. Men vi har markerat att man senast sommaren 1995 skall komma i gång. Är det praktiskt möjligt skall man självklart starta tidigare. När det sedan gäller medel till ekobrottsbekämpningen har vi hittills från regeringens sida varit mycket tydliga i fråga om hur de tidigare anslagna medlen för ekobrottsbekämpning skulle användas. Vi är självklart beroende av -- och där kan Lars-Erik Lövdén och jag hjälpas åt -- att Rikspolisstyrelsen ser till att medlen används just för de ändamål som framgår av regeringens direktiv och riksdagens beslut.
Fru talman! Först till det sistnämnda. Vi har ett problem när det gäller resursanvändningen. Numera har vi ett fritt resursutnyttjande på den lokala nivån. En sådan ordning har både justitieministerns parti och mitt parti varit påskyndare av. Men det har också lett till resultatet att man på lokal nivå kan styra bort resurser från ekobrottsbekämpande till annan brottsbekämpning. Det var det som skedde i slutet av 80-talet. Jag tycker att det är oerhört angeläget att de satsningar som nu görs, som främst riksdagen har tagit initiativ till, också får som resultat att pengarna verkligen används till ekobrottsbekämpning. Jag skall gärna via Rikspolisstyrelsen göra vad jag kan. Men jag tror också att det är nödvändigt att regeringen utformar mycket tydliga direktiv i det avseendet när man skriver sina regleringsbrev. Annars kan vi få en utveckling där pengarna så att säga tunnas ut i organisationen och inte kommer till verklig användning på det här området. Justitieministern har broschyren Svart på vitt framför sig. Hon rubricerar den som ett sakligt sätt att redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i kampen mot ekobrottsligheten de senaste 20 åren och hävdar att den enbart innehåller fakta. Den här broschyren är en moderat valbroschyr, bekostad av skattebetalarna och utgiven av regeringskansliet. Det ni gör i den här rapporten är att ni glömmer viktiga fakta. Ni glömmer att Moderaterna under Socialdemokraterna lade fram som syftade till att komma till rätta med skattefusk och skatteplanering. Vi räknade ut att det blev 36--0 på den tiden. Ni glömmer att ni i riksdagen röstat emot varje förslag till resurstillskott och ny organisation sedan 1991. Men nu har ni trängts in i en position där ni tvingas att genomföra riksdagens beslut. Ni glömmer att det var Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Ny demokrati som beslutade om medel för att inrätta finanspolisen, mot de borgerliga partiernas önskan. Det står det inte något om i broschyren, men ni skriver att idén med finanspolis är mycket bra. Ni glömmer att skattereformen var en mycket väsentlig reform för att motverka skatteplanering och skattefusk. Ni har nu rivit upp stora delar av skattereformen och öppnat spelrummet fritt för skattefusk och skatteplanering. Tillsammans med de åtgärder som ni har vidtagit -- generalklausulen, bevissäkringslagen och de förslag som kommer från rättssäkerhetskommittén -- kommer de att väsentligt försvaga samhällets möjligheter att ingripa mot ekobrott. Ni glömmer, vilket ni inte heller skriver i rapporten om, att förslaget om ett ekobrottskommando med regionala enheter är ett förslag som Socialdemokraterna har drivit i flera år och som ni har sagt nej till ända tills nu, när ni tvingades inse att riksdagen skulle fatta beslut i ärendet och att ni var tvungna att verkställa det beslutet.
Fru talman! Det Lars-Erik Lövdén sade senast känner alla vi som har följt den här debatten i riksdagen innan Gun Hellsvik blev justitieminister till. På den tiden utformade Moderaterna reservationer som i sak gick ut på att det här inte var det allvarliga problem som övriga ansåg. Det beklagliga är egentligen att de partier som då hade en annan inställning i alltför hög grad har lyssnat på moderaterna. Jag vill inte göra någon lovprisning av allt som gjorts i det förgångna. Tvärtom har jag hört till kritikerna under hela min riksdagstid. Jag har kritiserat att det gjorts alldeles otillräckligt åt ekobrottsligheten och den organiserade brottsligheten. Jag har praktiskt taget varje år framfört den här kritiken. Det hjälper inte justitieministern särskilt mycket att det har funnits underlåtenhetssynder tidigare. Den tempoförlust som gjordes här gjordes då Gun Hellsvik tillträdde som justitieminister och bagatelliserade ekobrottsligheten. Sedan har hon kommit på andra tankar. Men det var en temopförlust som gjordes som jag tycker var mycket olycklig. Men justitieministern vill fortfarande inte klart och entydigt svara på frågan om prioritering i samma grad. Justitieministern talar om att man nu, till skillnad från vissa tidigare regeringsdeklarationer, säger att ekobrottsligheten skall vara prioriterad. Men den signal som jag tycker är så viktig att den ges är att ekobrottslighet har samma höga prioritet som den övriga allvarliga brottsligheten i form av våldsbrottslighet och narkotikabrottslighet. Nu säger justitieministern: Jamen, det är inte så märkvärdigt att vi inte kunde säga det här tidigare. Då hade vi inte byggt upp det vi tänker göra, osv. Men samma problem finns ju i hög grad när det gäller våldsbrottsligheten. Jag menar att det inte går att krypa undan på den här punkten, utan här måste man vara tydlig. Det är den tydliga signalen som jag efterlyser. Till slut vill jag säga att när det gäller lagstiftningsåtgärderna brister det betänkligt i förslag från regeringens sida.
Fru talman! Jag börjar undra vad Hans Göran Franck menar med att prioritera. Från regeringens sida har vi markerat att vi med de uppbyggda resurserna prioriterar narkotikabrott, våldsbrott och ekobrott. Om man kan säga det tydligare vet jag inte. Att det är jämställt är så tydligt som det kan vara. Men om vi säger att så skulle vi ha sagt tidigare så är vi tillbaka till det som jag gång på gång har sagt, nämligen att det inte vore hederligt. I och med att resurserna under andra hälften av 80-talet rustades ner fanns inte förutsättningarna att högprioritera ekobrottsbekämpningen när vi tillträdde. Självfallet är all brottsbekämpning av betydelse. Men när man talar om att prioritera är det fråga om vad man skall ta först, när man inte klarar av allt på en gång. Även om Lars-Erik Lövdén gled över orden mycket snabbt var de ord som sades övermaga. De gick ut på att socialdemokraterna i riksdagen tagit initiativ till de resurser som tilldelats. Det är helt rätt att socialdemokraterna har tagit initiativet på en del punkter. Men att få det att låta som att det är merparten av de ca 10 miljarder som avsatts för Polisen eller ens merparten av de medel som avsatts för ekobrottsbekämpningen är övermaga. Jag vill också understryka att i formuleringarna rörande finanspolisen -- om Lars-Erik Lövdén läser vad där står -- står det icke att regeringen har föreslagit detta, utan där står faktiskt att det är på riksdagens initiativ. Var och en som är insatt, bl.a. Lars-Erik Lövdén, bör förstå att detta inte är något försök att föra fram oss själva. Däremot var vi kritiska, eftersom vi menade att det var för tidigt. Lars-Erik Lövdén vet lika väl som jag att det också tog tid innan man kom i gång. Det skedde långt efter att medlen för denna verksamhet var anslagna. Jag tycker att det är ganska ointressant att diskutera vem som väckte förslaget om ekobrottskommando. I vart fall finns det en socialdemokratisk motion från det första riksdagsåret när vi satt i regeringsställning. Den visade att man var ute efter en särskild myndighet. I vart fall använde man detta som rubrik. Mot detta har jag, vilket också framgår av mitt svar, haft invändningar. Däremot menar jag att när resurserna väl har byggts upp, blir nästa steg att se till att resurserna samordnas. Jag är glad att vi är överens på den punkten. När det gäller frågan om hur de befintliga resurserna kommer att utnyttjas har vi i regeringen möjlighet att ange tydliga mål, vilket jag också menar att vi har gjort. Sedan är det i första hand Rikspolisstyrelsen som är tillsynsmyndighet med skyldighet att se till att de av regering och riksdag uppställda målen uppfylls. Där har Lars-Erik Lövdén som ledamot i Rikspolisstyrelsens styrelse möjlighet att tillgodose bådas våra intressen av att pengarna används för de uppsatta målen. Slutligen litet grand om Lars-Erik Lövdéns påståenden, som i och för sig är riktiga, om att vi från moderat sida under 80-talet gick emot åtskilliga av de socialdemokratiska förslagen om ändrad lagstiftning som skulle underlätta skattekontroll. Men vad Lars-Erik Lövdén inte påpekade var att gemensamt för de förslag som vi gick emot -- i vart fall de som jag på rak arm kan minnas, men jag tror att det var genomgående -- var rättssäkerhetsskälen. För oss moderater är det otroligt viktigt att inte ha allmänna formuleringar som lämnar öppet för makthavarna att litet i efterhand bestämma om vad som är brottsligt och icke brottsligt, utan var och en i Sverige skall med hjälp av lagreglerna kunna förutse effekten av sitt handlande. På motsvarande sätt har Lars-Erik Lövdén och jag skilda uppfattningar exempelvis när det gäller centraliserade datoriserade förspaningsregister, vilket kan vara intressant i fråga om den brottslighet som vi nu talar om. Det är bara att konstatera att vi har olika syn på hur viktig individens integritet och rättssäkerhet är.
Fru talman! Det av justitieministern sist nämnda kan väl delvis vara riktigt. Det ser man nu när det gäller regeringens sätt att förverkliga Rättssäkerhetskommitténs förslag, vilket innebär att skattemyndigheternas befogenheter att vidta kontrollåtgärder mot den skattskyldiges vilja begränsas och överförs till länsrätt. Det kommer i framtiden att bli oerhört svårt för skattemyndigheterna att hantera dessa frågor utan att möjlighet ges att undanröja bevis och att så att säga skotta igen efter sig. Detta är en fråga som har påtalats både av dem som är verksamma inom skatteförvaltningen samt också av en mängd remissinstanser när det gäller Exempelvis Civilekonomernas riksförbund säger att förslaget är administrativt komplicerat, teoretiskt ofullgånget, praktiskt ohanterligt, ur effektivitetssynpunkt oöverblickbart och att det allvarligt kommer att försvaga möjligheterna att ingripa. Ni vidtar alltså åtgärder som allvarligt kommer att försvaga möjligheterna att komma åt skattebrotten. EG och ESS-avtalen låter ni däremot övervakningsorganen komma in utan att förvarna företagen just för att som ni skriver: Det är inte möjligt att underrätta företagen, därför att en underrättelse öppnar möjligheten för företagen att gömma undan handlingar och annat som kan styrka den misstänktes överträdelse av konkurrensreglerna. När det gäller anpassningen till EG-rätten och de internationella avtalen är regeringen väldigt snabb. Men när det gäller att ge möjlighet, eller att bevara möjligheten, för skattemyndigheterna i Sverige att angripa mot skattefusk och skattebrott gör ni kraftiga försämringar. Jag tycker att justitieministern är för passiv när det gäller den nya organisationen. Redan när rikspolischefen och riksåklagaren i januari 1992 presenterade sin rapport fanns det möjlighet att gå vidare med den tanke som vi redan på den tiden lanserade. Nu kommer ni ett par år efter. Det är väl bra, men det är för sent. Justitieministern är ju känd för snabba och resoluta ingripanden på andra områden. Jag tycker att justitieministern skulle kunna vara lika snabb och resolut på det här området så att organisationen kan tillskapas redan i höst. Det borde vara fullt möjligt att få både denna centrala organisation och en uppbyggd regional organisation. Sedan till resurserna. Jag är allvarligt bekymrad över att de resurstillskott som vi nu ger Polisen inte kvarstår för den här typen av brottsbekämpning. Vi har ju ett lokalt resursutnyttjande, där länen själva i hög grad kan styra fördelningen av resurserna utan att vare sig Rikspolisstyrelsen eller regeringen har så mycket att säga till om. Vi har föreslagit att man för den här typen av verksamhet skall tillskapa en egen budget, där man centralt lägger fast ramarna och där medlen inte skall kunna användas för annan typ av verksamhet. Jag vill höra om justitieministern kan tänka sig att fundera över förslaget och inte ta alltför lång tid på sig för detta.
Fru talman! Jag noterar nu att det som inte står i svaret till mig nu har sagts, nämligen att den ekonomiska organiserade brottsligheten skall få samma höga prioritet som narkotikabrottslighet och våldsbrottslighet. Men det är märkvärdigt att man skall behöva dra ut svaret med tång och att det inte framgick av svaret på en mycket enkel fråga som klart förbigicks. Nu räcker det inte med ord i det här sammanhanget. Den avgörande frågan är ju egentligen inte vad justitieministern säger, även om det kan vara en signal av ett visst värde. Det helt avgörande är nu om man verkligen vill sätta in de personella, ekonomiska och andra resurser som fordras för att detta skall bli en realitet. Det undanflyktsresonemang som justitieministern har presterat i dag är det svagaste hittills, nämligen att man skulle bygga upp någonting innan man bestämmer sig för att göra någonting. Så får det inte gå till i politiken. Man bestämmer sig ju för vad man vill göra. När man sedan har bestämt sig för vad man vill göra, sätter man naturligtvis in resurser. Även nu är det mycket som här återstår att bygga upp. Man skulle ju alltid kunna säga att man inte har byggt upp tillräckligt. Det skulle jag kunna säga med hänsyn till problemets storleksordning, vilken justitieministern och jag har olika uppfattningar om. Den här frågan skall ses utifrån en mycket större storleksordning. Den apparat som finns kommer ju inte att räcka till här, utan detta är någonting som man successivt måste bygga upp. Det viktigaste är alltså viljeinriktningen och hur man vill satsa. På den här punkten betvivlar jag att den nuvarande regeringen kan åstadkomma det som verkligen behövs. Problemen har ju en helt annan storleksordning än vad justitieministern har insett.
Fru talman! I vart fall kan vi se vad som hände i slutet av 80-talet. Det visade sig att den dåvarande regeringen inte klarade av att lösa de här problemen. Jag skall återkomma till Hans Göran Francks fråga. Hans Göran Franck framställer nu sin fråga litet annorlunda. Den egentliga frågan innehöll ju en uppräkning av olika typer av brottslighet, inkl. främlingsfientlig brottslighet. Dessutom tycker jag att min utgångspunkt är tillräcklig, nämligen att om man sitter i riksdagen så tar man också rimligen del av och noterar de förändringar som finns i de årligen återkommande regeringsförklaringarna. Jag kan i och för sig se att det finns en förträngningsmekanism inom oppositionen i riksdagen som gör att man inte är intresserad av att se att vi nu pekar på att vi kan prioritera kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Åter till Lars-Erik Lövdéns fråga om jag är beredd att gå med på att öronmärka pengar. För att kunna ge svar måste jag måste själv ställa mig frågan varför man decentraliserar. Gör man det inte för att man tror att det ute i landet finns bäst förmåga att klara av verksamheten och göra fördelningar? Om man inte tror detta skall man inte decentralisera. Att decentralisera och sedan bestämma att man skall behålla vissa godbitar själv är inte att ge det ansvar som skall följa med decentralisering. Däremot är det viktigt att vi har en fungerande tillsynsmyndighet. Rikspolisstyrelsen är just den tillsynsmyndighet som skall följa upp om våra myndigheter ute i landet följer de givna direktiven. Jag lovar att vi är tydliga i vår målbeskrivning. Sedan gäller det att Rikspolisstyrelsen också följer upp hur man använder de medel som finns. Men jag har tydligen större tillit till våra regionala myndigheter än vad Lars-Erik Lövdén har. Slutligen när det gäller frågan om en ny centralt samordnad verksamhet gjorde Riksåklagaren bedömningen -- den stämmer inte med det som Lars-Erik Lövdén försöker att få det till -- att man ville ha en försöksverksamhet med RÅSOP. På grundval av denna kan man nu gå vidare, och man gör bedömningen att man behöver mer tid på sig än vad som krävs för att komma i gång redan till hösten. Hans Göran Franck frågade varför man först måste bygga upp i stället för att direkt sätta i gång. Det är faktiskt så, att man måste ha en organisation för att komma i gång. Man skall inte lova att komma i gång förrän man har organisationen klar. Vi har byggt upp den på mindre än tre år. Den raserades under mer än fem års tid.

Fru talman! Hans Göran Franck har ställt en rad frågor till mig om kriminalpolitiken. Han har frågat vilket stöd regeringen har i vetenskap och beprövad erfarenhet för att den, som han uttrycker det, repressiva kriminalpolitik som nu bedrivs är framgångsrik och om regeringen är beredd att ompröva sin kriminalpolitik om något sådant stöd inte finns. Vidare har han frågat vilka effekter överbeläggningen på våra anstalter och häkten har haft på möjligheterna att bedriva rehabiliterande och resocialiserande verksamhet inom kriminalvården och om det har förekommit att intagna lyckats rymma på grund av att de inte kunnat placeras på en tillräckligt säker anstalt. Han har också frågat om regeringen är beredd att verka för en massiv satsning på lokalt brottsförebyggande insatser med kommunala brottsförebyggande handlingsprogram som grund. Han har vidare frågat om regeringen är beredd att göra ekonomisk och organiserad brottslighet liksom främlingsfientlig brottslighet till högprioriterade områden i brottsbekämpningen på samma sätt som gäller i fråga om vålds och narkotikabrott. Han har slutligen frågat om regeringen är villig att sätta in nya kvalificerade hjälpinsatser till brottsoffer som lidit allvarlig skada. Brottsförebyggande rådet har på regeringens uppdrag och i samverkan med Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen utarbetat en framtids och omvärldsanalys avseende det kriminalpolitiska verksamhetsområdet under tiden fram till sekelskiftet. BRÅ:s analys visar att det har skett en kraftig ökning av antalet polisanmälda brott under de senaste 40 åren. Under de två senaste åren har den uppåtgående trenden för de anmälda brotten emellertid brutits. Både år 1991 och år 1992 har den anmälda brottsligheten totalt sett minskat, vilket måste tolkas som ett trendbrott. När det gäller rånbrottsligheten, som Hans Göran Franck särskilt nämner, visar statistiken för år 1993 på en minskning av det totala antalet rån även om användningen av skjutvapen i samband med sådan brottslighet inger oro. Siffrorna för innevarande års första kvartal pekar dessutom på en markant minskning av såväl rånbrottsligheten som den samlade brottsligheten. Det är möjligen ännu för tidigt att dra några helt säkra slutsatser om minskningen av antalet brott kommer att bli bestående. Förhållanden visar också på behovet av en fortsatt genomgripande omprövning och en kraftfull förnyelse av den kriminalpolitik som har förts av Socialdemokraterna. Ett sådant renoveringsarbete har som bekant inte bara inletts av regeringen utan har dessutom redan nått långt och visat goda resultat. Den brutna trenden visar enligt min mening att regeringen med sin kriminalpolitik är inne på rätt väg. En undersökning som nyligen genomförts av bekräftar också att den kritik som den dåvarande oppositionen riktade mot Socialdemokraternas kriminalpolitik var berättigad. Undersökningen visar nämligen att brottsligheten under 80-talet ökade samtidigt som straffen blev mildare. Polisbristen var också besvärande. Det sagda visar klart att det inte finns anledning för regeringen att ompröva grunderna för sin kriminalpolitik. Samtidigt visar statistiken som jag nämnt att ytterligare ansträngningar måste göras. De kriminalpolitiska målen -- att minska brottsligheten och öka människors trygghet mot brott samt stärka stödet till brottsoffer -- ligger således fast. Om inte betydelsefulla förändringar vidtas kan allvarliga följder uppstå för samhället. Regeringens brett upplagda, konkret inriktade och genomgripande kriminalpolitiska program som riksdagen tidigare har informerats om präglas av detta synsätt. När det gäller beläggningen på våra anstalter görs de insatser som behövs för att tillgången på platser skall svara mot behovet. Som jag har angett i ett tidigare interpellationssvar till Hans Göran Franck är det min uppfattning att verkställighetstiden skall användas till att positivt påverka de intagna till och skapa förutsättningar för ett liv i frihet utan kriminalitet och droger. Detta självklara mål gäller givetvis oavsett hur den rådande beläggningssituationen ser ut, och kriminalvården har under senare år väsentligt förstärkt denna del av verksamheten, t.ex. i de nyöppnade rattfyllerianstalterna. När det gäller frågan om det förekommit att intagna lyckats rymma på grund av att de inte kunnat placeras på en tillräckligt säker anstalt är svaret självfallet ja, men jag vill framhålla att antalet rymningar från slutna riksanstalter halverats sedan budgetåret 1990/91 och att någon rymning från specialavdelning inte har skett sedan år 1991. Också här har regeringens kriminalpolitik varit framgångsrik. Vad gäller frågan om brottsförebyggande insatser på det lokala planet vill jag säga följande. Brottsförebyggande arbete bedrivs på olika nivåer och med åtskilliga huvudmän. En fråga som på senare tid har fått ökad aktualitet är om kommunerna kan ges en större roll när det gäller att skapa trygghet mot brott. En delvis sammanhängande fråga är hur man skall kunna ta till vara de resurser som enskilda initiativ på området utgör. Att frågor som dessa har väckts beror bl.a. på att det framstått som allt klarare att polis och andra rättsvårdande myndigheter inte ensamma kan komma till rätta med brottsligheten. För att belysa dessa förhållanden beslutade regeringen för ett drygt år sedan att tillsätta en parlamentarisk kommitté som har antagit namnet Trygghetsutredningen. Kommitténs uppgift är att se över rollfördelningen mellan de aktörer som har betydelse för att skapa trygghet i det lokala samhället, i första hand polisen och kommunerna samt enskilda medborgare, företag och andra enskilda organ. Målet för utredningen är att finna former för att upprätthålla lag och ordning på det lokala planet och för att tillgodose medborgarnas behov av skydd mot brott. Jag ser med intresse fram emot kommitténs förslag. Jag vill emellertid inte föregripa dess arbete genom att ange hur satsningarna på lokalt brottsförebyggande arbete bör se ut. Jag vill i detta sammanhang också nämna att regeringen nyligen beslutade att ge BRÅ i uppdrag att utarbeta ett underlag för ett nationellt brottsförebyggande program. I beslutet pekar regeringen på vikten av att samordna de brottsförebyggande åtgärderna inom rättsväsendet med insatser från andra myndigheter, kommuner, organisationer och näringsliv samt från enskilda medborgare. Regeringens kriminalpolitik innefattar också kraftfulla åtgärder mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Regeringen har nyligen i en skrift om åtgärder mot ekonomisk brottslighet -- Svart på vitt om ekobrott -- redovisat huvudpunkterna i sin strategi mot den ekonomiska brottsligheten. Straffen för häleri och svindleri har redan skärpts. Åtgärdsprogrammet innefattar dessutom bl.a. inrättandet av ett central ekobrottskommando under ledning av Riksåklagaren, ökade satsningar på polis och åklagare, nya och effektivare samverkansformer mellan berörda myndigheter samt en översyn av bl.a. skattebrottslagen och uppbördslagstiftningen. De angivna åtgärderna utgör endast några exempel ur åtgärdsprogrammet. När det gäller rasistisk och liknande brottslighet vill jag nämna att riksdagen, på regeringens förslag, beslutat om en ändring i brottsbalken, som innebär att ett rasistiskt eller liknande motiv för ett brott skall utgöra en särskild straffskärpningsgrund och alltså föranleda strängare straff än annars. Detta kan enligt min mening inte tolkas som annat än en klar signal från regeringen, att brott av denna typ inte accepteras utan skall bekämpas med kraft. Jag vill slutligen nämna något om de insatser regeringen har vidtagit till stöd för brottsoffer. Den 1 april i år trädde lagändringar i kraft som innebär bl.a. utökade möjligheter för målsägande att erhålla målsägandebiträde. Regeringen har också nyligen i en proposition föreslagit ytterligare åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning. Förslagen innefattar bl.a. inrättandet av en brottsofferfond. Även andra förbättringar, såsom ökat stöd för målsäganden i den rättsliga processen, föreslås. De kvalificerade hjälpinsatser som Hans Göran Franck efterfrågar kommer att kunna ges inom ramen för brottsofferfondens verksamhet. Inrättandet av fonden kommer att ge utrymme för ekonomiskt stöd till brottsofferverksamhet runt om i landet, inte minst till ideella organisationer. Brottsofferfonden kommer att disponera drygt 20 miljoner kronor per år, vilket skall jämföras med det belopp -- 6 miljoner kronor per år -- som i dag utgår till ideell brottsofferverksamhet. Fondens verksamhet kommer därför att innebära att stora förbättringar kan göras när det gäller bidrag till såväl privat som offentlig verksamhet till stöd för brottsoffer. Det kan t.ex. gälla att inrätta kliniker för våldtäktsoffer eller anordna olika former av kristerapiverksamhet. Ett förbättrat stöd kommer också att kunna ges till forskning, information och utbildning om brottsofferfrågor genom den nybildade Brottsoffermyndigheten. Sammanfattningsvis, Hans Göran Franck, kan jag bara konstatera att regeringen är på god väg att återskapa människornas berättigade krav på rättstrygghet genom att renovera en förfallen kriminalpolitik.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret Som väntat innehöll det inte några nyheter eller omprövningar. Regeringens kriminalpolitik har lett till att det i dag råder en stor politisk splittring i denna fråga. Det är ett allvarligt hinder för att man skall kunna bedriva en brett upplagd kriminalpolitisk verksamhet, som leder till resultat och nya framsteg. Sverige är inte längre något föregångsland på kriminalpolitikens område. De reformer som sedan lång tid tillbaka genomförts i vårt land under bred uppslutning och som väckt stort internationellt intresse urgröps nu. Några nya reformer av betydelse kommer inte heller till. Även bland konservativa politiker har tidigare funnits en framsynthet på detta område. Jag tänker bl.a. på den förre och numera avlidne högerledaren Jarl Hjalmarson. Nu är det helt andra högerinriktade politiker och rådgivare som leder landets kriminalpolitik via Justitiedepartementet. Deras tid är sannolikt slut inom kort, men de har åstadkommit en betydande skada, som endast har begränsats av att det i en hel del frågor i riksdagen funnits en opposition som har kunnat avvärja de värsta äventyrligheterna. Dess bättre finns det på det internationella planet och inom Europarådet tendenser och krafter som verkar i en annan riktning. Jag är själv verksam inom Europarådet med reformförslag för fångvårdens humanisering och effektivisering och förslag om ökad rättssäkerhet och förbättring av förhållandena i häkten och arrester samt om avskaffandet av dödsstraffet. När man läser justitieministerns propagandabroschyr Att renovera en förfallen kriminalpolitik utgiven av Justitiedepartementet -- inte av Moderata samlingspartiet -- slås man av att det framför allt är två saker som lyser med sin frånvaro: Det finns ingenting om att humanisera förhållandena i arrestlokaler, häkten och fängelser; inte heller finns det något kapitel om att stärka rättssäkerheten. Det finns en klar ensidighet och obalans i broschyren. Där läggs tonvikten vid skärpta straff för många brott, att göra det lättare att utvisa utländska brottslingar, mer skärpta ingripanden mot unga brottslingar, bl.a. att i större utsträckning häkta dem, något som i stället borde avvecklas -- för att nu ta några exempel. I interpellationssvaret säger justitieministern att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser om brottsutvecklingen, men hon vill ändå påstå att hon är på rätt väg. Hon åberopar till stöd för sin politik nedgång av brottslighet 1991. Det är något förvånande, eftersom hon tillträdde sin post då tre fjärdedelar av året hade gått. BRÅ:s kriminalpolitiska analys ger dock inte anledning till någon skönmålning. Enligt prognosen för brottsutvecklingen fram till år 2000 kommer antalet anmälda brott att öka med ca 25 000 varje år. Om den mycket negativa utvecklingen under senare tid för brottsuppklarandet fortsätter, kommer polisen i princip bara att utreda brott där gärningsmannen är känd. På sikt kan det även bli så att polisen inte ens hinner med det. Detta kräver nya strategier för brottsbekämpningen. Här litar justitieministern till en outsider inom straffrätt och kriminologi, nämligen Johannes Knutsson, vars forskning är omstridd. Han talar om att det har skett en uppgång av brottsligheten på 1980-talet, vilket är väl känt. Däremot skedde det inte någon mildring av straffen och bestämmelserna under den tiden. Det var under 1970-talet. Justitieministern borde lita mer till erkända forskare som gjort kriminalpolitiska studier publicerade i en nyutkommen skrift tillägnad professor Alvar Nelson. Där finns mycket viktiga bidrag av framstående rättsvetare, bl.a. Johs Johs Andenaes vänder sig skarpt emot det hårdare kriminalpolitiska klimat som bl.a. finns i Sverige. Nils Jareborg skriver att den allmänna relationsteorin säger att ju strängare straff, desto mindre brottslighet. Teorin antas gälla såväl lagens straffhot som konkret påföljdsbestämning. Enligt all erfarenhet, skriver han, är ändringar i allmänhet verkningslösa, och inte ens mycket kraftiga förändringar medför annat än en tillfällig påverkan på brottsligheten. För all praktisk politik måste man utgå från att kriminalitetsnivån inte kan påverkas genom straffskärpningar. Gun Hellsvik säger att verkställighetstiden skall användas till positiv påverkan på de intagna. Men hur skall detta ske med den överbeläggning som råder i häkten och fängelser? Man borde i stället verka för en minskning. Det är självklart att möjligheterna begränsas redan av överbeläggningen. Vad som behövs inom kriminalvården är ökade satsningar på grundutbildning, yrkesutbildning och social träning. En specialisering av verksamheten får inte leda till att de grundläggande principerna om närhet och normalisering, som ligger tilll grund för 1974 års kriminalvårdsreform, upphör att gälla. Eller hur, Gun Hellsvik? Det är angeläget att understryka att permissioner och andra kontakter med yttervärlden är nödvändiga. Vad gäller rymningar är bilden splittrad enligt Kriminalvårdsstyrelsens årsredovisning. Därav framgår att rymningarna på en del håll har ökat, på andra håll minskat. Vad gäller den brottsförebyggande verksamheten anser jag att man borde göra någonting mer än att bara vänta på en utredning. Sammanfattningsvis kan jag konstatera, Gun Justitiedepartementet är på fel väg. Dess kriminalpolitik håller på att bli lika misslyckad som förebilderna i andra konservativt styrda länder som
Fru talman! Precis som Hans Göran Franck tycker jag att det finns anledning att uppmana justitieministern att vara något försiktig när man talar om trendbrott. Vi kunde 1987--1988 iaktta en minskning av brottsligheten enligt statistiken. Sedan fick vi på nytt en uppgång. 1991 kunde vi också -- under merparten av året hade vi socialdemokratisk regering -- iaktta en minskning av brottsligheten. Enskilda årliga avvikelser från den mera allmänna trend som rått sedan 1950-talet tror jag inte att man skall ta till intäkt för att självsäkert påstå att det har skett ett trendbrott. I fråga om vissa brottstyper i dag är det snarare en ökning. Mellan 1991 och 1992 ökade misshandelsbrotten med 12 % och de grova misshandelsbrotten med 13 %. En allmän försiktighet och varsamhet med de stora orden tror jag gagnar den kriminalpolitiska debatten. Justitieministern gör ofta jämförelser med den socialdemokratiska regeringsperioden 1982--1991. Det går att göra jämförelser med den borgerliga regeringsperioden 1976--1982. Då ökade brotten med 31 000 om året, medan de under perioden 1982--1991 ökade med 24 000 om året. Jag tror alltså att man skall vara väldigt försiktig med statistiken och inte slå sig för bröstet för någon enstaka årlig avvikelse och påstå att man har fått klara effekter av den politik man bedriver. Verkligheten är något mer komplicerad. Det är inte enkla straffskärpningsåtgärder som leder till minskad brottslighet, utan det är de stora samhälleliga sambanden som spelar in på brottslighetens utveckling. Det finns ett par saker som ja tycker inger stor oro inför framtiden när det gäller brottsligheten. Den ena är den tendens som vi ser i det svenska samhället, precis som i många andra västeuropeiska samhällen, mot ökade klyftor, kraftigt stigande arbetslöshet och tilltagande utslagning. Man brukar säga att arbetslösheten inte är direkt kopplad till kriminaliteten. Men har man en permanent hög arbetslöshetsnivå, framför allt för de unga, på 20--25 % -- och det är verkligheten i dag -- riskerar man också att bygga in en brottslighetsbomb i samhället. Därför har naturligtvis den allmänna samhällspolitiken också betydelse för möjligheter att bekämpa brottsligheten, att motverka utslagning av framför unga människor som inte fått fotfäste på arbetsmarknaden, att motverka segregation, att motverka uppdelning inom skolväsendet i A och B-lag, A och B-elever. Det spelar naturligtvis också roll för våra möjligheter att motverka tendenserna till ökad brottslighet. Här är regeringens politik utomordentligt illavarslande. Det andra område där jag känner stor oro är utvecklingen på våra anstalter. Som Hans Göran Franck sade i sitt anförande har vi nu en beläggningssituation på anstalterna som är utomordentligt hårt ansträngd. Det leder till en brutalisering av villkoren på kriminalvårdsanstalterna, vilket riskerar att medföra en ökad återfallsbenägenhet. Det andra som inger stark oro när det gäller utvecklingen de närmaste åren, vid sidan om utslagningen, är alltså situationen på anstalterna som riskerar att leda till en kraftigt ökad återfallsbenägenhet. Den är hög redan i dag och har varit det under de gångna åren. På det här området tycker jag att det finns anledning för justitieministern att ta sig en allvarlig funderare på hur utvecklingen är i samhället. Sedan vill jag ta upp en fråga som Hans Göran Franck inte berörde men där jag känner stor oro. Det är narkotikapolitiken. Sverige har bedrivit en mycket framgångsrik narkotikapolitik internationellt sett. Det har vi gjort i bred politisk enighet. Att den har varit framgångsrik beror på att man har kombinerat litet olika strategier. Den har varit väldigt restriktiv med klart avståndstagande från alla former av droger. Den har innehållit en kraftig satsning på vård och behandling. I princip är filosofin att alla missbrukare skall ges möjlighet till vård och behandling. Det tredje ben som narkotikapolitiken har stått på är väl utbyggd information och förebyggande åtgärder i skolan och i samhället i övrigt. Nu tycker jag att orosmolnen i mångt och mycket hopar sig. Dels förs ute i Europa en legaliseringsdebatt, som jag känner stor oro inför och som vi aktivt måste medverka till att stävja. Dels sker också i Sverige en påtaglig nedrustning av kommunernas vård och behandlingsinsatser för narkomaner. I Stockholm, Göteborg och Malmö -- framför allt i Stockholm och Malmö -- rustar man ner insatserna för vård och behandling av narkomaner som redan har hamnat i narkotikaträsket. Detsamma gäller för öppenvården och de förebyggande åtgärderna. Även i fråga om dessa sker en nedrustning ute i kommunerna. Jag känner det här som väldigt illavarslande. Om vi även framöver skall vara framgångsrika när det gäller narkotikapolitiken i Sverige, måste vi se till att driva politiken på alla de tre områden som jag har nämnt. Börjar något av benen att svikta, finns det risk för att narkotikaproblemet i Sverige blir betydligt större än vad det är i dag och att vi på detta område kanske närmar oss en västeuropeisk nivå.
Herr talman! Hans Göran Franck talar om en stor politisk splittring när det gäller kriminalpolitiken. Det är i och för sig inget nytt. När vi var i opposition hade vi samma uppfattning som vi har i dag när vi befinner oss i regeringsställning. Vi hade då invändningar mot den socialdemokratiska kriminalpolitiken. Hans Göran Franck säger också att vår kriminalpolitik, den borgerliga kriminalpolitiken, har orsakat stor skada. Jag kan inte inse att det är stor skada att vi ser till att brottsoffren får bättre stöd. Jag kan inte inse att det är skada att vi är för en skärpning av synen på rattfylleri. Jag kan inte inse att det är skada att vi har skapat särskilda anstalter för rattfyllerister, där de skall kunna vårdas för sin alkoholism. Jag kan inte inse att det är någon skada att vi äntligen har fått igenom förslaget att det skall vara möjligt att ingripa mot var och en som brukar narkotika för att på ett tidigt stadium kunna sätta in vård. Jag kan inte inse att det är någon skada att vi kommer med förslag som gör det möjligt att på ett tidigt stadium ge unga människor som gör sig skyldiga till brott tydliga signaler. Jag kan heller inte inse att det är någon skada att det i dag finns nästan 1 500 fler poliser än vad som fanns då vi tillträdde hösten 1991. Vi har problem med överbefolkningen på våra fängelser, det är vi helt överens om. Vi löser det här problemet successivt genom att vi redan från början planerade för en utbyggnad av våra fängelser. Denna planering borde ha börjat för länge sedan.

Det var förutsebart att vi skulle få en överbeläggning. I höstas fanns det problem. Vi följer denna statistik mycket noga, och vi kan konstatera att problemen i dag inte är lika stora som de var i höstas. Med vår utbyggnadsplan skall vi också kunna skapa den flexibilitet i systemet som är viktig för att vi skall kunna genomföra de övriga förändringar som vi är ute efter, bl.a. att göra det möjligt att hålla fängelserna narkotikafria. Det är nämligen en förutsättning för att vi skall kunna ge fängelsetiden ett vettigt innehåll. Låter vi narkotikan förekomma inom fängelserna har vi inte heller stora möjligheter att utöva en påverkan som skall kunna hjälpa de intagna att fungera socialt när de väl kommer ut. Jag kommer då automatiskt in på de frågor som Lars-Erik Lövdén tog upp, som i och för sig har koppling till kriminalpolitiken men som också innehåller väldigt mycket annat. Lars-Erik Lövdén bör enligt min mening vara litet försiktig, eftersom det skapar en felaktig uppfattning att som han gör tala om kraftigt ökande arbetslöshet. Tack och lov har vi nu arbetslöshetssiffror som successivt sjunker rejält. Arbetslösheten har legat på en så hög nivå -- denna ökning av arbetslösheten började för flera år sedan -- att detta självfallet kommer att ta tid. Antalet nyanmälda lediga platser ökar emellertid successivt, och varje dag minskar antalet arbetslösa med ungefär 1 000 personer. Jag håller ändå med om att arbetslösheten, speciellt ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten, är ett problem som också påverkar kriminaliteten. Det är viktigt för mig att påpeka att människor inte får sämre moral därför att de blir arbetslösa, men jag kan förstå att människor i denna situation i förlängningen kanske inte orkar ge sina barn det stöd som de behöver för att utvecklas på rätt sätt. Därför anser även vi att det är otroligt viktigt att arbetslösheten minskar rejält. För att det skall vara möjligt måste vi emellertid också bädda för företagande i Sverige. Arbetsplatser finns i företag, och även Socialdemokraterna har i sin ekonomiska motion pekat på att förutsättningarna för att vi skall nå framgång i Sverige är att företagandet ökar. Däremot har Socialdemokraterna inga förslag på hur man skall se till att förbättra möjligheterna för företagandet i Sverige, utan det är i stort sett bara inom ramen för den offentliga sektorn som problemet med arbetslösheten skall lösas. Både Lars-Erik Lövdén och jag har ett stort ansvar för att påverka andra när det gäller narkotikafrågan. Jag vet att personer som är anhängare till mitt parti pläderar för en liberalisering på narkotikans område, och Lars Erik Lövdéns systerparti i Tyskland har som parti fattat ett kongressbeslut om att liberalisera narkotikapolitiken i Tyskland om man vinner valet. Vi måste nu var och en på sitt håll vara mycket tydliga.
Herr talman! Den stora skadan av den nuvarande kriminalpolitiken är just, vilket justitieministern också vidgår ett faktum, den stora överbeläggningen inte bara i fängelser utan också i häktena. Den här utvecklingen är dels naturligtvis en konsekvens av brottslighetsutvecklingen, dels -- och framför allt -- en konsekvens av den nya politik som regeringen står för. Den tendens man nu kan skönja, när man tar i beaktande BRÅ:s analyser av den kommande brottslighetsutvecklingen, är att problemet bara kommer att förvärras. Med en politik av det slag som den justitieministern står för kommer problemen bara att förvärras. Vi vet utifrån kunskap om förhållandena i USA under den konservativa tiden och förhållandena i England att överbeläggningen bara stegras och stegras när man följer de principer som justitieministern står för. Det blir inte bara överbeläggning, utan det leder också till oefterrättliga förhållanden inte bara för de intagna utan också för dem som arbetar på fängelserna. Konsekvensen blir sedan att det till slut blir nära nog omöjligt att bedriva en politik som går ut på att rehabilitera och resocialisera människor. Det är av den anledningen som den politik som justitieministern förespråkar är så destruktiv. I hägnet av detta blir fängelserna nämligen i grund och botten brottsfabriker. Det som de intagna inte kan tidigare lär de sig på fängelserna. Fängelser och arrester blir därför en explosiv sak i samhället. Den här politiken måste avbrytas, och man måste begränsa antalet straffskärpningar. Regeringen har nu genomfört betydligt fler än 20 straffskärpningar. Den måste dessutom brytas genom att man i högre grad utnyttjar de möjligheter till alternativa påföljder till förtida frigivning som dessa bestämmelser ger, även om inte halvtidsfrigivningen skall återinföras. Det gäller nu att minska fångpopulationen. Om den här utvecklingen får fortsätta kommer Sverige, enligt de beräkningar som gjorts, inom kort att ha en 25 % högre fångpopulation. Andelen fångar av befolkningen skulle ligga på ungefär 80 per 1 000. Det betyder att Sverige kommer att närma sig den nivå som finns i länder där man bedriver en mycket repressiv kriminalpolitik, exempelvis England.
Herr talman! Det är naturligtvis en oerhörd styrka att det råder en mycket bred politisk enighet i Sverige om den restriktiva narkotikapolitiken. Det finns också en enig politisk vilja att bekämpa alla tendenser till legaliseringssträvanden. Jag vet att det finns partivänner till mig ute i Europa som förespråkar legalisering, bl.a. i det tyska socialdemokratiska partiet. Gun Hellsvik har i närmare omgivning, i Sverige, partikamrater inom Fria moderata studentförbundet som förespråkar legalisering. Det är naturligtvis bra att den politiska enigheten i dessa frågor är mycket tydlig och att man markerar ett bestämt avståndstagande till varje form av legalisering. Men jag känner oro för vissa saker, och jag hoppas att justitieministern kommenterar dem i sitt nästa inlägg. Det gäller det som jag illustrerade som de tre ben som narkotikapolitiken står på: en restriktiv politik, förebyggande insatser och en välutbyggd vård och behandlingsapparat. Nu börjar nämligen två av dessa ben att svikta. Det har skett en mycket kraftig nedrustning av narkomanvården, både av den öppna narkomanvården och av institutionsvården. Det har också skett en nedrustning av de förebyggande insatserna, både av de insatser som riktar sig direkt mot drogmissbruket och av verksamheten i kommunerna i form av fritidsanläggningar, stöd till föreningslivet, alkohol och drogfria alternativ i fritidsverksamhet och liknande. Den allmänna åtstramningspolitiken som har förts ute i kommunerna, neddragningen och nedrustningen, har framför allt drabbat dessa sektorer. Jag känner en oerhörd oro för att vi framöver, under resten av 90-talet, kommer att kunna se en utveckling där drogmissbruket på nytt börjar få ett starkare fäste i Sverige, kanske som det hade på 70-talet. Lägger man till den glorifiering som ibland finns i ungdomskulturen, inom musiken och liknande, kan man kanske få en sådan utveckling, och det gäller att vara väldigt observant på den. Jag hoppas att justitieministern vill kommentera detta. Jag skall säga något om de brottsförebyggande insatserna och arbetslösheten. Vi har i dag en arbetslöshet där 600 000 står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Det är 13-14 % av arbetskraften. Vi har en öppen arbetslöshet på 7 8 %, och bland ungdomar i storstäderna ligger den uppåt 25 %. Även om konjunkturen nu vänder och vi kan se en viss minskning av arbetslösheten, så visar också regeringens egna prognoser att vi kommer att ligga kvar på en hög arbetslöshetsnivå kring 7-7,5 % nästa år. Ungdomsarbetslösheten är naturligvis mycket högre. Detta inger mig stor oro, eftersom denna arbetslöshet, om den blir permanent, otvivelaktigt leder till en utslagning, som också kan föda kriminalitet.
Herr talman! Vi är överens om att arbetslösheten är ett allvarligt problem. Jag hänvisade tidigare till Socialdemokraternas ekonomiska motion, där det sägs att detta problem måste lösas genom att förutsättningar skapas för företagande i Sverige. Men den socialdemokratiska motionen innehåller inte någonting som innebär att man ökar förutsättningarna för företagande i Sverige. Det är däremot regeringen utgångspunkt: att successivt förbättra möjligheterna för företagande för att skapa arbetstillfällen. Hans Göran Franck vill minska fångpopulationen. Det vill jag också, med jag vill göra det genom ett långsiktigt arbete som minskar brottsligheten och därmed antalet brottsoffer. Vad Hans Göran Franck vill är antagligen att återinföra den obligatoriska halvtidsfrigivningen -- det är klart att vi då minskar fångpopulationen -- och att ta bort våra skärpta regler för rattfylleri. De har ju helt klart bidragit till att kraftigt öka fångpopulationen. För mig är detta fel väg att gå. För att vi på sikt skall få ett fungerande samhälle är det otroligt viktigt vi mycket tydligt tar avstånd från brottslighet, som ju innebär att man gör andra människor illa. Det gäller att läsa BRÅ:s rapport ordentligt; den är viktig. Regeringen har beställt den, och i den sägs vad vi riskerar i Sverige om ingenting görs. I BRÅ rapporten tas också åtskilligt annat av intresse upp, bl.a. behovet av ökad samverkan för att förbättra våra möjligheter att beivra brott och vikten av att reagera tidigt när unga människor är på väg att fastna i kriminalitet. Det var intressant att Lars-Erik Lövdén frågade vilket vetenskapligt stöd regeringen har för sin kriminalpolitik. Men det framkom när Hans Göran Knutsson att det tydligen beror på vilken forskare det gäller. Om Hans Göran Franck hade läst samtliga delar av BRÅ-rapporten hade han sett att den faktiskt på många punkter ger stöd för just den politik som regeringen driver, trots att vi inte på något sätt har lagt oss i innehållet. Jag höll på att glömma en sak, eftersom det på nytt är något som ligger utanför den egentliga frågeställningen. Lars-Erik Lövdén tog också upp själva behandlingen av våra narkomaner. Det är en fråga som följs mycket noga från Socialdepartementet. Lars-Erik Lövdén vet mycket väl att jag inte har detaljerna i dessa frågor, utan att det är Socialdepartementet som har dem. Men också i denna fråga har vi ett mycket nära samarbete. Det är inte så att färre narkotikaberoende får stöd i dag. Det är dock viktigt att vi noga följer detta, så att vi plötsligt inte står utan resurser för behandling. Vad som däremot har hänt är för det första att den överetablering av olika typer av vårdhem som ägde rum på 80-talet nu börjar få effekt genom att man på en hel del håll får slå igen sina vårdhem. För det andra använder sig kommunerna numera i större utsträckning av behandlingar på hemmaplan, efter att man många gånger blivit besviken på resultaten av de behandlingar som tidigare köptes på andra håll. Jag vet att Socialdepartementet och Bengt Westerberg följer utvecklingen mycket noga, eftersom det är väsentligt att det finns ett stöd ute i samhället för alla. Jag håller med om att det som gör den svenska narkotikapolitiken så speciell är att den står på flera ben.

Herr talman! Jag vet inte om det beror på att inte Gun Hellsvik lyssnade eller på att hon använder sig av dåliga knep -- jag sade uttryckligen i mitt inlägg att jag inte pläderade för ett återinförande av halvtidsfrigivningen. Jag nämnde andra möjligheter till tidigare frigivning som lagstiftningen ger. Men det viktigaste är naturligtvis att man för en medveten politik som går ut på att minska antalet fängelsestraff, inte öka det. Det kan naturligtvis göras genom straffbestämmelserna, men det kan också göras genom att man med kraft sätter in brottsförebyggande åtgärder. På denna punkt måste jag säga att regeringen inte har fört en sådan politik som man skulle önska. I stället för att sätta in nya brottsförebyggande åtgärder både på det lokala och på det provinsiella planet, vilket tiden är mogen för redan nu, förstärka BRÅ:s resurser, ge BRÅ en ledande roll och öka antalet som varit framgångsrika brottsförebyggande projekt tillsätter regeringen en ny utredning som vi skall vänta på. Det är mycket beklagligt att man på detta sätt uppskjuter frågan. Dessutom är det på det viset att nivån på de satsningar som regeringen är beredd att göra inte alls ligger i linje med de behov som faktiskt föreligger. När det gäller splittringen vill jag till slut säga att jag hoppas att vi mycket snart återgår till det läge då moderaterna förde sin politik och var isolerade. Moderaterna skall isoleras i denna fråga. Perioden med moderat isolering var mycket bättre än den nuvarande, då moderaterna helt dominerar
Herr talman! Jag förstår mycket väl att Hans Göran Franck vill isolera moderater. Jag tror inte att brottsoffren, oberoende av var de står politiskt, tycker att vi moderater eller den borgerliga regeringen över huvud taget driver en felaktig politik. Brottsoffren är satta i fokus. Jag tror inte heller att föräldrar med unga barn som riskerar att halka in i kriminalitet tycker att våra förslag är dåliga. De har bl.a. resulterat i att vi i dag tvångsvis -- mot socialdemokratisk uppfattning -- kan ge unga människor som använder narkotika vård. Jag vet att detta är något som många föräldrar är mycket tacksamma för.

Hans Göran Franck må kalla sitt alternativ vad som helst, men jag utgår ifrån att han talar om det förslag som tidigare framarbetats på Justitiedepartementet. Där föreslogs övergångsregler som formellt var någonting annat än halvtidsfrigivning, men som i praktiken egentligen var precis samma sak. Det var ett sätt att gå runt ökningen av fångpopulationen. Vi bygger i stället ut för att klara beläggningen, och vi arbetar sedan långsiktigt för att få ned kriminaliteten. Det kan vi inte bara göra lagstiftningsvägen. Det är de attityder som vi gemensamt sprider och som kan utöva påverkan som är av avgörande betydelse.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat utrikesministern på vad sätt Sverige medverkar till att stridigheterna och situationen för övrigt i Burundi uppmärksammas av bl.a. världssamfundet för eventuella aktiva åtgärder av FN för att få ett slut på det meningslösa blodbadet. Margareta Viklund har vidare frågat om på vilket sätt Sverige agerar bilateralt och inom ramen för internationellt samarbete för att stödja projekt som syftar till att lindra nöden i Burundi och för de flyktingar som flytt från landet. Interpellationen har överlämnats till mig. Den lilla centralafrikanska republiken Burundi har under sina 30 år av självständighet fått uppleva en serie av politiska och sociala oroligheter. De etniska skillnaderna har liksom under det koloniala styret på olika sätt utnyttjats av makthavarna, och starka motsättningar mellan hutus och tutsis har från tid till annan lett till omfattande massakrer i landet. Hundratusentals människor har flytt till grannländerna. Efter en medveten försoningspolitik som inleddes i slutet av 1980-talet skulle för första gången fria val hållas i landet i juni 1993. Det var med största glädje som vi mottog detta besked. Intresset för valet, som hölls i juni 1993, var också enormt, och enligt uppgifter skall valdeltagandet ha varit hela Det var med lika stor bestörtning som vi i oktober förra året nåddes av beskedet att landets nyvalda president hade mördats. Nya oroligheter skakade landet och många burundier flydde utomlands samtidigt som landets sociala struktur sakta höll på att upplösas på nytt. Bara till Tanzania beräknas ca 150 000 burundier ha flytt. Många har senare återvänt. Herr talman! Sverige har under det sista året på olika sätt försökt bidra till en demokratisk och fredlig utveckling i Burundi. Till att börja med vill jag nämna det finansiella stöd som SIDA lämnade för att landet skulle kunna genomföra de första demokratiska valen sommaren 1993. Vid dessa val deltog också svenska valobservatörer. För det andra kan nämnas det arbete för fred och försoning som Nordiska afrikainstitutet i Uppsala på begäran av Burundis regering deltagit aktivt i. Således arrangerade institutet i december förra året ett fredsuppbyggnadsmöte i Genève. I detta medverkade bl.a. Kristina Svensson och Maria Leissner. Ett uppföljande möte inleddes i går i Bujumbura. I mötet deltar vår ambassadör i För det tredje har Sverige bidragit finansiellt till den fredsstyrka som OAU, Organization for African Unity, placerat i Burundi. Operationen som är beräknad att pågå i mellan tre och sex månader inbegriper ett mindre antal militära och civila observatörer. Skyddsstyrkans uppgift är att tillförsäkra regeringens medlemmar ett personligt skydd. Den civila delen i styrkan består av personer med diplomatisk bakgrund vilka skall arbeta med nationell försoning inom och mellan olika sektorer av det burundiska samhället. Förutom dessa insatser som varit direkt riktade mot att få fred i landet och minska motsättningarna, stöder Sverige diverse initiativ som enskilda organisationer har tagit. Från december 1993 har drygt 7 miljoner kronor utbetalats ur katastrofanslaget. Medlen har kanaliserats främst genom PMU, Pingstmissionens u-landshjälp, som sedan länge driver ett flertal projekt bl.a. inom utbildnings och hälsosektorn. Vidare har medel kanaliserats genom Medicins sans Frontières för upprustning av provinssjukhuset i Kirundu. Jag kan i detta sammanhang också nämna att Sverige till grannlandet Rwanda, som för närvarande genomgår grymheter bortom all beskrivning, bidragit med 24 miljoner kronor under de senaste sex månaderna. Sverige har också stött flera av FN:s organisationer bl.a. med livsmedelhjälp till Burundi. Burundi är sedan budgetåret 1992/93 också upptaget på BITS lista för internationella kurser. Även Swedecorp har visat ett visst intresse för landet. Herr talman! Som framgått har Sverige såväl bilateralt som i internationella sammanhang klart och entydigt understrukit sin vilja att vara med och hjälpa Burundi till en utveckling i fred och harmoni. Förutsättningar måste skapas som gör det möjligt för de två folkgrupperna att leva tillsammans och ta gemensamma tag för att bygga upp landet. Vägen dit är förvisso både lång och knagglig, men det är viktigt att enskilda länder som Sverige gör sitt och inte låter rösten tystna.
Herr talman! Först vill jag tacka för det välformulerade svaret. Det har talats om kriminalitet och om vad man kan göra åt den under någon eller några timmar här i plenisalen. Om något är kriminellt så är det det som nu händer i länderna Burundi och Rwanda. Slutsatsen i interpellationssvarets sista mening gav mig kanske det största hoppet inför framtiden vad gäller situationen i Burundi och många andra länder: ''--- det är viktigt att enskilda länder som Sverige gör sitt och inte låter rösten tystna.'' Biståndsministern nämner i sitt skriftliga svar inget om det nyligen gjorda besöket av Burundis utrikesminister J. M. Gendahayo, varvid denne själv uttryckte behovet av fortsatt stöd för att bygga upp en demokrati och av att få demokratiseringsprocessen att verkligen gå åt det demokratiska hållet. Han sade i en TV-intervju ungefär: Inte överger man ett nyfött barn. Det behöver stöd och hjälp för att överleva och växa. Det är bra att få dokumenterat i svar från biståndsministern att Sverige på olika sätt är engagerat i det som händer i Burundi och försöker hjälpa både direkt och indirekt. Men har t.ex. den svenska delegationen i FN fått i uppdrag att både genom direkt agerande och indirekt genom olika kontakter i FN lyfta upp situationen i Burundi? Herr talman! Det är bl.a. för att rösterna om Burundi och frågan om demokrati och mänskliga rättigheter i det landet inte skall tystna som jag har väckt denna interpellation. För cirka två år sedan ställde jag här i riksdagen för första gången frågor om Burundis situation. Det har sedan dess hänt en del både positivt och negativt i det landet. Det första fria valet till ett parlament har ägt rum liksom också valet av en president, vilket biståndsministern nämnde. Andra aktiviteter, som de humanitära, utbildande och sociala insatser som missionärer under decennier utfört med mycket gott och uppskattat resultat, har exempelvis kompletterats med insatser på både politisk och strukturell nivå, och det är bra. Nordiska Afrikainstitutets just nu pågående möte i Burundi om demokrati och mänskliga rättigheter nämner biståndsministern själv i sitt svar, liksom de 7 miljoner kronor som utbetalats ur katastrofanslaget. Det är bra och som jag tycker riktigt, men det verkar ändå inte vara så mycket. Finns det inte mer pengar att ge i detta sammanhang ur katastrofanslaget? Jag tror att det finns mycket mer att göra för att stödja och hålla den fladdrande ljuslågan demokrati vid liv. Herr talman! För att gå tillbaka några månader i historien såg det i oktober 1993 ut som om Burundi tagit radikala politiska steg för att bryta mönstret av bräckliga fredstillstånd följda av massakrer, som under årens lopp fått hundratusentals burundier att fly sitt land och också kostat hundratusentals burundier livet. Valet av Dadaye till president markerade slutet på tutsifolkets dominans. Men månaden efter Dadayes tillträde iscensatte tutsi en misslyckad kupp. Presidenten och fyra av hans medarbetare dödades. Den högsta militärledningen tog avstånd från kuppmakarna, men skadan var redan skedd. Hutufolkets hämnd för mordet på Dadaye kom snabbt. Men den tutsidominerade armén ställde sig på tutsifolkets sida i det stamkrig som bröt ut. Rwanda, Tanzania eller Zaire. Läget för dessa flyktingar har länge varit mycket kritiskt. Alarmerande rapporter har kommit om att nöden i dessa läger är stor. Många dör av svält och andra umbäranden. Ungefär 500 000 blev internflyktingar. Facit för dödandet, som alltjämt fortsätter, ligger enligt de flesta bedömare över 100 000. I Burundi liksom i många andra länder handlar striderna och övergreppen om etnisk rensning. Hutufolket vågar inte bo kvar i områden som domineras av tutsi och omvänt. I landet tycks råda lagslöshet, trots tappra försök att upprätthålla ordning. Den 24 mars, strax innan jag skrev den interpellation som vi nu diskuterar, rapporterades att 100 civila människor hade dödats i huvudstaden Bujumbura. Så sent som i förra veckan dödades 60 personer inte så långt från presidentpalatset. Herr talman! I Burundis grannland Rwanda, med en ungefär likadant sammansatt befolkning som i Burundi, pågår just nu kanske världshistoriens grymmaste och mest fruktansvärda blodbad. Som vanligt är det den oskyddade civilbefolkningen som får sitta emellan, dvs. kvinnor och barn. Hundratusentals människor från Burundi har också funnits i läger i Rwanda. Vad som blivit av dem vet vi inte. Vi kan inte ens i vår fantasi, tror jag, göra oss en föreställning om situationen. Världen våndas i dag över läget i Rwanda, men jag tror inte att det varit och till vissa delar fortfarande är stort bättre i Burundi. Det handlar om etnisk rensning i dess allra mest brutala former. Men det handlar också, som nästan alltid, om makt och herravälde. Egentligen borde vi här i Sverige bli en faddernation, om det nu kan ske, för Burundi. Den frågan, dvs. om en eventuell faddernation, önskar jag att biståndsministern funderar vidare på. Jag anser att den demokratiska processen är oerhört viktig i den centralafrikanska staten och behöver allt stöd som den kan få.
Herr talman! Jag tror inte att Margareta Viklund och jag har delade meningar i något stycke. Jag tror att det är mycket viktigt att de små staterna Rwanda och Burundi lyfts fram i opinionsbildningen och hålls aktuella här i kammaren och över huvud i vårt politiska arbete. Det är två små nationer som väl inte varit särdeles säkerhetspolitiskt intressanta under det kalla krigets dagar och som vi nog inte känner särdeles mycket till rent generellt. Interpellationen skrevs för flera veckor sedan, och jag beklagar att den inte har blivit besvarad förrän nu. Annars är det väl så, som framkom i Margareta Viklunds anförande, att det nu i synnerhet är Rwanda som är på tapeten. Så var fallet också när Burundis utrikesminister besökte oss i förra veckan. Margareta Viklund har uppmärksammat att han inte är omnämnd i mitt interpellationssvar, och det är riktigt. Förklaringen till detta är egentligen mycket enkel. Sådana här interpellationssvar skall ju vara färdiga mycket tidigt, och utrikesministerns kommande eller inte kommande var mycket osäkert. Vi visste inte från dag till dag om vi skulle få besöket eller inte och kunde alltså inte i förväg skriva in något om det. Jag kan dock försäkra Margareta Viklund att det var värdefullt för mig, och jag hoppas också för honom, med de kontakter som han alldeles klart fick, och vi hade ett konstruktivt och intressant meningsutbyte. Jag tror också att han uppskattade att bli så uppmärksammad som han blev under sitt besök i Sverige och att myndigheter, parlamentariker och andra så intresserat lyssnade till vad han hade att säga. Finns det inte mera pengar att ge ur katastrofanslaget? frågar Margareta Viklund. Problemet är naturligtvis att den frågan kan ställas i många sammanhang då något enstaka katastrofdrabbat land är på tapeten. Vi har i morgon ett seminarium om det forna Jugoslavien, och jag kan försäkra att det finns krav på att rejäla resurser ur katastrofanslaget skall gå dit. Vad gäller Burundi vet vi, vilket vi båda har antytt här, att det när det till slut blir fred och existerar möjligheter att komma in i landet kommer att ställas stora krav på insatser där. Så kan vi dess värre fortsätta att gå igenom område för område. Jag vill ändå ha sagt att Sverige gör rejäla, konkreta och i jämförelse med många andra länder stora insatser ur katastrofanslaget. Därmed är inte sagt att vi inte alltid känner att vi borde göra mer.

Herr talman! Situationen nere i Centralafrika är oerhört mörk och dyster. En av frågorna som jag ställde till biståndsministern var om den svenska delegationen i FN har fått i uppdrag att lyfta upp situationen i Burundi både genom direkt agerande och indirekt genom olika kontakter. Jag tror att det skulle ha en starkt påtryckande effekt om man lyfte upp den frågan ännu mer än vad som skett. De 7 miljoner kronor som jag hängde upp mig på litet grand verkar inte vara en så stor summa med tanke på den fruktansvärda nöd som finns i Burundi. Jag vet att man har givit mera pengar till Rwanda, som biståndsministern nämnde. Det är ett slags tvillingland till Burundi. Jag vet inte om biståndsministern skulle vilja kommentera detta att göra Burundi till en fadderstat för Sverige eller om det är helt utopiskt. Jag tror att det kanske skulle kunna ha ett symbolvärde. Då kunde vi också hjälpa till i den jobbiga demokratiseringsprocessen där. Trots alla mörka tecken som finns i den delen av världen finns det ändå små ljuspunkter. Jag tyckte att den burundiske utrikesministern försökte att lyfta fram dem vid sitt besök här i Sverige. Han var också angelägen om att framhålla att man genom utanförståendes ögon behövde få reda på vad som hände i samband med presidentmordet. Han trodde inte att det riktigt går att börja om från början igen innan man fått reda på de exakta detaljerna om mordet genom människor som inte direkt har varit inblandade. Det blir ingen rättvisa och ordning, sade han. Många är nu beredda att acceptera vem som helst som presidentmördare. Så får det ju inte vara. Många vill också gå till botten med problemet för att sedan kunna börja om igen. Därför behöver kanske den här frågan lämnas över till en internationell domstol för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Då kan demokratiprocessen fortsätta mot ett lyckligt slut. Är biståndsministern beredd att medverka till att en internationell domstol utreder det som hände vid presidentmordet i Burundi i oktober 1993 och ställer de skyldiga inför rätta?
Herr talman! Det är möjligt att vi kunde ha agerat ännu ivrigare i FN för att lyfta upp de här två centralafrikanska republikerna på dagordningen och i offentlighetens ljus. När katastrofer är ett faktum och när människoliv skövlas tycker väl ingen av oss att vi har gjort tillräckligt. Ingen av oss känner väl att vi har agerat så att vi kan känna oss tillfredsställda. Jag vill inte säga att vi har gjort allt som kan göras, men jag vill försäkra att vi inte ligger på latsidan. Vi finns i FN för att agera och gör det också i sådana här sammanhang. Man kan naturligtvis tycka att de 6 miljoner kronor som har betalats ut under de senaste sex månaderna inte är någon stor summa. Jag nämnde också att det var 24 miljoner som gått till Rwanda under samma tidsperiod. Som jag sade tidigare finns det alltid oerhört många katastrofhål att stoppa pengar i. Det gäller också att se till att det finns mottagarkapacitet och kanaler som är säkra och effektiva för att förmedla den här typen av insatser. Det är trots allt inte så små summor vi talar om. Vi börjar kanske bli litet immuna nu. Vi skall helst tala om miljarder. Men 24 miljoner under sex månader är inte så litet. Inte heller 6 miljoner är en föraktlig summa. De enskilda organisationerna som får dessa summor upplever detta mycket positivt och tar mycket gärna emot den här typen av belopp. Jag vet inte riktigt vad detta med fadderstat skulle innebära. Det kastas över mig här nu. Vad skulle det medföra? Vilka uppgifter, vilket ansvar etc. skulle det innebära? Jag tror att vi skall använda de goda kanaler som finns. När det gäller Burundi och Rwanda är det de enskilda organisationerna. De har färdiga administrationer och, om jag får använda uttrycket, uppbyggd infrastruktur för att ta emot stöd från svenska staten, enskilda givare osv. De gör detta på ett administrativt och byråkratiskt enkelt sätt. Jag vet inte vad en fadderstatsverksamhet skulle leda till och i vad mån det skulle förbättra situationen. Jag vet att den här tanken har förts fram tidigare. Då har det gällt mer närliggande områden. Jag kan inte säga att jag ställer mig odelat positiv till det förslaget här och nu.
Herr talman! Det finns inte några större meningsskiljaktligheter mellan oss när det gäller hur vi skall kunna hjälpa människor i de sargade länderna Burundi och Rwanda, precis som biståndsministern sade. Jag talade om ett slags fadderstat. Jag vet att framför allt människorna i Burundi, som jag har haft mest kontakt med, har ett oerhört stort förtroende för Sverige, vad Sverige gör och för den demokrati som är uppbyggd här i vårt land. De ser Sverige som ett föregångsland. En annan sak som talar för oss, och inte emot oss, är att vi inte har varit inblandade i kolonialiseringen av olika länder i Afrika. Det räknas också på plussidan. Jag fick inget svar på hur biståndsministern ser på den internationella domstolen. Kan det vara ett sätt att få en neutral insyn i och utredning av vad som egentligen hände? Kan det vara en hjälp för Burundi att gå vidare? Jag talade i dag med en person från södra Afrika som bl.a. sade att vi i den rika världen -- den i våra egna ögon allvetande delen av mänskligheten -- har så lätt att sätta oss på våra höga hästar och inte lyssna på de människor som vi vill hjälpa. Om vi gjorde det mer tror jag att vi tillsammans kanske skulle kunna komma på bra och gemensamma lösningar på de problem som Afrika har att brottas med just nu. De behöver samarbete. De vill ha samarbete, inte bara genom frivilliga organisationer utan också på statlig nivå.
Herr talman! Det gläder mig att Burundi ser positivt på Sverige. Det beror nog på att vi inte har något kolonialt förflutet, precis som Margareta Viklund sade. Men det beror nog också på det faktum att det bistånd som går via enskilda organisationer till Burundi fungerar. Låt oss då fortsätta att nyttja de kanalerna och inte bygga upp något alldeles nytt och okänt. När det gäller detta med internationell domstol vill jag säga att det är upp till Burundi som stat att vädja om internationell hjälp. Det finns säkert möjlighet att också få sådan. Jag har inte någon bredare kunskap om detta.

Herr talman! Eva Zetterberg har i en interpellation till utrikesministern ställt fyra frågor om vad regeringen gör med anledning av läget för de mänskliga rättigheterna i Colombia. Frågorna lyder: 1.På vilket sätt har Sverige agerat för att mänskliga rättigheter skall respekteras i Colombia? 2.På vilket sätt har Sverige agerat i FN för att en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Colombia skall utses? 3.Försäkrar sig regeringen om att inga colombianska diplomater som är kända för att ha begått brott mot mänskliga rättigheter ackrediteras? 4.Beviljar svenska regeringen även i dagsläget exportkreditgarantier till svenska företag i Colombia? Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Herr talman! Colombia har en lång demokratisk tradition men är samtidigt ett av de våldsammaste länderna i världen. En orsak är den sedan 1960 talet pågående väpnade konflikten mellan regeringen och olika gerillarörelser. Även om den övervägande delen av våldet förklaras av vanlig kriminalitet begås en betydande del av våldsbrotten av politiska, eller förment politiska, motiv. Det åvilar självfallet den colombianska regeringen att värna om och beskydda alla invånare i landet. Den svenska regeringen har emellertid inga skäl att anta att de brott mot de mänskliga rättigheterna som obestridligen begås av militär och andra statligt anställda skulle vara sanktionerade av Colombias regering. Denna regering har tagit flera viktiga mått och steg de senaste åren för att förbättra respekten för de mänskliga rättigheterna. Till dessa hör ett ökat rättsskydd, en reform av rättsväsendet och inrättandet av en särskild ombudsman för de mänskliga rättigheterna. Även om dessa och andra åtgärder inger visst hopp kvarstår allvarliga missförhållanden. Det är nämligen inte välmenande intentioner utan de konkreta effekterna av dessa reformer som är avgörande. Den svenska regeringen är allvarligt bekymrad över de brott mot de mänskliga rättigheterna som utförs av militärer, poliser och andra företrädare för den colombianska statsmakten. Den svenska regeringen fördömer också gerillans och de olagliga paramilitära gruppernas övergrepp. Den colombianska regeringen är skyldig att respektera internationella normer. Som Eva Zetterberg anför råder ännu en utbredd straffrihet för militärer som begått brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta är inte acceptabelt. Bekämpande av gerilla kan aldrig åberopas som ett försvar för mord och tortyr. I stället åvilar det myndigheterna att lagföra och bestraffa dem som begår brott mot de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Som svar på Eva Zetterbergs första fråga vill jag framhålla att regeringen fortlöpande följer situationen i Colombia, bl.a. via rapporter från den svenska ambassaden samt colombianska och internationella organisationer för mänskliga rättigheter. Den svenska regeringen har till företrädare för den colombianska regeringen upprepade gånger framfört sin oro över läget i Nästa månad besöker en colombiansk regeringsdelegation på eget initiativ Sverige för officiella och inofficiella samtal om mänskliga rättigheter. Besöket erbjuder ett nytt tillfälle för den svenska regeringen att föra en uppriktig och kritisk dialog med den colombianska regeringen. Den bekymmersamma situationen i Colombia uppmärksammades också i det svenska anförandet vid FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i mars i år. Frågan om en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Colombia har inte behandlats formellt inom ramen för FN:s generalförsamling eller i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. I samband med årets möte med kommissionen förekom dock samtal i frågan om tillsättande av en särskild rapportör för Colombia mellan den svenska delegationen och enskilda colombianska organisationer. Den svenska delegationen uttryckte därvid beredskap att stödja ett resolutionsförslag om ett sådant lades fram. Så blev dock inte fallet. Vi är på svensk sida fortsatt beredda att överväga förslag inom FN som uppmärksammar situationen avseende de mänskliga rättigheterna i Colombia, inbegripet förslag om att inrätta en särskild rapportör för landet. I fråga om utländska diplomaters ackreditering undersöker regeringen alltid nya ambassadörers bakgrund innan de är välkomna till Sverige. Detsamma gäller i fråga om försvarsattachéer. Skulle det vidare uppdagas att någon diplomat i Sverige är skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna har regeringen alltid möjligheten att förklara denne icke önskvärd, med följd att denne tvingas lämna Sverige. Slutligen har Eva Zetterberg frågat om regeringen även i dagsläget beviljar exportkreditgarantier till svenska företag i Colombia. Exportkreditnämnden, EKN, är den statliga myndighet som har till uppgift att främja svensk export genom utfärdande av garanti till skydd för svenska exportörer och investerare. Det är därför EKN och inte regeringen som beviljar garantier. I riksdagens och regeringens riktlinjer för garantiverksamheten sägs att denna verksamhet skall gå ihop ekonomiskt på sikt. I tillämpningen av riktlinjerna har EKN att bedöma länders och företags kreditvärdighet. EKN självständigt om vilka länder garantier kan utfärdas för. Colombia är kreditvärdigt. EKN kan därför utfärda kreditgarantier för svensk export till detta land.
Herr talman! Jag vill först tacka Alf Svensson för svaret på min interpellation. Ämnet för denna debatt, mänskliga rättigheter i Colombia, är nog så allvarligt. Jag har ändå med glädje tagit del av flera av svaren på mina frågor. Regeringen delar således min djupa oro över mänskliga rättigheter i Herr talman! Jag kan inledningsvis konstatera att Colombia är ett paradoxernas land. Det är ett av de vackraste länder i världen jag har besökt. Colombia har ett rikt kulturliv, en rik historia och en befolkning som från många olika etniska grupper. Det finns goda förutsättningar för näringsliv och väldigt mycket annat i Colombia, inte minst litteraturen. Landet har en nobelpristagare av stora mått, Gabriel Garc a Márquez. Hans bok, Hundra år av ensamhet, har bl.a. glatt många svenskar. Paradoxen består i följande. Trots den historia av demokrati som präglar Colombia -- till skillnad från många andra länder i Latinamerika -- och att man bara under några få perioder har haft militärdiktaturer, är demokratin i dag till stor del inte särskilt väl utbyggd för det stora flertalet människor i Colombia. I de parlamentsval som nyligen ägde rum deltog enbart 28 %, varav 6 % röstade blankt. Det säger en del att bara 22 % av befolkningen över huvud taget röstat, och tyckt att något parti varit värt att rösta på. Colombia är i Sverige kanske mest känt inte för sin nobelpristagare utan för narkotikabekämpningen. Det är ett mycket viktigt område. Problemet är att narkotikabekämpningen har tagits till intäkt för att bekämpa mänskliga rättigheter. Det har i mycket stor utsträckning gått ut över de mänskliga rättigheterna. Jag har i min interpellation lyft fram en rapport som Amnesty international nyligen har publicerat och som enbart handlar om detta. Sedan 1986 har över 20 000 personer fallit offer för det politiska våldet. Offren för detta våld är fackföreningsledare, medarbetare i organisationer för mänskliga rättigheter, vänsterpolitiker och många fler. Nu i mars hade vi i Sverige besök av ordföranden i Union patriotica, en vänsterkoalition, som beskrev hur mer är 2 000 av partiets medlemmar blivit mördade under de senaste åren. Dess ordförande, A da Abella, beskrev också hur flera parlamentsledamöter hade blivit mördade, och inför marsvalet hade flera borgmästare och andra partiföreträdare blivit fängslade. Med henne följde också en företrädare för en organisation för mänskliga rättigheter, Jabel Quiroga, en känd advokat, som beskrev hur hennes sekreterare hade blivit mördad i hennes ställe. Det har också efter detta hänt åtskilligt. Bl.a. har en borgmästare blivit fängslad, och Europarådet har i en resolution uttalat ett krav på att han skall friges. Efter valet har också väldigt mycket hänt på detta område. Alf Svensson säger i svaret att den svenska regeringen har framfört kritik mot den colombianska regeringen och att Sverige tagit upp frågorna om Colombia inom FN. Jag instämmer självfallet i Alf Svenssons uppfattning att det är den colombianska regeringen som själv har ansvar för situationen för landets invånare. Vi kan också tvista om huruvida de brott som begås mot mänskliga rättigheter är sanktionerade eller inte av regeringen. Som jag ser det är det ändå ytterst allvarligt att det rör sig om militära styrkor och folk från säkerhetstjänsten. Det är bekräftat från Amnesty att man på mycket hög nivå deltar i brotten mot mänskliga rättigheter. Det är inte enskilda individer som utför övergreppen, utan det finns en systematik. Jag vill också hävda att den nya konstitution som infördes 1991 lade en grund för detta. Man hävdade där straffrihet för personer som är anställda inom de militära krafterna. Detta finns ytterligare belagt i en skrift som heter Den statliga terrorismen, som utgavs i Bryssel för inte så länge sedan. Man har i den pekat ut 350 personer i den högsta militära ledningen som ansvariga. Ytterligare bekräftelse kom nu i början av året när tre f.d. säkerhetsagenter lade fram en skakande bekännelse. De erkände själva delaktighet i fem massakrer och 45 människors död i Barrancabermeja enbart under 1992. Jag menar alltså att det är svårt att hävda att det enbart är fråga om krafter som är ställda utanför regeringens och det colombianska etablissemangets makt. Jag vill också ta upp frågan om den särskilde rapportören. Den är naturligtvis bra att Sveriges regering skulle ha stött kravet om frågan kom upp. Men varför agerar regeringen så passivt? Varför har inte Sverige gått i bräschen och krävt detta? Både Alf Svensson och jag vet att FN har en särkild rapportör i exempelvis Cuba, där det också riktas en häftig och befogad kritik mot övergrepp mot de mänsklga rättigheterna, men där det trots allt inte begås några mord på samma sätt som i Colombia. Varför har Sverige inte gått hårdare fram och krävt detsamma när det gäller Colombia?
Herr talman! Låt mig få kommentera den fråga som Sverige är för närvarande inte medlem i MR kommissionen utan endast observatör. För att en observatör skall kunna lägga fram förslag måste det biträdas i medlemskretsen. Ett sådant initiativ riskerar dessutom att få motsatt effekt om det inte står utom allt tvivel att förslaget kan antas av en majoritet i kommissionen. Om ett förslag läggs fram och röstas ned kan det tolkas som att det är något slags frikännande av landet i fråga. Det är alltså värt att notera att inget medlemsland valde att lägga fram något förslag om Colombia, och det är vår bedömning att ett sådant förslag inte tveklöst skulle vinna, eller har vunnit, ett tillräckligt stöd. Jag har i flera andra sammanhang tagit upp detta med dem som arbetar i kommissionen från vårt håll. De har exempelvis lyft fram det mycket tunga och sega arbete som man fick hänge sig åt när det gällde att få fram särskilda resolutioner och rapportörer för Rumänien och Burma. Det krävdes ett betydande förberedelsearbete på det diplomatiska planet för att Sverige den gången skulle bli framgångsrikt. Sverige är ett litet land med en hårt bantad utrikesförvaltning. Om man jämför med andra länder just när det gäller att ''putta på'' i dessa frågor finner man nog att Sverige tar en stor del av ansvaret. Detta är den förklaring, det argument, som jag kan möta Eva Zetterberg med. Det fanns en rädsla för att vi på något sätt skulle bränna marken och inte få majoritet för vårt förslag. Som observatör i kommissionen uppfattade man det alltså inte som om det skulle bli en majoritet för förslaget. Jag kan annars mycket väl förstå att man ropar på en rapportör med tanke på det utbredda våldet i Colombia och den Amnestyrapport som vi alla har tagit del av. Men detta är svaret på Eva Zetterbergs fråga.
Herr talman! Jag tackar för den förklaringen. Jag kan inte annat än säga att jag naturligtvis hoppas att Sveriges regering kommer att fortsätta ansträngningarna på detta område. Detta är nämligen ingen tillfredsställande förklaring. Man kan ju inte förvänta sig att Colombia, Guatemala och de länder där det finns ett utbrett förtryck av mänskliga rättigheter själva skall be om att få rapportörer. Nu vet jag inte huruvida Colombia självt är medlem, men andra stater måste reagera och hävda att detta förtryck inte ingår i en normal demokrati. Jag menar att Sverige inte kan låta sig nöja med svaret att man inte har varit beredd. Man måste fortsätta att arbeta för att få igenom detta förslag. Det löser naturligtvis inte problemet med våldet, men det skulle kunna ge bättre möjlighet till inblick, och våldet skulle kunna stävjas på ett helt annat sätt. Herr talman! Jag vill också beröra en av de frågor som jag inte hann med i mitt första inlägg, nämligen frågan om Exportkreditnämnden. Alf Svensson hävdade att det bara är fråga om kreditvärdighet och därmed inte om någon människovärdighet. Jag förstår att detta inte är Alf Svenssons bord. Frågor om dessa garantier har varit uppe tidigare i riksdagen vad gäller andra länder, men jag menar att Sverige ändå måste ta detta i beaktande när kreditgarantierna diskuteras. Det handlar ändå om statliga medel. Det är skattemedel som utgår som garantier. I fallet Colombia har statliga pengar, ett stort antal miljoner, faktiskt använts till att anlägga en militärbas i Bah a Málaga på Stilla havs-kusten. De har gått till den colombianska marinen. Det har varit stora protester från befolkningen. Den har hävdat att detta har varit ett intrång i Colombias självstyre. Detta är alltså ett exempel på att svenska exportkreditgarantier inte har använts på ett sätt som har varit särskilt bra för landet. Jag menar att man också borde ha med aspekten om mänskliga rättigheter när man bedömer kreditvärdigheten. Herr talman! Till sist vill jag skicka med en fråga. Regeringen, i Alf Svenssons person, delar min oro när det gäller de mänskliga rättigheterna i Colombia. Hur kan det då komma sig att regeringen via Invandrarverket har avslagit en asylbegäran från en colombian som har varit offer för detta våld? Det är en person som har varit politiskt aktiv och flytt landet. Hänvisningen har varit att det finns enskilda organisationer som kan ge skydd inom landet. Både Alf Svensson och jag vet hur situationen ser ut. Hur kan då regeringen stå bakom sådana värderingar? Hur ser Alf Svensson på det?
Herr talman! Först vill jag säga att det svenska bistånd som lämnas till Colombia är inriktat på att stärka de mänskliga fri och rättigheterna där. Det är helt klart. När det gäller kreditvärdighetsaspekten får Eva Zetterberg faktiskt nöja sig med det svar som jag har givit, nämligen att EKN har rätt att, och skall, följa de regler som gäller för EKN. Om vi vill få till stånd en ändring av reglerna får vi motionera och agera för det. Eva Zetterberg och jag vet också att detta är ytterligt svårt. När vi börjar syna länder som mottar bistånd -- det kan vara i Latinamerika, Asien eller Afrika -- finner vi tyvärr att mänskliga fri och rättigheter långt ifrån alltid står särskilt högt i kurs. Det beklagar vi båda. Vi har resonerat om åtskilliga andra mottagarländer i Asien. Detta är svårt; det är problematiskt. Men att Colombia är kreditvärdigt visavi EKN innebär inte att Sveriges regering inte agerar för att stryka under att vi kräver en helt annan respekt för mänskliga fri och rättigheter i Colombia än vad som för närvarande är fallet. Det har jag sagt tidigare. Jag hoppas att Eva Zetterberg ursäktar att jag inte kan gå in på det enskilda asylärendet. Jag känner inte till motiven bakom beslutet. Det vore inte heller särskilt klokt av mig att här i kammarens talarstol avhandla ett enskilt ärende.
Herr talman! Jag hade inga förhoppningar om att Alf Svensson skulle uttala sig om detta enskilda asylärende. Jag är helt klar över att regeringen i svar på interpellationer över huvud taget inte går in på enskilda ärenden. Jag vill dock skicka med frågan. Jag tycker nämligen att den visar på regeringens dubbelhet. Å ena sidan pekar man på den djupa oro som finns, och som är befogad, när det gäller de mänskliga rättigheterna i Colombia. Å andra sidan avvisas människor som just utsatts för detta våld och som söker skydd i vårt land med svepskäl. Jag hoppas att Alf Svensson tar med sig detta. Det är inte någonting att ta med sig i samtal med de colombianska gästerna. Det är inom regeringen som dessa frågor bör tas upp. Herr talman! Biståndsinriktningen när det gäller Colombia är bra. Jag har inga synpunkter på det just nu. Det vi diskuterar är EKN och om kreditvärdighet räcker som krav för att ge kreditgarantier. Mitt parti har tagit upp detta i andra sammanhang och kommer att fortsätta att ta upp det på andra sätt. Jag är beredd att hålla med Alf Svensson om att det är svårt att dra gränser. Det är svårt att exakt se vilka länder som skall avslås. Men man måste ändå göra denna prövning. Jag har svårt att förstå att Alf Svensson, som intresserar sig för dessa frågor, inte ser sambandet. Sverige satsar ändå en hel del av svenska skattemedel. Därför borde man inte bara ha med frågan om kreditvärdighet utan också frågan om hur länderna ser ut vad gäller respekten för mänskliga rättigheter.

Herr talman! Sylvia Lindgren har frågat mig om jag avser vidtaga några åtgärder för att öka valfriheten, minska operationsköerna och ta vara på den samlade kompetensen i primärvården. Eva Zetterberg har frågat mig hur neddragningen i sjukvårdsresurser stämmer överens med regeringsdeklarationen i oktober 1993, vad regeringen tänker göra åt den ökande arbetslösheten inom vårdsektorn samt hur husläkarsystemet skall kunna lösa överbeläggningen på sjukhusen. Låt mig först beklaga för båda interpellanterna att mitt svar har dröjt. Sylvia Lindgren har fått vänta längst. En serie olyckliga omständigheter har gjort att det har dragit ut på tiden. Jag avser att besvara interpellationerna i ett sammanhang. Jag hoppas att talmannen har en viss fördragsamhet med den tid jag tänker använda med tanke på att två interpellanter kommer att få svar i ett sammanhang. Jag tänkte börja med Sylvia Alltsedan regeringen tillträde i oktober 1991 har en av målsättningarna med reformarbetet inom hälsooch sjukvården varit att öka valfriheten för enskilda patienter. Den hittills största och viktigaste insatsen på detta område är tveklöst regeringens förslag till husläkarreform. Genom denna ges alla invånare i vårt land en lagstadgad rätt att välja sin egen husläkare, något som är en självklarhet i många länder i Sveriges närhet. Tyvärr har Sylvia Lindgren och hennes partikamrater -- i ett gemensamt riksdagsbeslut med Vänsterpartiet och Ny demokrati -- nyligen ifrågasatt genomförandet av denna valfrihetsreform. Reell valfrihet för den enskilde fordrar att det finns alternativ att välja mellan. Hittills har en vårdsökande i huvudsak varit hänvisad till landstingens hälso och sjukvård. De privata alternativen har varit få. För att öka mångfalden i den öppna vården infördes den 1 januari detta år -- Detta kunde ske trots ett intensivt motstånd från Långa operationsköer i vården var ett problem framför allt under 1980-talet och början av 1990 talet. Till vissa särskilt angelägna operationer, t.ex. höftledsoperationer, operationer mot grå starr och kranskärlsförträngning, var väntetiderna ofta orimligt långa. För att komma till rätta med detta problem träffade företrädare för staten och Landstingsförbundet hösten 1991 en överenskommelse om statligt bidrag för införande av en vårdgaranti avseende vissa diagnoser fr.o.m. år 1992. Överenskommelsen har därefter, utan statliga resurstillskott, förlängts till att omfatta även åren 1993 och 1994. Socialstyrelsen har, tillsammans med Uppföljningen visar att reformen, i kombination med andra produktivitetshöjande åtgärder, har lett till betydligt kortare köer och väntetider. Det framgår bl.a. när man mäter den teoretiska väntetiden. Detta är ett mått på köernas omfattning i förhållande till vårdproduktionen. När vårdgarantin infördes vid årsskiftet 1991/92 var den genomsnittliga teoretiska väntetiden för de patienter som omfattas av garantin ca 90 dagar. Ett år senare hade denna väntetid minskat med en tredjedel. Denna positiva utveckling förefaller ha fortsatt också under år 1993, även om vi ännu inte har tillgång till det slutliga utfallet för detta år. Primärvården utgör basen i den svenska hälso och sjukvården. Primärvården skall utgå från en helhetssyn på människan och bör därför omfatta en bred verksamhet, alltifrån prevention till diagnostik, behandling och rehabilitering. Primärvården skall finnas nära befolkningen och vara lätt tillgänglig för alla. Primärvården i Sverige uppfyller numera de flesta av dessa krav. Den stora mångfalden av verksamheter har kunnat verka självständigt utifrån sina egna förutsättningar samtidigt som de vid behov samverkat i syfte att åstadkomma kontinuitet i behandlingen av patienter med stora eller återkommande vårdbehov. Genom regeringens förslag till husläkarreform förstärks primärvården ytterligare. Husläkarens verksamhet präglas av en helhetssyn på den enskilde, hans livssituation och behov och faller därmed naturligt in i den kultur av samordnade insatser som kännetecknar primärvården. Enligt Landstingsförbundet hade vid utgången av januari månad innevarande år 4 100 personer anmält att de avser påbörja verksamhet som husläkare. Av dessa har 720 personer uppgivit att de avser bedriva verksamhet i privat regi. Landstingsförbundet bedömer att detta antal är tillräckligt för att täcka behovet av husläkare hos befolkningen i samtliga landsting. Dock råder på vissa håll fortfarande lokala bristsituationer. Det största hotet mot primärvården utgörs enligt min mening av bristande resurser. Tyvärr har under många år den slutna vården prioriterats på bekostnad av vården i öppna former. Det finns flera skäl till detta. Jag avstår dock från att nu fördjupa mig i en analys av vad detta beror på utan konstaterar i stället att man i många landsting nu börjar tänka om. Man har insett att primärvården inte bara är av hög kvalitet; den är också kostnadseffektiv. Bidragande till detta är bl.a. den snabba medicinsk-tekniska utvecklingen som möjliggjort att allt fler behandlingar som tidigare krävde sjukhusvård i dag kan utföras i öppna vårdformer. Som bekant stöter dock förändringar av den befintliga vårdstrukturen ofta på motstånd, inte minst från lokala opinioner. Det är förståeligt att man vill protestera mot förslag som innebär försämrad service vid det lokala eller regionala sjukhuset. Sjukhuset symboliserar för många människor tryghet, närhet och kontinuitet. Ofta är sjukhuset den största arbetsgivaren på orten och utgör en viktig del av ortens eller regionens identitet. Jag har dock en känsla av att ansvariga politiker -- trots aktningsvärda försök -- inte i tillräcklig grad når ut med information om vad planerade förändringar ytterst syftar till, nämligen att höja kvaliteten och säkerheten i de medicinska insatserna. Jag tror att den oro som människor känner inför strukturförändringar av detta slag skulle minska om man fick klart för sig att vården därigenom faktiskt kan utvecklas och bli bättre. Jag övergår nu till att besvara Eva Zetterbergs frågor. Under framför allt det senaste året har uppsägningar och varsel om uppsägning inom den offentliga sektorn ökat, framför allt i kommuner och landsting. Det finns flera skäl till detta. De kommunala finanserna har kraftigt försvagats av den djupa lågkonjunktur som vi nu håller på att återhämta oss från. Kommuner och landsting har tvingats att anpassa verksamheten till befintliga resurser, vilket ibland resulterat i nedskärningar. En annan förklaring är att vi i dag kan ge lika mycket vård och omsorg som tidigare till en lika god eller bättre kvalitet med en mindre insats av vårdpersonal. Det beror bl.a. på att utvecklingen av nya tekniker och mediciner medfört sådana kvalitetsförbättringar att medelvårdtiderna avseende ett flertal diagnoser kunnat minskas, i vissa fall rejält. Vidare har nya, effektivare administrativa och ekonomiska styrsystem införts i många landsting, vilket har förbättrat produktiviteten i verksamheten. Nämnas bör också de många reformer som genomförts inom vården på senare år som bl.a. medfört att gamla och dåligt fungerande strukturer brutits upp och organiserats om. Samordnings och produktivitetsvinster har därmed kunnat uppnås. Min bedömning är att denna utveckling i allt väsentligt har varit positiv för vården. Vi har -- inom ramen för en i reala tal något minskad vårdkostnad, vilket en av interpellanterna pekat på -- kunnat förbättra såväl vårdens kvalitet som dess produktivitet och effektivitet. Jag är glad att kunna konstatera att vi på denna punkt kunnat infria eller är på god väg att infria våra högt ställda mål i regeringsdeklarationen. Eva Zetterberg pekar dock på ett problem som delvis är en effekt av denna utveckling, nämligen att människor som tidigare gjort en betydelsefull insats i vården plötsligt finner att deras tjänster inte längre efterfrågas. Vårdsektorn är i detta avseende inte unik. Arbetslösheten har tyvärr ökat i de flesta sektorer och branscher under senare år. Regeringen satsar innevarande budgetår drygt 37 miljarder kronor på olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att söka återföra dem som drabbas av arbetslöshet till arbetslivet. Regeringen får -- trots denna satsning -- ibland kritik för att den inte gör tillräckligt. I dagens arbetsmarknadsläge är det naturligtvis lätt att argumentera för krav på ytterligare åtgärder. När man kritiserar regeringen för att den inte gör tillräckligt för de arbetslösa bör man dock vara medveten om att ingen tidigare regering har satsat tillnärmelsevis lika mycket resurser på arbetsmarknadspolitiska åtgärder som den nuvarande. Det finns olika sätt att utforma arbetsmarknadspolitiska åtgärder riktade mot den kommunala sektorn. Som exempel vill jag nämna den verksamhet som berivs av länsarbetsnämnderna. Den syftar bl.a. till att åtgärda sysselsättningsproblem där dessa uppstår genom insatser anpassade efter regionala och lokala förhållanden och förutsättningar. Många offentliga arbetsgivare har på så sätt fått möjlighet att -- i samarbete med länsarbetsnämnden -- utarbeta sysselsättningsstrategier anpassade såväl efter de egna behoven som efter verksamhetens specifika karaktär och förutsättningar i övrigt. Länsarbetsnämnderna har i detta arbete framför allt kunnat bistå med utbildningsinsatser av olika slag. Som exempel på landsting där samarbete med länsarbetsnämnden bedrivits kan nämnas landstinget i Värmland, Bohuslandstinget och landstingen i Gävleborgs respektive Skaraborgs län. Länsarbetsnämndernas insatser har -- enligt min mening -- inneburit att många arbetstillfällen som varit i farozonen i landsting och kommuner kunnat räddas kvar i verksamheten. I Sverige är det förhållandevis ovanligt med överbeläggningar på sjukhus, men det senaste året har vi kunnat se att det på vissa sjukhus, bl.a. i Stockholmsregionen, förekommit överbeläggningar på medicinklinikerna. Dessa har inträffat framför allt under de stora helgerna -- nu senaste under jul och nyårshelgen. Det finns ofta naturliga förklaringar till att överbeläggningar uppstår. Min bedömning är att de många gånger beror på felbedömningar i vårdplaneringen på sjukhusen och inte på bristande resurser, vilket ofta hävdas. Det finns dock tecken som tyder på att allt fler patienter, framför allt äldre människor, söker sig till sjukhusen för vård och behandling. I Sverige har vi en hälso och sjukvård för de äldre som innebär att vårdbehoven -- så långt det är möjligt -- skall tillgodoses i den öppna vården. De som inte är i behov av sjukhusvård men som behöver service och omvårdnad skall kunna få sina behov tillgodosedda antingen inom ramen för hemsjukvårdens och hemstjänstens insatser i ordinärt boende eller inom de särskilda boendeformerna för service och vård. Uppgifterna om ökad beläggning av äldre på våra sjukhus kan tyda på brister i vårdkedjan för dessa patienter. Husläkarsystemet innebär en avsevärd förstärkning av primär och öppen vård. Härigenom kommer sjukhusen att avlastas en del av de patienter som i dag söker sig till den slutna vården. Husläkarsystemet är dessutom -- genom den kontinuitet i vårdinsatser som husläkaren kan erbjuda -- särskilt väl lämpat för de äldres vårdbehov. Husläkarsystemet är dock -- på kort sikt -- ingen lösning på problemen med överbeläggningar på sjukhusen. För att bringa klarhet i den uppkomna situationen har regeringen därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att, i samråd med Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, under våren kartlägga det medicinska omhändertagandet och omvårdnaden av framför allt de äldre. Kartläggningen kommer att överlämnas till regeringen i övermorgon.

Herr talman! Först vill jag tacka Bo Könberg för svaret, även om jag tycker att det har tagit på tok för lång tid. Det är oacceptabelt att ett interpellationssvar skall behöva dröja tio och en halv vecka. Bo Könberg har dock förklarat detta, och vi har också talats vid per telefon. Men jag tycker fortfarande att det har gått alldeles för lång tid. Interpellationen är ställd med anledning av det anförande som statrådet höll här i kammaren under välfärdsdebatten den 10 februari. Av svaret att döma är frågorna lika aktuella i dag som då. Det reformarbete som åberopas i stor utsträckning gäller valfrihetstanken, och husläkarreformen åsyftas. Om denna reform har det sagts mycket i denna kammare, men kanske ännu mera ute bland patienter och personal på vårdcentraler och sjukhus. Jag har litet svårt att förstå varför man så envetet håller fast vid husläkartanken i stället för vid en egentlig valfrihet, där man har en betydligt större möjlighet att fritt välja vårdcentral och läkare. Många ser husläkarsystemet som en begränsning av valfriheten. Riktig valfrihet för mig är en primärvård knuten till vårdcentralerna där olika vårdgrupper samverkar. Jag skall nu ha litet synpunkter på Bo Könbergs svar på min interpellation. Bo Könberg sade bl.a. att genom husläkarreformen får alla invånare i vårt land en lagstadgad rätt att välja sin egen husläkare. Det är ingen rätt. Man får en skyldighet att välja husläkare. På den förfrågan jag fick svarade jag att jag ville ha min vårdcentral som husläkare. Men tji, det fick jag inte. Jag fick minsann rätta in mig i ledet. Jag fick en läkare som jag aldrig har hört talas om. Jag tycker att det är litet skarpt att säga att man nyligen har ifrågasatt genomförandet av valfrihetsreformen genom det beslut som fattades här i riksdagen. Det beslutet gällde faktiskt att man skall avveckla husläkarlagen och ge landstingen rätten att bestämma i dessa frågor. Det tycker jag är positivt. Dessutom talas det mycket om att de privata alternativen har varit för få. Jag tycker att det ofta är många olika verksamhetsformer som måste kunna bedömas. Om man skall ha privat eller kooperativ verksamhet eller bedriva verksamhet i t.ex. stiftelseform måste man göra en bedömning av vad som är bäst, billigast och effektivast för patienten. Detta måste vara avgörande för oss -- inte att verksamheten helt och hållet skall vara privat. Sedan kommer man också in på frågan om etableringsfrihet för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster. Merkostnaderna bara i år för Dessa pengar måste man ta från något annat inom sjukvårdens område. Jag tycker att det är mycket olyckligt att man så envetet fortfarande vill ha denna etableringsfrihet. Bo Könberg kommenterade frågan om operationsköerna. Jag håller med om att det har skett mycket, inte minst när det gäller vårdgarantin. Men det beror också på att man har infört olika ekonomiska styrsystem för att på så sätt öka produktiviteten. Utan statliga resurstillskott kan man inte driva samma verksamhet i det oändliga. Jag vet också att minskade resurser leder till ökade köer på icke vårdgaranterade operationer. Det har jag åtskilliga exempel på. Helhetssynen och påståendet att regeringens förslag till husläkarreform skall förstärka primärvården ytterligare har vi onekligen helt olika uppfattning om. Jag tycker att det är en helt fel organisation som den borgerliga regeringen ändå fortsätter att vilja driva. Husläkarna tar alltför mycket resurser. Det blir inga pengar kvar till omvårdnaden, som hamnar i skymundan. Det ger en dålig service. Det har gjorts åtskilliga enkätundersökningar, både i Stockholms läns landsting och i landet i övrigt, som påvisat sämre tillgänglighet med detta system vad gäller kontakter per telefon osv. Man har en timme i månaden på sig att ringa för att få tag på sin husläkare, om kontakten inte är knuten till en vårdcentral. Vidare säger Bo Könberg att sjukhuset för många människor symboliserar trygghet, närhet och kontinuitet. Det ställer jag upp på i mångt och mycket. Men Socialstyrelsens rapport pekar också på att det finns tecken på ökade överbeläggningar, särskilt på medicinklinikerna. Det måste tas på stort allvar att detta ökar. Är det så, att man inte vill gå till sin husläkare utan i stället går till akutsjukvården, måste det väl ändå ses som en signal på att det är något som inte fungerar och som inte är riktigt bra. Husläkarreformen har fått ta alldeles för mycket resurser. Det utarmar primärvården, och det är det som är vår oro för framtiden. Jag tycker inte att man gjort något på det området.
Herr talman! Även jag ber att få tacka för svaret på min interpellation. Jag konstaterar att jag också väntat länge på svar. Jag blev t.o.m. tvungen att åter lägga fram interpellationen. Det gick nämligen inte att åstadkomma en gemensam tidpunkt. Jag instämmer också i Syliva Lindgrens påpekanden att problemen tyvärr inte försvunnit under tiden, så att vi skulle ha kunnat lägga frågan helt åt sidan. Det har i stället fyllts på med rapporter utifrån landet. Herr talman! Innan jag går in på de frågor som jag själv ställt, skulle vilja kommentera även en del av dem som Sylvia Lindgren tar upp. När det gäller valfrihet och etableringsfrihet är de konsekvenser som etableringsfriheten fört med oerhört allvarliga. I Bo Könbergs eget gamla landsting, kan man konstatera att den ickebudgeterade kostnaden för 1994 på halvårsbasis rör sig om 100 miljoner kronor extra -- på helårsbasis 200 miljoner kronor extra. Därtill kommer den tidigare ersättningen till privat alternativ på 100 miljoner kronor. Dessa 300 miljoner kronor, på helårsbasis, utgör ungefär samma storlek i besparing som akutsjukvården i Stockholm måste göra under motsvarande tid. Etableringsfriheten för privatläkare leder till en sämre akutsjukvård för en större andel stockholmare, vilket är mycket allvarligt. Bo Könberg fortsätter att upprepa hur många fler fördelar husläkarsystemet har vad gäller tillgängligheten. Jag har faktiskt fått rapporter från både Stockholm och några fler håll, vilka påvisar försämrad tillgänglighet. Ett färre antal personer svarar nämligen i telefon, när man ringer och vill ha kontakt, jämfört med när man ringer en vårdcentral. På en vårdcentral finns det ju alltid någon i receptionen eller någon som har telefonmottagning. Herr talman! För att avsluta husläkardelen i denna debatt skulle jag vilja höra vad som tillkommit efter det att interpellationen lämnades in, vad gäller beslutet om att upphäva husläkarlagen. Det är jag mycket intresserad av. Vänsterpartiet stödde faktiskt regeringens förslag om 195 miljoner kronor, inte till husläkare klart och tydligt uttryckt men till andra angelägna ändamål inom vården. Vi anser nämligen att det finns en faktisk resursbrist. Jag är mycket intresserad av att höra vad som har hänt med dessa pengar. Har de fördelats? Vart har de gått? Till vilka landsting har de gått? Hur kommer detta att göras? Jag hade sett fram emot att få några rader om det i det skrivna svaret, eftersom det inte fanns med i bilden när jag skrev interpellationen. Det fanns däremot med i bilden när Bo Könberg skrev svaret. Herr talman! Vad gäller arbetslösheten bland vårdpersonal skriver Bo Könberg långt och mycket om vilka insatser som regeringen gör mot arbetslösheten och vilka insatser länsarbetsnämnderna gör. Det är riktigt, men det är att beklaga att arbetslösheten ökat. På andra områden, exempelvis inom industrin, kan man skylla på den internationella ekonomin och lågkonjunktur ute i Europa osv. Men finns det lågkonjunktur inom sjukvården? Kan vi verkligen skylla ifrån oss? Det är ju vi själva som genom politiska beslut har åstadkommit avskedanden och varsel om uppsägningar av sjukvårdspersonal. Bara i Stockholm har omkring 6 000 personer fått gå, sedan den borgerliga majoriteten tillträdde i Stockholm. Detta faktum kan man ju inte skylla på den allmänna arbetslösheten. Jag har svårt att inse resonemanget i svaret om effektiviseringen inom sjukvården. Det anses ju över allt att vårdpersonalen behövs. Jag skulle också vilja ta upp en bifråga, en fråga som bl.a. Jerzy Einhorn lyft fram, nämligen hur vårdpersonal som i dag kritiserar nedskärningarna inte vågar träda fram. I vissa fall när personalen gjort det har den nämligen fått kraftiga sanktioner. I vissa fall har man också tvingats gå från sina jobb och söka sig till andra arbeten. Det skulle vara intressant att få en kommentar på det. Herr talman! Vad gäller frågan om nedskärningarna generellt har jag redan varit inne på situationen i Stockholm. I Göteborg är det tyvärr inte bättre -- som man kunde hoppas -- utan där rör det som en halv miljard kronor som skall sparas i år. Det går ju inte att göra utan att vården försämras. Det går inte med effektiviseringar, vilket man redan har prövat. Herr talman! Jag fick ett nytt exempel förra veckan när jag var i Bollnäs. I Bollnäs sjukvårdsdistrikt skall det sparas 70 miljoner kronor under ett år, med en befolkning på 42 000 personer. Jag vill då lyfta fram att det inte bara gäller den rent medicinska omvårdnaden, utan i det fallet, och på fler håll i landet, gäller det även kringresurserna, dvs. de paramedicinska insatserna, där kuratorer, arbetsterapeuter sjukgymnaster osv. gör ett väsentligt arbete för att underlätta för patienterna att skrivas ut. Där skall då nedskärningen ske med hälften av de insatser som i dag finns på den paramedicinska delen. Detta skall ske trots att exempelvis kuratorer kunde påvisa att det förelåg en ärendeökning på 40 % under ett års tid. Jag är mycket tveksam till hur det kan hävdas att dessa nedskärningar kan göras genom effektivisering och större produktivitet. Det handlar ju om en försämrad vård, och det tycker jag att Bo Könberg och regeringen borde kunna instämma i.
Herr talman! Vi alla tre tycks vara överens om att det är bra om interpellationssvaren kan komma snabbare än de gör. För dagen kan väl den diskussionen därmed vara avslutad. Låt mig ta upp några av de tyngsta synpunkter som Sylvia Lindgren och Eva Zetterberg tagit upp, som jag uppfattade det, nämligen om bristerna i svensk sjukvård och vad som gjorts åt bristerna samt om ekonomin och arbetslösheten. Svensk sjukvård har ju sedan länge hög kvalitet och gott innehåll. De flesta bedömare, både inhemska och utländska, har nog varit överens om att det förstås även i denna goda verksamhet har funnits brister. Dessa brister har bl.a. bestått i den dåliga samordningen och gränsdragningen inom äldrevården, de långa operationsköerna, den bristande utbyggnaden av primärvården och, inom ramen för densamma, den bristande kontinuiteten och möjligheten att nå en egen allmänläkare. Brister inom psykiatrin har, enligt min mening, också förelegat. Under senare år har vi genomfört en rad reformer just för att göra något åt bristerna. Vi skall försöka behålla det som är bra, men åtgärda det som är mindre bra. En sådan åtgärd är ÄDEL-reformen, som beslutades av riksdagen under den förra mandatperioden. Företrädare för mitt parti spelade då en betydelsefull roll för att få en bra utformning av det förslaget, inkl. det kommunala betalningsansvaret som infördes som en följd av en motion från det hållet. Vi har träffat en uppgörelse om att korta operationsköerna som jag litet mer fylligt redogjort för i interpellationssvaret. Åtminstone är Sylvia Lindgren och jag överens om att detta har lett till resultat -- naturligtvis tillsammans med annat inom vården. Men vi tycks vara överens om att situation nu är avsevärt bättre för dem som väntar på en angelägen operation än för, låt oss säga, tre år sedan. Vad gäller kontinuiteten har riksdagen fattat beslut om husläkarreformen, både om det tillägg i hälsooch sjukvårdslagen -- som det förefaller att vi är överens med oppositionen om -- som om den husläkarlagstiftning som kom till för att få konkurrensneutralitet mellan husläkare i olika anställningsformer. Till sist vill jag säga att regeringen på mitt förslag, nyligen har lämnat förslag till riksdagen om en stor reform av psykiatrin. Det har sällan varit så många reformer på gång, som de inom svensk sjukvård syftande till en bättre sjukvård och en bättre utdelning av de satsade pengarna i form av vård för människorna. På flera av de här punkterna är vi möjligen överens om innehållet. Men på några punkter är vi inte överens -- t.ex. när det gäller husläkarsystemet, som oupphörligen attackeras från socialdemokratiskt håll och från Vänsterpartiet. Det tycks finnas något djupt motbjudande för socialdemokrater och vänsterpartister i tankegången att man skall kunna få välja en egen husläkare. Inte minst tycks det vara motbjudande att det skall vara samma villkor, oavsett om man är anställd av ett landsting eller om man finns med som egen företagare. Husläkarlagen syftar ju till att det skall vara samma villkor vad gäller utbildning, krav på antalet patienter etc. Varje försök att upphäva den lagen och inte ersätta den med något annat -- vilket väl inte har föreslagits -- innebär förstås att man medger det som Sylvia Lindgren mycket uppriktigt kallar för landstingets rätt att få bestämma, vilket hon tycker är positivt. Det är egentligen det som frågan handlar om. Är det landstingen som skall ha valfrihet -- vilket Ny demokrati säger i sina annonser, om jag minns rätt, eller är det patienterna som skall ha valfrihet? Där har vi olika uppfattningar. Jag diskuterar mycket gärna den saken med företrädare för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Jag diskuter också mycket gärna under den kommande valrörelsen just frågan om det är landstingen eller patienterna som skall ha valfrihet i det här systemet. Sedan skall jag, herr talman, gå över till frågan om ekonomin. Även landstingens och kommunernas verksamhet har förstås påverkats och drabbats av den djupa lågkonjunkturen. Vi har nu under ett par år genomgått den djupaste lågkonjunktur som vårt land har upplevt på två generationer. Större delen av kommunernas och landstingens problem har inte ett dugg att göra med statliga åtstramningar, utan problemen har att göra med att det egna skatteunderlaget sviktar under en lågkonjunktur. För framför allt Eva Zetterberg förefaller detta inte ha med frågan att göra. På något vis ligger det helt utanför diskussionerna om sjukvårdens resurser. Den uppfattningen kan man givetvis ha, om man närmast ser statens insatser på området som en riksbank som trycker sedlar osv. Men om man inte har den synen handlar det förstås om hur vi skall bära oss åt för att skydda väsentliga värden under en period av ekonomisk åtstramning. Väldigt många kommuner och landsting samt deras anställda har visat mycket stor skicklighet under senare år när det gäller att försöka ge god vård av olika slag. Det kan gälla tillsyn av våra barn och våra gamla. Sedan kan man diskutera om det på något vis skulle ha kunnat finnas mera pengar. Eva Zetterberg får väl återkomma och tala om hur det i så fall skulle ha gått till. Vad gäller de saker i svensk sjukvård som mera direkt och enkelt kan mätas -- det kan handla om hur länge någon väntat på en gråstarrsoperation, om hur många husläkare det finns och om hur många patienter som har registrerat sig hos en husläkare -- kan man säga att alla de måtten kommer att visa att vi i dag har en bättre sjukvård än vi hade för tre år sedan. På områden som är svårare att mäta, t.ex. på omvårdnadsområdet, blir det förstås svårare att vara säker på hur det har blivit. Under den här lågkonjunkturen, då resurserna har minskat med i storleksordningen 5 % under tre fyra år, kan det naturligtvis hända att vården på de här punkterna inte är så bra som vi skulle önska att den var -- det finns säkert sådana punkter. Då är frågan om vi kan fortsätta med reformer inom sjukvården för att få bättre valuta för de pengar som satsats, samtidigt som vi satsar på att få en bättre utveckling i vårt lands ekonomi. Mycket tyder, glädjande nog, på att utvecklingen där går åt rätt håll.
Herr talman! Bo Könberg inledde med att bl.a. säga att det hade varit brister i priämärvården. Ja, men ingenting är så bra att det inte går att göra bättre. För den skull behöver man faktiskt inte oroa och riva ner ett helt system som fungerar. Man får försöka göra det bättre i stället för att bara hitta på nymodigheter som ingen egentligen vill ha. Visst var vi socialdemokrater med om att driva igenom ÄDEL-reformen. Och visst förekommer det fortfarande gränsdragningstvister också inom ÄDEL-reformens ram. Det här är alltså inte helt glasklart. I övrigt kommer vi mycket in på det här med husläkarna. Vi socialdemokrater vill ha fritt val av läkare och vårdcentral. Dessutom vill vi ha garanterad tillgång i närheten av bostaden. Däremot vill vi inte ha en tvångslistning hos husläkare. Vi vill heller inte ha straffavgifter. Det gäller att låta invånarna själva välja vilken läkare eller vårdcentral i länet som de skall knytas till. Den som inte vill knytas till en speciell husläkare får besöka valfri läkare eller vårdcentral för samma avgift som om en egen husläkare hade valts -- dvs. ingen straffavgift. Alla invånare skall garanteras tillgång till läkare/vårdcentral i sitt bostadsområde eller i dess närhet. Vi vill också ha en kontrollerad etablering. Den fria etableringen är till fördel för läkarna, inte för patienterna. Vi vill också ha kvar vårdcentralerna, med områdesansvar och lagarbete. Vårdcentraler med områdesansvar och en samlad kunskap om hälsoläget i området är en viktig förutsättning för det förebyggande hälsoarbetet. Vårdcentralerna kan med små medel förbättras ytterligare genom bl.a. dagliga akuttider och ett utökat öppethållande morgon och kväll. På vårdcentralerna arbetar landstingsanställda husläkare, distriktssköterskor och annan vårdpersonal. Det råder inget tvivel om att i de områden i Stockholmsområdet där husläkare införts är patienternas utlåtande genomgående att servicen försämras. Telefontider och öppettider har det knappats in på. Läkarna har oftast bara en timme till förfogande för patienternas samtal. Många uttalar också: Egen läkare har jag alltid haft på vårdcentralen. Kropp och själ hänger ihop. Omvårdnadsbegreppet kommer i skymundan om man inte har den samlade kompetensen på vårdcentralen. Undersköterskornas uppgifter måste uppvärderas. Det är därför som det är olyckligt att tjänster i dag konverteras för att fler läkare skall kunna anställas, och då utan att hänsyn tas till vilka effekter det egentligen får. Detta gör man enbart av kostnadsskäl, för att ha råd att anställa flera läkare. Om detta tar vi gärna en debatt ute på gator och torg under valrörelsen, Bo Könberg! Det är bedrövligt hur det här har bedrivits.
Herr talman! Jag skall börja med att svara på Bo Könbergs frågor -- detta i stället för att få det svar som jag hade trott att jag skulle få. När det gäller pengar och finansiering har vi i Vänsterpartiet både i Stockholms läns landsting och på andra håll sagt att man skall acceptera skattehöjningar. Man måste få in mera pengar till sjukvården. Vi menar att det inte går att bibehålla en god vård med lägre summor än man har i dag. Tvärtom behövs det höjningar. I Göteborg avgick ju Sjukvårdsstyrelsens medicinske rådgivare, Olle Isaksson -- denne var inte politiskt tillsatt utan var medicinskt sakkunnig -- i protest mot nedskärningarna, varvid Folkpartiet i Göteborg också föreslog en skattehöjning. Är det bara i Göteborg som Folkpartiet kan tänka sig en skattehöjning? Jag menar att det antagligen krävs mer av resurser till vården. Ett sätt att åstadkomma det är att genomföra en skattehöjning. Det är där som det uteblivna svaret på min fråga blir aktuellt. Vad hände med de pengar som vi har hjälpt regeringen att få till vården? Hamnar de pengarna ändå i ett husläkarsystem? När jag hör Bo Könberg blir jag nästan rädd. Jag undrar alltså om det är vad som har hänt med pengarna, men som inte var avsikten. När det gäller husläkarsystemet tar också jag gärna en debatt, men då mera utförligt och vid ett annat tillfälle. Det finns nämligen mycket kvar att debattera på det andra området. Ja, vi är överens om betydelsen av en bra primärvård. Det är det som är basen i sjukvården och i fråga om omvårdnaden. Men vår modell innebär ett områdesansvar. Den innebär distriktssjukvård med en bassjukvård. Jag skall med glädje tillsända Bo Könberg en utmärkt liten folder som handlar om just detta och som vi har utarbetat. Där finns med det förebyggande ansvaret och ansvaret för forskning och utveckling liksom ett områdesansvar. Självklart skall det också vara fritt att välja läkare. Man skall inte bli påtvingad en husläkare. Så till frågan om vårdgarantin. Jag skall inte upprepa det som redan har sagts av Sylvia Lindgren, utan jag konstaterar bara att inte alla diagnoser omfattas här. För den som kommer till akutsjukvården, för den som har psykiska sjukdomar osv. finns det en rad områden där ingen vårdgaranti fungerar. Det är en klar brist. Dessutom krävdes det extrapengar för att genomföra detta. Herr talman! När det gäller frågan om överbeläggningar tycker jag att Bo Könbergs svar är litet övermaga. Bo Könberg säger att det kanske är så att det beror på felbedömningar i den medicinska planeringen när det blir överbeläggningar. Men hur kan Bo Könberg sätta sig till doms över någon och göra en korrektare bedömning än man gör ute på sjukhusen? Tvärtom kommer det ju signaler om att fler människor borde få stanna på sjukhusen. Människor kommer nämligen hem för tidigt. Dessutom finns det rapporter, t.ex. från Forsknings och utvecklingsbyrån i Stockholm, om att äldre har kommit hem för tidigt. Dessutom har ett betydande antal äldre avlidit inom loppet av 14 dagar efter hemkomsten från sjukhus. De borde kanske ha stannat längre på sjukhuset.
Herr talman! Bland de frågor som närmast behöver tas upp finns väl, återigen, frågan om husläkarna och också några frågor om de 195 miljonerna och om förekomsten av överbeläggningar. Sylvia Lindgren säger sig i mångt och mycket vara för det som andra, exempelvis vi i Folkpartiet, kallar för husläkare. Det som hon inte är för är tydligen det här med att man skall kunna välja även husläkare som landstinget inte har anställt. Det finns säkert också andra inslag som Sylvia Lindgren är emot. Jag uppfattar att hon tycker att man i vissa fall inte skall kunna ha flera läkartjänster och något färre underskötersketjänster. Den uppfattningen kan man förstås ha. Jag bara noterar att den försöksverksamhet som bedrevs i slutet av 80-talet i Stockholms läns landsting -- Sylvia Lindgren, Eva Zetterberg och jag har ju varit verksamma där -- sattes i gång genom att Folkpartiet och Sylvia Lindgrens parti var överens om att prova andra former än de som man tidigare hade arbetat med inom vården. Jag är mycket glad över det stöd för husläkartanken som vi den gången fick från Socialdemokraternas sida. Jag har dock inte under de här årens debatt kunnat utläsa vad som hänt under resans gång och vad det är som gör att man nu är så negativ. Men det kanske dyker upp ett besked -- även om det inte blir i dag så blir det kanske någon gång före september månad. På alla punkter utom när det gäller etableringsfriheten, där det finns en klar gräns mellan oss och de socialistiska partierna, är tankarna exakt desamma som de som alla partier i Landstingsförbundet kunde vara överens om, möjligen med undantag av Vänsterpartiet. Men nu går Socialdemokraterna av någon anledning emot. Eva Zetterberg undrar vart de 195 miljoner kronorna skall gå. Först och främst är jag tacksam för att Vänsterpartiet, till skillnad från Socialdemokraterna, tyckt att vården behövde mera resurser och därför ställt upp på detta. De 200 miljoner kronor som har utgått i år har delats ut, enligt landstingets önskemål, på en per-capitabasis. Man har inte haft någon speciell avräkning mot speciella kostnader. Utan att vi har dragit frågan i regeringen föreställer jag mig att det får bli något liknande även för de kommande åren. Då får väl varje parti i varje enskilt landsting bevaka att pengarna, förstås, går till vårdverksamhet och inte till någonting annat. Vi har ju valt att i mångt och mycket lita på landstinget när det gäller sådana här saker. Sedan skulle jag något vilja beröra frågan om resurserna inom vården. Eva Zetterberg säger nu att det tydligen inte handlar om att Riksbanken skall trycka sedlar. I stället skall skatterna höjas. Det är ju alltid ett framsteg i fråga om jämfört med vad som genomgående gällt under årens lopp. Problemet är dock att det som vi i Sverige under kommande år behöver är möjligheter att skapa många nya jobb. För att vi skall bli av med arbetslösheten måste det skapas många nya jobb. Större delen av dem -- ja, nästan alla -- tror jag behöver tillkomma i enskilt bedriven verksamhet för att vi skall få ordning på svensk ekonomi. I vissa speciella fall är det säkert nödvändigt med kommunalskattehöjningar. Jag har fullt förtroende för mina partivänner i Göteborg och tror att de gör en korrekt bedömning. Men problemet och det som skiljer oss från Vänsterpartiet på den här punkten -- förutom alla andra skillnader -- är att Eva Zetterberg och hennes partivänner är för skattehöjningar överallt där det finns möjligheter att rösta för sådana. Vi däremot är för skattehöjningar på de ställen där vi bedömer dem som nödvändiga för att klara verksamheten. För övrigt tror jag inte att skattehöjningar är det bästa sättet att ordna många nya jobb i vårt land. Där skiljer vi oss väl åt. Frågan om överbeläggningar inom sjukvården är den sista frågan som jag hinner med i denna replik. Vi vet väl avsevärt mera om detta om två dygn. På det sättet är det synd att vi har debatten i dag och inte om tre dagar t.ex. Jag tror dock inte att utredningen i fråga kommer att visa att det genomgående skulle vara så att patienter skrivs ut för tidigt o.d. eller ens att det kanske går att se några skillnader om man jämför med hur det var för ett eller två år sedan. Det tema som Eva Zetterberg och delvis också Sylvia Lindgren försöker driva är ju annars att sjukvården i stor skala skulle ha försämrats så fort Socialdemokraterna lämnade kanslihuset. Jag tror inte att den bilden kommer att besannas. Snarare är det så att vi, som jag sade i mitt förra inlägg, numera får ut mera per satsad krona i form av vård av olika slag. Men samtidigt finns det förstås fortfarande en mängd brister som behöver åtgärdas.